Kammarens sammanträde återupptas nu för den muntliga frågestunden. Regeringen företräds i dag av näringsminister Anders Sundström, justitieminister Näringsminister Anders Sundström besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde i regeringen. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Jag ser att regeringens ledamöter har tagit plats. Jag vill uppmana ledamöterna att tänka på att dröja någon sekund tills den gröna lampa lyser som visar att mikrofonen är på, om det skulle behövas. Jag lämnar ordet fritt för frågor.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till jordbruksministern. Som bekant pågår ett arbete med introduktion av s.k. kopass. Från moderat sida har vi vid flera tillfällen sagt att det är utomordentligt viktigt att man inte gör denna ursprungsmärkning mer krånglig och byråkratisk än vad som är nödvändigt. Nu lär det vara så att man inom regeringen diskuterar att skapa en ny organisation med ganska många tjänster, för att klara detta. Jag har hört att man från näringens sida är beredd att själv ta hand om detta med ett minimalt behov av personal och med minimal byråkrati. Min fråga till jordbruksministern är: Är jordbruksministern beredd att ta upp samtal med företrädare för näringen för att få en betydligt enklare och smidigare handläggning när det gäller den här frågan?
Fru talman! Låt mig först säga att jag är mycket glad över att vi inom den europeiska unionen nu på allvar diskuterar en ursprungsmärkning. Det är någonting som konsumenter efterfrågar. På den allra första frågestund jag deltog i här i riksdagen fick jag just frågan: Kommer Sverige att kämpa för en ursprungsmärkning? Nu är vi nästan där. Den bedömning vi hittills har gjort av vad det kommer att kräva i administration grundar sig på en första analys från Jordbruksverket. Jag har i media kunnat ta del av att det finns andra bedömningar som säger att man kan klara detta med en mycket litet organisation. Jag är självfallet beredd att överväga alla sådana förslag som kommer till Jordbruksdepartementet. Vi har ingen ambition att skapa en stor administration för dess egen skull. En så liten, smidig, effektiv och kostnadssnål organisation som möjligt är vad vi eftersträvar.
Fru talman! När det gäller synen på ursprungsmärkning har jag samma uppfattning som statsrådet. Det är en fördel om vi kan få en sådan ursprungsmärkning. Jag är också tacksam för det svar statsrådet ger, nämligen att statsrådet är beredd att medverka till en så enkel organisation som möjligt. Utifrån det beskedet förutsätter jag att jordbruksministern nu tar kontakt med företrädare för näringen för att seriöst undersöka vilka möjligheter som finns att få fram en smidig organisation så att vi slipper den detaljreglering som diskuterats i vissa sammanhang och som skulle bli kostsam och besvärlig och som inte skulle tjäna själva syftet med ursprungsmärkningen.
Fru talman! Som jag sade är jag beredd att överväga alla seriösa förslag som tillställs Jordbruksdepartementet. Jag ser det däremot inte som min uppgift att utifrån tidningsartiklar i olika media fara land och rike runt och fråga artikelskribenterna. Jag förmodar att den som är intresserad och har ett seriöst förslag rimligen formulerar detta förslag och hör av sig till regeringskansliet.
Fru talman! Sverige har nu varit medlem i Europeiska unionen i drygt två år. Medlemskapet i EU ger ju möjlighet till en förstärkning av regionalpolitiken. Jag vill mot den bakgrunden vända mig till näringsministern. Det har tillsatts en rad olika beslutsgrupper för att handlägga stödet inom regionalpolitikens område. Efter två år kan man konstatera att väldigt litet av besluten har resulterat i att pengar har utbetalats till företag och olika projekt. Jag vill fråga näringsministern om det inte är för mycket byråkrati inblandad i detta. Är näringsministern beredd att medverka till att den regionala nivån får ett ökat inflytande så att man, förutom att man tar besluten, ser till att pengarna utanordnas?
Fru talman! Först vill jag säga att Sverige är det land som har valt att gå längst när det gäller att decentralisera besluten för EU-medel. I många länder hanteras dessa projekt, besluten om dem och utbetalningarna på nationell nivå. I Sverige har vi valt ett system där vi har lagt inflytandet över pengarna på den lokala och regionala nivån. Det tycker jag är bra. Det innebär samtidigt att vi har haft problem att övertyga om att vi skall göra oss av med mycket av mellannivåerna mellan Bryssel och den lokala nivån. Jag delar Per-Ola Erikssons uppfattning att det, efter två år, är viktigt att Sverige får fullfölja sin idé att fullt ut föra ut besluten och ansvaret för utbetalningar. Vi är inte där ännu, men jag hoppas att vi kommer dit.
Fru talman! Jag vill bara ställa en kompletterande fråga: Är näringsministern beredd att medverka till att vi får en sådan ordning, när det gäller de beslut som är tagna nu, och där man väntar på pengar, att man kan påskynda processen så att man får ut pengarna? Det innebär att man måste ge sig på den centrala byråkratin inom verk och myndigheter och i stället se till att pengar kommer ut, projekt kan komma igång, jobb kan skapas och att vi får en bättre regional utveckling.
Fru talman! Jag har redan haft sammankomster där jag har gått igenom detta. Det är framför allt Jordbruksverket, Arbetsmarknadsstyrelsen och NUTEK som är de centrala myndigheterna. Vi har kommit överens om en ordning där man snabbar upp utbetalningarna. Även om man kommer överens om det, tycker jag att vi fortfarande har alltför många nivåer.
Fru talman! Jag har en följdfråga kring detta. Under de senaste åren har vi sett en kraftigt ökad avfolkning av glesbygden och redan hårt utsatta delar av landet. Eftersom detta enligt tidigare uttalanden av Anders Sundström, inte alls beror på EU medlemskapet måste det väl till stor del bero på den politik som regeringen har fört. Jag skulle vilja veta vilka initiativ man planerar under den närmaste tiden för att stoppa de ökade klyftorna i landet, med ökad avfolkning i skogslänen och glesbygden.
Fru talman! Det viktigaste tycker jag att vi delvis har gjort och är på väg att göra, nämligen att förbättra ekonomin i Sverige. Om man ser på de perifera områdena i Sverige och deras utveckling jämfört med Sverige i övrigt, och ser på hur ekonomin i Sverige har varit, finner man att under de perioder då Sverige har haft en bra ekonomisk tillväxt har också möjligheten att klara de hårdast utsatta regionerna varit bäst. När vi har haft svåra perioder har det varit kärvt för de perifera regionerna. Jag är övertygad om att när vi nu går in i en utveckling med mycket bättre ekonomisk tillväxt ökar också möjligheten att klara de perifera regionerna.
Fru talman! Regeringen tar alltså inga som helst egna initiativ utan räknar med att sakerna skall lösa sig helt av sig själva.
Fru talman! Att räntorna har halverats, budgetunderskottet försvunnit och vi nu kan börja satsa nya pengar i välfärdssystemet har inte kommit av sig självt. Det ligger hårt politiskt arbete bakom detta.
Fru talman! Jag vill också ställa en fråga till Anders Sundström. Det har gått två månader sedan Volvo Aero fattade sitt beslut att flytta verksamheten till Trollhättan från Arboga.Regeringen har tillsatt en statssekreterargrupp som jag vet skall följa den här frågan. Även en löntagarkonsult har jobbat med det här och också kommit fram till ett resultat. Nu granskar man detta, och MBL-förhandlingar har inletts. Nu skiljer sig löntagarkonsultens resultat avsevärt mot Volvos, med hela 80 % till Arbogas fördel. Titta man ännu mer på de osäkra faktorerna, t.ex. inkörning och utbildning av personal, kan man säga att det t.o.m. väger över till Arbogas fördel.
Fru talman! Låt mig först säga att det faktum att vi tillsatt statssekreterargruppen är ett bevis på att vi anser att situationen i Arboga är allvarlig. Sedan vill jag understryka vad Volvos ledning har sagt, nämligen att Volvo skall ta ansvar för företaget, de anställda och bygden. Jag är nu väldigt intresserad av att se på vilket sätt detta omsätts i praktisk handling. Jag menar att det i första hand tillkommer ett stort, seriöst företag att ta ansvar för en bygd som man under lång tid har bedrivit verksamhet i. I vad mån det kommer att krävas extra insatser från staten undersöks just nu i statssekreterargruppen. Det skall vara ett resultat av samtal mellan länet, kommunen, Volvo och staten.
Fru talman! Det är väl rätt som Anders Sundström säger. Men det är ändå så att FMV har sagt att man skall bidra med över 500 miljoner kronor för att underlätta flytten från Arboga till Trollhättan. Enligt löntagarkonsultens kostnadsberäkningar skulle det innebära att det inte alls når upp till någon lönsamhet, varken företagsekonomiskt eller samhällsekonomiskt. Det kan inte vara rätt att stillatigande åse att man ger pengar från FMV, dvs. skattepengar, för att göra någonting som är lönsamt på ena stället men kanske olönsamt på det andra. Här måste regeringen snabbt agera, eftersom man skall ta upp förhandlingar i helgen igen.
Fru talman! Statens uppgift är att se till att det kommer till en lösning som är acceptabel i Arboga. Därför har vi tillsatt en statssekreterargrupp som jobbar med frågan. Vi tycker att situationen är allvarlig i För min del är det viktigaste att hitta en bra lösning för bygden och för de anställda i Arboga. Jag är väldigt ointresserad, som jag sagt tidigare, av att träta om vems skulden är för bekymren i Arboga. Jag vill se framåt. Statssekreterargruppen jobbar under den här veckan intensivt tillsammans med länet och med Volvo. Jag vill understryka att ansvaret för förändringar huvudsakligen är Volvos.
Fru talman! Visst skall Volvo ta sitt ansvar. Men har man en lönsam verksamhet på en ort och med skattepengar underlättar att den lönsamma verksamheten flyttas till Trollhättan måste det ligga något fel i det. I avtalet står det klart och tydligt att man skall bidra med över 500 miljoner kronor för att göra en lönsam verksamhet ännu mer lönsam när den flyttar till Trollhättan. När vi nu vet att det inte är på det sättet frågar jag: Måste man då inte diskutera det avtal som ligger i botten?
Fru talman! JK granskar just nu det avtalet. Jag kan inte gå in och titta på vad regeringen kan göra förrän JK har granskat avtalet. Låt mig dock säga en sak. Det är inte så att staten via FMV har bedömt att man gör en sämre affär med det här avtalet än med bibehållande av produktionen i Arboga. Det är deras bedömning. Min uppgift som regionalminister är att se till att orter och regioner som drabbas av strukturomvandlingar och förändringar kommer ur det på bästa möjliga sätt. Därför har regeringen tillsatt en statssekreterargrupp som skall jobba specifikt med Arboga. Hur resultatet blir av denna diskussion är det för tidigt att säga någonting om. Jag vill än en gång vara tjatig och understryka att ansvaret i Arboga, liksom på alla andra orter, först och främst åvilar företaget. Företaget måste känna ett ansvar både för de anställda, för aktieägarna och för bygden.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till justitieministern. EU-kommissionären Anita Gradin var i förra veckan här på en offentlig utfrågning. Hon var mycket besviken på det mellanstatliga samarbetet som rör hennes områden, nämligen den internationella brottsligheten och fusket med EU-bidrag. Hon var också besviken på den svenska regeringen, som inte har behandlat de liggande konventionerna. Jag undrar: Varför har man inte gjort det?
Fru talman! Jag kanske skall korrigera och säga att jag inte tror att Anita Gradin i något sammanhang särskilt har kritiserat Sverige för att vi inte skulle ha behandlat de konventioner som vi har träffat överenskommelse om. Det jag har uppfattat att Anita Gradin har sagt är att hon tycker att det går för långsamt. Men jag tror knappast att hon kan ha menat Sverige. De konventioner som vi har antagit under tredje pelaren sedan vi blev medlemmar för två år sedan är alla föremål för beredning i den ordning som konventioner bereds i Sverige. Jag skulle vara väldigt förvånad om en svensk riksdagsman ansåg att vi inte skulle behandla de konventionerna som vi brukar göra: förbereda en proposition och lägga fram den för riksdagen så att riksdagen kan ta ställning till de avtal som regeringen har slutit inom ramen för det mellanstatliga samarbetet. De konventioner som finns är alla på gång. När det gäller Europol, den kanske viktigaste, kommer det ett förslag innan året är slut, dvs. i god tid före den tidpunkt då det är tänkt att konventionen skall träda i kraft. Samma sak gäller för de övriga konventionerna. Beträffande några av dem kan vi inte påbörja arbetet förrän EU-kommissionen har gjort sitt arbete, nämligen att sammanställa det rådsprotokoll som man skall få och som det nationella arbetet sedan grundar sig på. I flera fall har vi ännu inte fått det från EU, men när vi får underlaget jobbar vi på. Vi har högsta prioritet på just det här arbetet, eftersom vi anser att samarbetet inom tredje pelaren när det gäller brottsbekämpning är oerhört viktigt.
Fru talman! Nu var jag faktiskt på den här utfrågningen. Det är sant att Anita Gradin inte pekade ut enbart Sverige, men hon var besviken också på den svenska regeringen. Det är klart att vi vill att det skall gå riktigt till. Jag har inte ifrågasatt det. Vad det gäller är att det går så långsamt. Jag undrar om det inte vore mycket bättre om man i stället flyttade in det här under första pelaren så att man fick ett gemensamt beslutsfattande. Det skulle öka effektiviteten, men det skulle också öka insynen och kontrollen genom EG-domstolen och Europaparlamentet.
Fru talman! Jag vill med skärpa tillbakavisa att de här frågorna sköts långsamt i Sverige. Det är tvärtom så att vi har hanterat dessa konventioner på ett för internationella konventioner ovanligt snabbt sätt. Det tycker jag är naturligt, med tanke på att det är konventioner som har tillkommit inom ramen för tredjepelar-samarbetet inom EU. Jag förstår att Folkpartiet har uppfattningen att vi borde göra även samarbetet inom tredje pelaren överstatligt och flytta över det till första pelaren. Vi delar den uppfattningen när det gäller vissa av områdena. Vi tycker att asyl och invandringsfrågorna och de frågor som rör yttre gränskontroll kan flyttas in och göras överstatliga. Men jag kan inte se någon effektivitetsvinst i att flytta t.ex. det straffrättsliga samarbetet eller civilrätten till överstatlighet. Vad anser Folkpartiet att vi skulle vinna på att försöka harmonisera t.ex. familjelagstiftningen med Irland? Irland har en helt annan syn på t.ex. skilsmässa. Varför skall Sverige försöka harmonisera vår skilsmässolagstiftning med Irlands? Vad har vi att vinna på det?
Fru talman! De områden där vi har inriktat oss på att ha gemensamt beslutsfattande är just de övergripande, t.ex. internationell brottslighet. Uppriktigt sagt uppmanade Anita Gradin oss riksdagsledamöter att fråga den svenska regeringen varför man låg så länge på ärendena.
Fru talman! Jag tycker att en svensk riksdagsman skulle fundera över hur en svensk riksdagsman vill att vi skall behandla lagstiftningsärenden i den svenska riksdagen. Är det verkligen Folkpartiets uppfattning att vi skulle behandla de här frågorna med legär hand och inte iaktta den procedur vi har för att förbereda riksdagens beslut? Är det verkligen en svensk riksdagsmans uppfattning?
Eftersom justitieministern ställde en fråga får Isa Halvarsson svara på den. Sedan går vi vidare till nästa fråga.
Fru talman! Naturligtvis inte, vi är måna om rättssäkerheten i Sverige.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Pierre Schori med anledning av det allvarliga läget i Albanien. Situationen i de södra delarna av landet är tydligen utom all kontroll. Det rapporteras om strider och blodiga oroligheter. Människor har dödats. Regimen har hittills avvisat alla erbjudanden om medling. Men vad jag förstår är man nu beredd att ta emot en delegation från OSSE. Min fråga är: På vilket sätt anser Pierre Schori att EU skall agera för att få till stånd en lösning av den mycket allvarliga kris som vi ser i Albanien?
Fru talman! Låt mig erinra om att Albanien är det fattigaste landet i Europa, och att man nu efter en mycket hård kommunistisk diktatur har gått över till försök till demokratisering och marknadsekonomi. Bluffen kring pyramidspelen blev en tändande gnista för den stora massa av förtvivlade och fattiga människor som hade satt sitt hopp till detta mirakelspel. Tyvärr finns det politiska krafter, och även kriminella krafter, som försöker utnyttja det här läget, framför allt i södra delen av landet. Man kan alltså inte tydligt se något starkt demokratiskt alternativ här. Det som EU och andra nu försöker uppmana den sittande expeditionsregeringen att göra är att inleda en dialog med den parlamentariska oppositionen och kanske få till stånd en samlingsregering. Samtidigt erbjuds ett villkorat biståndspaket, om regeringen respekterar mänskliga rättigheter och mediers frihet.
Fru talman! EU lämnar ju stora summor i bistånd till Albanien. Frågan är om man inte från EU:s sida skulle ställa större krav på demokratiska och sociala reformer för att dessa projekt och biståndsinsatser skall fortsätta. Det är riktigt att det behövs ett massivt ekonomiskt stöd, för människorna lider kolossalt efter det som har inträffat. Men ett sådant stöd kan som det nu ser ut inte kanaliseras via några centrala organ, utan måste komma människorna till del via andra vägar. Det måste ha en mycket tydlig social profil. Min fråga är om det inte är dags att EU ställer starkare krav i samband med biståndsinsatserna i Albanien.
Fru talman! Det är klart att man kommer att göra. Det är också riktigt att en delegation från samarbetsorganisationen OSSE är där. Men även ordförandeskapets utrikesminister, holländaren van Mierlo, är på väg till Tirana. Man kommer med kraft att framföra att man är beredd att bistå den fattiga befolkningen. Men med detta är också förenat ett stöd till regeringen och till landet med villkor för mediernas frihet, respekt för mänskliga rättigheter och att man håller tillbaka våldet, som ingalunda förekommer enbart på regeringssidan. Det finns många gangsterligor och sådant i farten.
Fru talman! Oavsett vilken minister man frågar och oavsett vad man frågar om brukar svaret bli att under den borgerliga regeringen fördubblades minsann statsskulden, arbetslösheten tredubblades och budgetunderskottet fyrdubblades. Låt mig därför säga att de problem som Sverige har givetvis inte har något som helst att göra med dagens kompetenta regering, utan de beror på den förra regeringen. Det är dess fel, och allt ont i samhället kommer från den. När jag nu, fru talman, har klarat av historiken i frågan kanske jag kan få be näringsministern att uppehålla sig vid nuet och framtiden i sitt svar. Min fråga blir följande: I dag är 357 429 människor öppet arbetslösa i vårt land. Det är närmare 30 000 fler än för ett år sedan. Totalt går 564 448 människor utan riktigt jobb. Det är nära 8 000 fler än för ett år sedan. Tänker regeringen göra något åt detta och i sådana fall vad?
Fru talman! Jag vill till att börja med instämma med Mikael Odenbergs beskrivning. Det var länge sedan jag kunde göra det, men i dag kan jag det. Därefter skulle jag vilja säga att det regeringen nu jobbar mycket med är att förbättra de områden där vi fortfarande har brister. Vi har brister inom den offentliga sektorn, där vi försöker finna resurser för att minska avskedanden och neddragningar. Vi har fortfarande brister på många områden inom näringslivet. Vi har fortfarande en situation där kapitalet är för dyrt för framför allt de små företagen. Vi har fortfarande problem när det gäller utbildningen. Vi behöver skapa mer resurser för att öka utbildningsinsatserna. Vi jobbar nu mycket intensivt med att försöka samordna de forskningsresurser som vi har. Vi har oerhört mycket pengar till förfogande för forskning i dag. Men vi har använt dem på ett som inte varit effektivt. Vi har dubblat kostnaderna. Vi jobbar dessutom med att ge också de små företagen samma möjlighet på marknaden som de stora företagen har. Det ingår i vårt miljardprogram, som vi lade fram för riksdagen för ett tag sedan.
Fru talman! Det har gått två och ett halvt år sedan regeringen lovade att halvera arbetslösheten. Bara under det senaste året har alltså 30 000 fler blivit arbetslösa. Näringsministern har ingenting annat att komma med i talarstolen än att upprepa att den politik, med skattehöjningar och annat, som regeringen har bedrivit i två och ett halvt år skall fortsätta. Om man vill halvera arbetslösheten är det kanske idé att sätta i gång snart. Jag efterlyser någon form av nya politiska förslag från regeringen för att reda upp den situation som landet befinner sig i.
Fru talman! Först och främst har det hänt rätt mycket under två och ett halvt år. Vi pratar inte längre om budgetunderskott. Vi pratar inte längre om höga räntor. Det i sin tur har naturligtvis också inneburit en vändning i det privata näringslivet. Sysselsättningen har under den här perioden ökat i det privata näringslivet. Nästan 150 000 jobb har tillkommit i näringslivet. Det skall jämföras med ett minus på 350 000 under perioden 1991-1994. Det har alltså hänt väldigt mycket under denna period. Men det är inte tillräckligt, och därför måste vi fortsätta att bygga ut näringslivet, och det gör vi genom att förbättra strukturerna där vi har brister: utbildningen, forskningen, energisystemet, det internationella området. Mikael Odenberg glömmer bort en sådan liten sak som att vi också fört in Sverige i EU under den här mandatperioden.
Fru talman! Min fråga rör samma ämnesområde, nämligen den höga arbetslösheten. Jag hade tänkt ställa frågan till inrikesministern, som enligt schemat skulle ha varit här. Men näringsministern kan kanske svara i stället.
Inrikesministern har mycket giltigt förfall, vill jag säga.
Fru talman! Det är jag helt övertygad om. Inrikesministern har nämligen sagt att ett medel mot den ökade arbetslösheten skulle vara att förtidspensionera fler människor. Jag menar att det är en ganska farlig väg att gå. Det fokuserar på att statistiskt minska antalet personer som är öppet arbetslösa. Det fokuserar inte på det centrala problemet, nämligen hur det skapas fler arbeten. Min första fråga är: Är det korrekt att regeringen avser att öka förtidspensioneringen för att få bort arbetslösa ur statistiken?
Fru talman! Återigen vill jag upprepa att 350 000 jobb i näringslivet försvann 1991-1994. Under den här perioden beräknas ungefär 150 000 jobb tillkomma. Jag tycker att det är viktigt att säga det. När det gäller att åstadkomma en minskad arbetslöshet är huvudspåret inte att minska arbetskraften. Vi har haft en kraftig avtappning av arbetskraften. Antalet människor som har sökt jobb har minskat kraftigt under hela början av 90-talet. Nu har läget stabiliserats, och jag anser inte att vägen är att ta bort mer folk från arbetskraften i form av tidigare pensioneringar och annat. Däremot kan naturligtvis förtidspensionering vara en arbetsmarknadsåtgärd i ett kortsiktigt perspektiv. Men det är ingen långsiktigt bra lösning. Vi löser inte arbetslöshetsproblemet genom att färre arbetar. Det måste bli fler som arbetar för att vi skall lösa arbetslöshetsproblemen.
Fru talman! Det sista kan jag verkligen hålla med om: Vi måste få flera människor i arbete för att lösa problemen. Men näringsministerns första svar gick ut på att det på kort sikt skall bli flera förtidspensionerade och att detta på lång sikt är dåligt. Jag tror att man går en farlig väg om man kortsiktigt gör någonting som leder fel. Risken är då att problemen förvärras, och det har vi ju sett hittills. Jag skulle alltså vilja få ett tydligare svar. Blir det flera eller blir det inte flera förtidspensioneringar som ett inslag i arbetslöshetspolitiken?
Fru talman! Jag kanske inte tydliggjorde att Anne Wibble skulle lyssna, men vad jag sade var att förtidspensionering kan vara en metod i ett kortsiktigt perspektiv. Det är en mycket väl använd metod som väldigt ofta används i det privata näringslivet. Det är mycket vanligt att man förtidspensionerar folk när man hamnar i en situation med övertalighet. Det är precis samma situation som vi har hamnat i med hela samhället. Vi har många arbetslösa människor. Det är klart att man kan använda sig av den metoden kortsiktigt, men det är inte en metod som långsiktigt löser arbetslöshetsproblemet. Det finns ett mycket starkt samband: Länder som har mycket folk i arbete har också den lägsta arbetslösheten, medan länder som har få människor i arbete har hög arbetslöshet därför att de är fattiga länder. Jag tycker att det är ett ganska tydligt svar på frågan, faktiskt.
Fru talman! Jag vill ställa en övergripande fråga till näringsministern. Nu när arbetslösheten är så stor: Har man tittat på Miljöpartiets motion, där vi har en lång rad förslag? När näringsministern var arbetsmarknadsminister fick jag ett litet löfte om att man bl.a. skulle titta på friåret. Vi i Miljöpartiet föreslår arbetstidsförkortning, och det är den enda reformen som vi tycker verkligen kan få ned arbetslösheten. Vi har också lagt fram förslag om sopåkarmodellen, och Margareta Winberg har då sagt att man kanske kan titta på det också. Arbetsmarknadsutskottet skall ju åka till Danmark om en vecka och titta på dessa modeller, och min fråga är: Pågår något arbete i departementet inför bl.a. vårpropositionen med syfte att komma med något av dessa förslag?
Fru talman! Det pågår ett arbete i Regeringskansliet med vårbudgeten. Men jag vill återigen varna för den enkla lösningen på arbetslöshetsproblemet. Tittar man ut i världen kan man konstatera att de länder som är rika och som har hög produktion och där man jobbar länge också har lägre arbetslöshet än Sverige. Man kan inte vända sig till länder med kort arbetstid, få arbetstimmar och låg tillväxt och hitta låg arbetslöshet, utan där hittar man alltid hög arbetslöshet. Det är alltså oerhört viktigt att vi använder oss av arbetslinjen. Arbetslinjen är någonting som för arbetarrörelsen alltid har varit oerhört väsentligt, och jag vill understryka att det är den vägen som man långsiktigt löser arbetslöshetsproblemen. På kort sikt kan man använda sig av andra metoder, men det är ingenting som på lång sikt löser arbetslöshetens problem.
Fru talman! Vi kan titta på Danmark. Där har man kortare arbetstid och har också minskat sin arbetslöshet nu, bl.a. genom sina olika modeller. Även fackförbunden kommer ju nu med krav på kortare arbetstid, och jag tycker inte att man kan säga att inga fackförbund gör detta. Vi i Miljöpartiet har också fått gehör för att folk vill få kortare arbetstid. Därför tycker jag inte att näringsministerns svar var riktigt bra.
Fru talman! Svaret kanske inte var bra, men det var sant. När det gäller att korta arbetstiden är det naturligtvis en helt annan sak om man av sin tillväxt tar ut en del i form av högre lön eller kortare arbetstid. Men att lagstiftningsvägen åstadkomma kortare arbetstid och fördela samma kaka mellan dem som har arbete och dem som inte har arbete leder i längden till högre arbetslöshet. Det finns oerhört tydlig internationell statistik om detta. Om fackföreningsrörelsen förhandlar sig till kortare arbetstid i stället för höjd lön i det löneutrymme som uppstår som ett resultat av att produktionen växer är det helt okej.
Vi har ytterligare ett par frågare i det här ämnet. Ni kommer att få ordet bara en gång för att vi skall hinna med också andra.
Fru talman! Näringsministern varnade för att enkla lösningar inte var särskilt bra. Men är inga lösningar särskilt bra? Det är ju det vi ser i dag. Vi ser hur arbetslösheten ökar, och vi ser hur fler människor blir utslagna. Och den arbetarlinje som regeringen tydligen förespråkar innebär i dag att bara några människor skall få arbete. Resten skall få gå helt arbetslösa i stället för att man faktiskt delar på jobben. Den teknikutveckling vi har i det här landet, som inte är ett uland på något sätt, kommer faktiskt att innebära att vi förr eller senare måste korta arbetstiden. Vore det inte läge att göra det nu? På samma sätt vore det alldeles ypperligt att införa möjligheten till friår för dem som vill vara arbetslösa ett tag och i stället låta dem som känner att de mår dåligt av att vara arbetslösa få gå in och jobba. Jag kan inte förstå varför vi inte får se några lösningar alls. Det är tydligen regeringens modell att det inte skall komma några lösningar, utan arbetarlinjen med 40 timmar för några få skall få gälla. Jag undrar:
Fru talman! Först vill jag konstatera att utvecklingen faktiskt har vänt. Efter att från början av 1990 talet fram till 1994 ha haft en kraftig nedgång i arbetskraft och kraftigt minskad sysselsättning har vi ändå nu börjat bromsa upp denna utveckling, och i stället börjar den så sakteliga vända uppåt. Men återigen kommer denna teknikfientlighet fram, Marianne Samuelsson. Vilket fattigt land i världen som jobbar med gammal teknik har högre sysselsättning än Sverige? Inget! Det finns ett mycket starkt samband mellan avancerad teknik, hög produktivitet, snabb tillväxt och hög sysselsättning. Man kan tänka sig Sverige för några årtionden sedan med den gamla tekniken. Det var färre människor som jobbade i det Sverige än som jobbar i dag. Vi får inte vara teknikfientliga. Då leder vi oss in i fördärvet.
Fru talman! Den nyligen träffade energiöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Centern påstås ju vara ett första steg på vägen mot ett s.k. ekologiskt hållbart samhälle. Dessutom påstås att denna ekologiska vision skall skapa nya jobb. Då kan man fråga sig om det är netto eller brutto som Näringsdepartementet har räknat på. En hel del jobb kommer nämligen att försvinna, såväl inom kärnkraftsindustrin som inom den basindustri som är beroende av säker och billig el. Menar Anders Sundström alltså att han med den här ekvationen skall ge några av de 30 000 ytterligare arbetslösa, som tillkommit under det senaste året enligt den senaste AMS-statistiken, ett nytt ekologiskt hållbart jobb?
Fru talman! Sverige satsade på 1970-talet på en arbetsmiljölagstiftning som innebar att en rad jobb försvann i Sverige. Men sammantaget ökade antalet jobb. Det ledde också till att det växte fram nya branscher som nu jobbar med att sälja varor och tjänster just för att ta till vara en bra arbetsmiljö. talet inför stora krav på miljöförbättring. Då försvann en rad massafabriker i Sverige. Trots detta ledde det till att massaproduktionen upprätthölls och framför allt till att sysselsättningen i Sverige ökade. Jag vill alltså egentligen ge samma svar till Henrik S Järrel som till Marianne Samuelsson: Var inte teknikfientlig. Var inte bakåtsträvande. Satsa på det nya; det leder till jobb. Titta hur vi har gjort i historien.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Pierre Schori, och den gäller den katastrofala humanitära situation som nu ytterligare har utvecklats i dålig riktning i östra Zaire. Vi har under en ganska lång tid hört talas om lägret Tingi-Tingi, och en läkare från den svenska pingstmissionen var här för några veckor sedan. Han rapporterade då om den katastrofala situationen. På en månad dog 1 800 personer, och av dem var 40 % Man har inte kommit fram med effektiv hjälp sedan den tiden. Flyktingarna har fått en del mat, men inte tillräckligt, och det är nu en månad sedan. Den sista rapporten talar nu om att tutsirebellerna har kommit fram till lägret och att 25 000 av flyktingarna har mördats. Av dem är många barn.

Fru talman! Det är, som sagt var, en humanitär katastrof där, och till denna katastrof hör att det är oerhört svårt att komma till och kunna bistå och undsätta dem som är offer. Hela världssamfundet är inriktat på att göra detta. För det första talar man akut om att skydda flyktingarna och de svältande. Det är svårt att komma till. Man talar om att inrätta humanitära korridorer och att upprätta militära styrkor för detta. Den nye generalsekreteraren Kofi Annan talar om att upprätta en ny internationell styrka för detta. För det andra är det oerhört viktigt att få till stånd eldupphör. Det är svårt när man på en eller annan sida inte vill detta. För det tredje är det tal om att få till stånd val i östra Zaire och i Zaire. EU:s arbete inriktas mycket på detta. För det fjärde gäller det, vilket är mera långsiktigt, att få till stånd en internationell fredskonferens. Det är inte bara Zaire som berörs utan också grannländerna. En sådan konferens skall äga rum den 12 mars, där också president Mandela förhoppningsvis kommer att delta med sin prestige.
Fru talman! Jag är helt klar över att man måste arbeta på lång sikt för att få fram en politisk lösning. Men jag hör till dem som hela tiden har menat att man måste ha en styrka för att få humanitära korridorer och få fram hjälpen. Detta talade vi om redan i oktober, och runt jul-nyår var man klar. Kanadensarna ville ställa sig i spetsen, och 14 länder anmälde sig. Varför blev det ingenting av detta? Emma Bonino har slagit larm i två omgångar, senast för drygt två veckor sedan, om att det är en skandal att ingenting sker. När kommer man till skott med detta? Den humanitära situationen kan inte vänta. Den politiska lösningen får man försöka arbeta med samtidigt. Blir det någonting av med dessa styrkor som skyddar, så att den humanitära hjälpen kan komma fram? Zaire skyller nu på att de humanitära arbetarna har lämnat fältet, men kan de lämnas åt sig själva att klara av detta?
Fru talman! Vi kan inte komma ifrån att det också finns starka motstridiga storpolitiska intressen här, även inom EU och naturligtvis inom Förenta nationerna. Det är därför man inte kan komma till skott i den här situationen. Vad man försöker göra och delvis uppnår är att bistå humanitärt akut, och där bidrar Sverige mycket kraftfullt. Sverige tillhör de största bidragsgivarna där. Men när det gäller att få till stånd eldupphör, val och en långsiktig lösning är det oerhört svårt. Därför har vi inte minst från Sverige uppmanat både FN:s och EU:s medlare - vi ger dem allt vårt stöd - att försöka ordna en mer långsiktig politik, också för att undvika den här typen av katastrofer framöver. Det är nu bra att Sydafrika med Mandela i spetsen går in kraftfullt diplomatiskt.
Fru talman! Jag har inget att invända när det gäller den politiska lösningen - där är vi helt överens. Men vad gör Sverige när det gäller att verkligen trycka på för att få fram en styrka till skydd, så att den humanitära hjälpen når fram? Jag vet att vi är med och ger - där är vi också helt överens - men hjälpen måste ju komma fram till dem som annars går under.
Fru talman! Det är Sverige som tillsammans med en handfull andra länder driver på mest. Jag kan försäkra Ingrid Näslund att min glöd och Lena Hjelm Walléns glöd vid dessa möten är lika stark som hennes här.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöminister Anna Lindh. Sverige har gjort sig känt som ett föredöme när det gäller klimatpolitiken, för att minska utsläppen av koldioxid, kvävedioxid och svaveldioxid. Genom att vi har arbetat på det viset har vi också skaffat oss en hög trovärdighet när vi sedan har ställt krav på andra länder vilkas utsläpp passerar gränsen, om jag får säga så. Att minska vår import av dessa försurande ämnen är inte minst viktigt med tanke på vår känsliga natur och de skador vi ser i vattendrag, sjöar och skog. Nu har miljöministern lyckats med bedriften att få EU:s andra miljöministrar att gå med på att Sverige, av alla länder, skall få öka sina utsläpp av koldioxid med 5 %. Vi hamnar därmed i samma klass som Grekland, Spanien och Portugal, som också får öka, medan andra får kravet på sig att minska drastiskt, t.ex. Danmark med 25 %. Detta är naturligtvis en händelse som ser ut som en tanke efter energiuppgörelsen. Min fråga är då: Hur menar miljöministern att detta påverkar vår trovärdighet, både nationellt och internationellt, i vårt fortsatta agerande för att minska inte endast koldioxidutsläppen utan även kväve och svaveldioxidutsläppen?
Fru talman! Jag menar att Sverige har en alldeles utomordentligt hög trovärdighet även i fortsättningen. Om utsläppen i andra länder såg ut som utsläppen i Sverige skulle vi varken ha något klimatproblem eller något problem med försurning och för stora utsläpp av kväve. Sverige har bland de lägsta koldioxidutsläppen i hela OECD. Om man räknar utsläpp per invånare och BNP ser man att vi har de lägsta koldioxidutsläppen i hela OECD. Detta har vi åstadkommit genom att vi har vidtagit en massa åtgärder för att minska koldioxidutsläppen som har saknats i andra länder. När EU sedan har gjort en intern bördefördelning, hur utsläppen skall vara i framtiden, har man sagt att de länder som har mycket stor kolanvändning kraftigt skall minska den. De länder som har en mycket stor tillväxt för närvarande, som Grekland, Spanien och Portugal, skall få öka sina koldioxidutsläpp kraftigt. Ett antal länder som har relativt låga koldioxidutsläpp, som Sverige, Finland och Frankrike, skall antingen få ha oförändrade koldioxidutsläpp, en viss ökning eller en viss minskning. Om andra länder införde de åtgärder som Sverige har vidtagit skulle vi inte ha något klimatproblem.
Fru talman! Statsrådet och jag är helt överens om att Sverige har hög trovärdighet. Men nu minskar vi drastiskt denna trovärdighet internationellt i de länder som beläggs med koldioxidavgifter på bensin osv. för att minska utsläppen. Vi bör naturligtvis fortsätta att driva den linje som vi har drivit tidigare. Jag undrar om detta är något slags eftergift för att Danmark skall få leverera koldioxidutsläppande elkraft så småningom. Vilka krav kommer vi egentligen att ställa på Danmark när det gäller att minska deras försurande ämnen?
Fru talman! Jag kan inte låta bli att tycka att det är litet tragikomiskt när jag tänker på att jag har stått här tidigare vid frågestunder och försvarat mig mot Peter Weibull Bernström och hans parti, som har varit mycket upprörda över att vi vill vidta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från trafiken. Det är faktiskt trafiken som är vårt största problem när det gäller koldioxidutsläpp. Alla sådana försök har moderaterna kraftigt gått emot och hånat mig för på frågestunderna här. Nu ställer de upp som väktare, när de ser att det här kan vara ett argument i Barsebäcksdiskussionen. Jag tycker att det är patetiskt. Danmark skall minska sin kolanvändning, eftersom det är ett land som har en mycket hög kolanvändning. Vi skall fortsätta att satsa på både energisparande och förnybara energikällor och visa att vi fortsätter att gå i täten när det gäller både energi och miljöarbete.
Fru talman! Det här är en fråga som diskuterades på EU-nämndens senaste sammanträde. Det är mycket bra att EU äntligen kommer till skott och antar ett mål för minskningen. Det som är intressant i sammanhanget är inte vad Sverige har fått utan vad Sverige vill göra. Därför vill jag fråga miljöministern: Det koldioxidmål som Sverige har är att vi inte skall ha högre utsläpp år 2000 än vi hade år 1990 och att utsläppen därefter skall minska. Gäller det fortfarande?
Fru talman! Det är riksdagens mål som gäller. Det är inget nytt mål vi har tagit i och med att EU har fördelat en bubbla och gett oss möjlighet att göra ökningar. Den möjligheten kan vi självfallet avstå från. Det är riksdagen som har lagt fast målet, och det målet gäller för Sverige.
Fru talman! Jag har också en fråga till miljöministern. Det gäller den stora satsning som vi nu skall göra på biobränslen. Miljöorganisationerna är mycket oroliga för vad som skall hända med vår flora och fauna. Det är inte bara lavar och insekter som kommer att försvinna, utan det finns även en risk för att småfågelbeståndet kommer att minska.
Fru talman! Det finns väldigt bra regler i dag för hur man skall hantera skogen för att man inte skall få en utarmning av flora och fauna och för att man inte skall förlora någonting när det gäller den biologiska mångfalden. Det uttag som skall ske från skogen skall naturligtvis ske på ett sådant sätt att man följer reglerna och är mycket hänsynsfull mot skogen för att det inte skall ske någon utarmning när det gäller den biologiska mångfalden. Vår bedömning är att det går mycket väl att kombinera den biologiska mångfalden med ett större uttag för biobränslen.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsministern, som har de allmänpolitiska frågorna, men som också har del i denna fråga. I EG-domstolen har en generaladvokat nu lämnat ett utlåtande som rör att den ordning med monopol på alkoholförsäljning som vi har i Sverige skall upphöra. Frågan är om regeringen har någon beredskap för detta. Kan vi trots ett sådant beslut behålla, och kanske skärpa, de restriktioner som i dag finns och de skatteregler vi i dag har? Det finns många skäl som talar för det, inte minst folkhälsoskäl. En annan fråga är om man kan behålla nuvarande distributionsnät, men med vissa förändringar, för att också kunna få en kontroll över distributionen. I debatten verkar det många gånger som att alkoholen kommer att flöda fritt i vårt land om detta blir domstolens beslut. Jag hoppas att regeringen har andra planer om ett sådant beslut skulle fattas.
Fru talman! Det här är inte min fråga, men jag vill ändå svara kort på den, för jag förväntade mig att den skulle komma upp. För det första vill jag säga att Sverige aldrig kommer att acceptera att alkohol säljs fritt i livsmedelsbutikerna i Sverige. För det andra vill jag säga att det är Sveriges riksdag som skall besluta om hur vi skall hantera försäljningen av alkohol. För det tredje vill jag säga att det fortfarande inte finns något utslag i EG-domstolen. Så länge det inte finns det, finns det ingen anledning för Sveriges riksdag att ändra ståndpunkt. Däremot har Sveriges regering naturligtvis en skyldighet att förbereda sig för alla olika alternativ, men det finns ingen anledning att ändra ståndpunkt bara för att det har kommit ett yttrande till EG
Fru talman! Jag är tacksam för det tillrättaläggandet. Jag ser inte heller någon anledning att Sveriges riksdag skall ändra på den svenska alkoholpolitiken bara för att en generaladvokat på detta sätt har yttrat sig. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi ligger fast vid den förda alkoholpolitiken och att det också klargörs att det inte finns några skäl att ändra på den även om EG-domstolen skulle ändra på monopolsituationen. Jag tycker också att det är viktigt att vi tar det ganska kallt fram tills dess att domslutet har kommit. Det finns goda skäl att tro att domstolen skall förstå våra folkhälsopolitiska skäl för att behålla Systembolaget och detta med monopolställningen när det gäller distributionen.
Fru talman! Jag vill egentligen inte tillägga något, utan jag vill bara säga att det viktigaste är att det är Sveriges riksdag som skall bestämma denna politik. Vi kommer också att driva frågan på det sättet.
Värderade talman! Jag tycker att det var ett intressant svar. Många svenskar som funderar över vad EU kommer att betyda för Sverige tror ju att vi inte har några möjligheter att fatta beslut själva. Därför tycker jag att det skulle vara roligt om någon av er som är här från regeringen kunde säga något till dem som följer denna debatt om vilka möjligheter Sverige har att agera självständigt såsom näringsministern sade. Jag hade hoppats att man skulle kunna locka upp handelsministern. Han har fått sitta i fred hela tiden. Jag såg att det ryckte i honom nu. Det är möjligt att han kan säga något om det här. Har Sverige en möjlighet att hävda en sådan uppfattning som den vi talar om här gentemot en EU-uppfattning? Det skulle vara intressant för alla lyssnare. Nej, det blev inte handelsministern.
Fru talman! Det här har i och för sig inte med handelsfrågor att göra, men eftersom det är Carl Johan Wilson från Folkpartiet som frågar, tycker jag att frågan närmast bör ställas till förre folkpartiledaren och dåvarande socialministern.
Fru talman! Av rättviseskäl skulle jag naturligtvis göra som Carl-Johan Wilson och försöka ställa en fråga till Leif Pagrotsky, men det får ändå bli till Anders Sundström i hans egenskap av den som skall svara på de övergripande frågorna. Det har väckt en viss uppmärksamhet att en av våra centrala myndigheter sedan tio veckor tillbaka saknar en ansvarig styrelse. Jag syftar på Statens kulturråd. Det är en så pass viktig inrättning för en hel sektor att man, som många har gjort, kan fundera över om regeringen har börjat ha en annorlunda inställning till dess roll. Vilken inställning är det i så fall? Eller är det helt enkelt så att ingen har förmått sig till att fatta ett beslut på tio veckor?
Fru talman! Jag vill att den frågan ställs till kulturministern. Den kan ju ställas som en skriftlig fråga.
Fru talman! Nu skall Leif Pagrotsky få en fråga, så att han inte har gått hit förgäves. Jag sitter i något som heter Exportkontrollrådet. Det är ett rådgivande organ för vapenexport. En ledamot av detta råd har i en debattartikel offentligt redovisat sin uppfattning om vad som sägs i detta råd. Var och en av oss som sitter där har skrivit på en handling som innebär att det är sekretess på vad som sägs i rådet. Nu har alltså denna sekretess brutits av en ledamot, och då vill jag fråga Leif Pagrotsky som har ansvaret: Drar Leif Pagrotsky några slutsatser av denna händelse vad gäller just den här ledamoten? Drar han några slutsatser vad gäller Exportkontrollrådets fortsatta verksamhet?
Fru talman! Dan Ericsson syftar ju på en artikel som Birger Schlaug skrev i Dagens Nyheter för en tid sedan, i vilken han berättade en del interiörer från Exportkontrollrådet. Såvitt jag kunde finna berättade han inga hemligheter om ärenden som har behandlats. Han avslöjade ingenting om främmande makters försvarsförhållanden eller om svenska företags konkurrensförhållanden. Däremot berättade han en del interiörer från arbetet som jag kan tänka mig försvårar de fortsatta diskussionerna och de öppna samtalen i Exportkontrollrådet. Det är möjligt att det kommer att bli besvärande framöver. Han pekar dock även på förhållanden som jag tycker att han har rätt att peka på, t.ex. det faktum att vissa partier, eftersom det som sker i Exportkontrollrådet är hemligt, kan driva en linje i offentligheten och en annan bakom de neddragna gardinerna i Exportkontrollrådet. Det pekade han på och lyfte fram, och det tycker jag att han gjorde rätt i.
Fru talman! På den punkten delar jag Leif Pagrotskys uppfattning. Man kan inte driva en uppfattning i rådet och sedan redovisa en annan uppfattning offentligt. Problemet är att om en ledamot börjar redovisa sin uppfattning om vad som sägs vid dessa sekretessbelagda sammanträden, är det oerhört svårt för oss andra, som försöker följa sekretessreglerna, att bara stå där. Han kan säga i stort sett vad som helst från dessa överläggningar, medan andra inte kan kommentera detta och säga om det är riktigt eller fel. Det är den problematiken som jag uppfattar finns i rådet i fortsättningen. Det var därför jag undrade om ministern drog några slutsatser för den fortsatta verksamheten.
Fru talman! Jag känner väl igen den situationen. Jag har ju många gånger stått i just den här talarstolen och försökt kommentera frågor som ställts till mig där den som frågar vet att jag är förhindrad att svara. Därför kan jag väl leva mig in i hur Dan Ericsson känner det. Men jag tycker inte att det är en fråga för mig som ansvarigt statsråd att gå in och närmare reglera hur ledamöterna i Exportkontrollrådet inbördes skall förhålla sig vad gäller relationerna i styrelsen. Det bör ledamöterna klara ut i rådet i en kamratlig och öppenhjärtig anda. Jag tycker inte att jag skall stå med pekfingret och säga åt dem hur de skall sköta sina sammanträden. Men jag tycker som sagt att det är trevligt att få sällskap i situationen att möta den här typen av diskussioner. Det finns en del ledamöter som skulle må bra av att känna detta litet oftare.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Pierre Schori. Såvitt jag förstår skall Sverige nästa vecka få besök av Marockos premiärminister och tillika utrikesminister Filali. Marocko spelar en viktig roll när det gäller förhållandet mellan Marocko och Västsahara. Marocko har ju i många år förhalat den process som FN har lagt ut när det gäller folkomröstning och hur Västsahara självt skall kunna få bestämma hur det skall vara där i framtiden. Min fråga är hur statsrådet - eller vem det nu är som skall ta emot Marockos utrikesminister - kommer att ta upp frågan och trycka på, så att Marocko kan få en annan dialog med Västsahara och fullfölja det som FN har lagt fast.
Fru talman! Frågan om Västsaharas ställning är ett givet samtalsämne i samtalet med Marockos regering. Den frågan står på dagordningen och kommer att penetreras ordentligt grundligt.
Fru talman! Marocko har blivit mycket kraftigt kritiserat av Amnesty International för att hålla 50 100 personer som politiska fångar i Marocko utan något riktigt domstolsförfarande. Kommer statsrådet att ta upp även detta med utrikesministern?

Fru talman! Gudrun Lindvall har ställt tre frågor till mig som berör miljöskadade områden. Den första frågan handlar om huruvida det finns möjlighet till medfinansiering från staten genom att använda medlen för programmet för omställning till en hållbar utveckling till åtgärder för att sanera och återställa miljöskadade områden. Om detta inte går undrar Gudrun Lindvall i sin andra fråga om jag i samband med kompletteringsbudgeten kommer att se till att möjligheterna till medfinansiering från staten ökar till miljöprojekt där medel kan fås från EU. Avslutningsvis frågar Gudrun Lindvall vilka åtgärder jag avser vidta - åtgärder som också ger nya jobb - för att sanering av miljöskadade områden skall komma i gång i betydligt större omfattning än i dag. Allra först vill jag säga att jag är medveten om att det finns stora behov av att satsa på efterbehandlingsåtgärder. Förorening av mark och vatten har pågått i hundratals år. Det medför att det finns tusentals platser i landet med avfallsupplag och förorenade markområden. Det är ett långsiktigt arbete som ligger framför oss. Naturvårdsverket har beräknat att det tar ungefär 40 år att identifiera, undersöka och åtgärda alla sådana här efterbehandlingsobjekt i Sverige. För att klara detta på bästa sätt är det viktigt att strategiskt planera arbetet. Programmet för omställning till en hållbar utveckling är en stor miljösatsning som syftar till att stödja investeringar som ger fler arbeten genom kretsloppsanpassning av byggnader och anläggningar. Regering och riksdag har beslutat att under fem år satsa 1 miljard kronor på detta projekt. Bidrag lämnas bl.a. för att minska, återvinna, utnyttja eller separera avfall, för att avskilja miljöfarligt avfall, för att återanvända byggmaterial och för att kretsloppsanpassa renovering av bostadsområden. Detta är åtgärder för att skapa ett uthålligt ekologiskt samhälle, dvs. framtidssatsningar. De pengarna skall inte användas för att städa upp efter gamla miljösynder som att åtgärda miljöförorenade områden. Saneringen är ett viktigt och långsiktigt arbete. Det arbetet måste bedrivas så att negativa konsekvenser för miljön eller arbetsmiljön undviks. För att kunna göra det måste även finansieringen vara långsiktig. Därför räcker det inte att med tillfälliga bidrag från EU finansiera efterbehandlingsarbetet. EU:s miljöfond LIFE stöder inte rutinartade projekt när det gäller miljöteknik och metoder som redan är i bruk och inte heller forskningsprojekt. I stället skall det vara demonstrationsprojekt, upplysningsprojekt och tekniska assistansprojekt. De EU-medel som kan tänkas vara tillgängliga kan således endast användas för ett fåtal smärre insatser där den önskade stabiliteten i finansieringen saknas. En fortsatt finansiering via statsbudgeten är därför den enda möjligheten att uppnå stabilitet och långsiktig uthållighet i verksamheten. Kostnaderna för att åtgärda de miljöskadade områdena är mycket stora. En första utgångspunkt är att det är den som har förorenat marken som i enlighet med principen om förorenaren, PPP - Polluter Pays Principle - skall betala. Naturvårdsverket har utarbetat ett förslag till handlingsprogram där kostnaderna under de första fem åren skulle uppgå till 4,5 miljarder kronor. Den del av kostnaden som inte kan täckas genom krav mot enskilda ansvariga uppgår till omkring 2,5 miljarder kronor. Det statsfinansiella läget är i dag sådant att regeringen tvingats genomföra kraftiga besparingar på flera områden. Regeringen beslutade därför att efterbehandlingsarbetet tills vidare skulle fortsätta med samma omfattning och inriktning som tidigare. Detta innebär att Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelser och kommuner arbetar med att identifiera och undersöka efterbehandlingsobjekt för att skapa en kunskap om vilka objekt som bör åtgärdas. Vi måste hitta nya finansieringsvägar för att kunna inleda saneringen i större skala.
Fru talman! Bakgrunden till interpellationen är att det i Sverige finns ungefär 2 000 områden som enligt Naturvårdsverkets lista behöver saneras. Problemet är att många av områdena förorenades före 1969, då den nya miljövårdslagen kom. Det innebär att det egentligen inte finns någon finansiär. Det finns alltså inte någon som rent lagligt kan avkrävas att stå för kostnaderna. Det problemet är vi båda medvetna om. I dag kommer alltså inte saneringarna i gång, men samtidigt finns möjligheten till medfinansiering från EU. Jag har exempel på det. Jag kommer från Södertälje kommun och där finns det ett förorenat område. Det gäller Turingeån och sjön Turingen. Södertälje kommun har med hjälp av bl.a. landstinget lyckats sanera Turingeån. Sjön Turingen återstår dock. Nu har man kommit så pass långt att man vet precis hur man skall göra. Det finns metoder utarbetade. Det finns också ett företag som skulle kunna vara intresserat, men det saknas pengar. Ofta är sådana här saneringar oerhört dyra. Bara i detta fall skulle det kosta ungefär 35 miljoner kronor, men det här objektet är ett just ett sådant objekt som EU är villigt att stödja. I detta fall skulle man nämligen kunna få 9 miljoner kronor från EU. Jag är, som bekant, inte särskilt positiv till EU. Ändå tycker jag att vi skall försöka få hem de pengar som vi kan ta hem, precis som man diskuterat i andra fall. I förra budgeten kom det 300 miljoner kronor från staten till vallstöd och lika mycket kom från EU. Detta är naturligtvis angeläget. Det här visar också att det ibland finns pengar. Jag menar att det nu är dags att hämta hit pengar till nämnda område. I ett pressmeddelande i slutet av februari från Naturvårdsverket står det att det under 1996 fanns 1997 finns det 19,4 miljoner kronor! Detta tyder på en, tyvärr, ganska så oacceptabel utveckling. Det blir mindre pengar. Samtidigt sägs det från regeringens sida att man skall skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Men en förutsättning för det anser jag är att man börjar minska den miljöskuld som vi har. Ett viktigt inslag är då att börja ta bort de gifter som vi vet kommer att läcka ut under en lång tid framöver. Att först städa är faktiskt en förutsättning för att ha en chans att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Så är det ju inte just nu. Vilka möjligheter finns det då i detta sammanhang? Nu har pengar anslagits för ett ekologiskt hållbart samhälle. Jag menar att definitionen av vad pengarna kan gå till är något snäv. Vi kan ju se att det finns ett behov här. Därför har vi i Miljöpartiet föreslagit att pengar tas på nämnda sätt. Jag skulle önska att det också kom andra pengar. Varför finns det ingen öppning någonstans? Om man nu kan se att EU faktiskt är villig att vara med och betala för en del av de åtgärder som behöver vidtas undrar jag varför det måste vara så i dag att regeringen bromsar genom att säga att det inte finns några möjligheter. Det finns ju anslag för åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling. Dessutom kan man se att det finns behov av att i en kommande proposition anslå pengar. Jag tycker att det svar jag fått är något defensivt. Inför den förra budgeten gjorde Naturvårdsverket bedömningen att man ville ha 210 miljoner. Man fick ungefär 19. Nu har man sagt att man behöver ungefär 300 miljoner per år framöver. Att anslaget då hamnar i storleksordningen 20 miljoner tycker jag känns mycket beklagligt, Anna Lindh. Vi ser ju i andra sektorer att det finns möjligheter att satsa. Det är naturligtvis inte speciellt glamoröst att städa. Men i det här fallet är det absolut nödvändigt. Många av de här gifterna är sådana att de sprids i näringskedjorna. Så småningom kommer de att hamna i människor. I det exempel jag har hamnar kvicksilver i Mälaren, som ju är en vattentäkt för i princip hela Stockholmsområdet. Det är alltså allvarligt om ingenting sker. Det ger ju dessutom jobb nu!
Fru talman! Till att börja med är jag helt överens med Gudrun Lindvall om att det här är ett både stort och allvarligt problem, och det är naturligtvis väldigt beklagligt att vi har så många miljöskadade områden. Fortfarande finns det också områden där man inte utrett problemen tillräckligt, och man vet inte heller exakt om man får de minsta miljöeffekterna genom att försöka sanera eller genom att undvika sanering. Men vi är överens om att det finns områden som skulle behöva saneras. Som Naturvårdsverket har pekat på är det här också ett oerhört kostsamt program. Det handlar om många miljarder kronor. Gudrun Lindvall säger att innan vi gör något annat skall vi se till att städa upp våra gamla miljösynder. Men om vi tar itu med de miljöskadade områdena skulle det innebära att vi inte skulle ha några anslag kvar till vare sig Miljödepartementet, framtidssatsningar, energisatsningar eller någonting annat. I den avvägningen tror jag att det är viktigare att vi gör investeringar i dag för att se till att vi handlar rätt inför framtiden. Om vi alltså investerar i ny teknik och undviker miljösynder i framtiden, gör vi också de bästa framtidsinvesteringarna. Sedan får vi i regeringen återkomma med förslag om hur vi skall ta itu med de förorenade områdena. Man kan konstatera att vi hittills låter anslagen vara oförändrade, men att vi också kommer tillbaka när det gäller frågan om hur vi tar itu med gamla miljöskulder i t.ex. den kommande miljöbalken. Så länge statens finanser ser ut som de gör tror jag dock att även Gudrun Lindvall har en viss förståelse för att det i dagens budget inte finns någon fyra och en halv miljard, eller ens två och en halv miljard, att plocka fram till sanering av miljöskadade områden.
Fru talman! Det handlar inte om hur vi nu exakt skall plocka fram alla pengar - fyra och en halv miljard. Däremot handlar det om i vilken takt vi vill öka anslagen. Sänker man anslagen från 100 miljoner till 19 miljoner tyder det på, menar jag, att man inte har någon speciellt hög ambition när det gäller den här frågan. Jag menar också att det är beklagligt att man just i Miljödepartementet tydligen skall vara enormt medveten om den ekonomiska situationen, medan det finns möjlighet att plocka fram pengar när det gäller en del andra departement. Det hade mycket väl räckt med de 300 miljoner som gick till vallstödet. I det fallet fanns det tydligen möjligheter. De pengarna kom ganska snabbt. Så vitt jag förstår var man inte ens på Jordbruksdepartementet speciellt medveten om att pengarna skulle komma när de dansade ned i budgeten. Så uppenbarligen finns det möjlighet att plocka fram pengar. Det har också funnits andra tillfällen när vi har sett att det har gått bra att plocka fram pengar. Det gäller t.ex. stödet till AMS. Det handlar uppenbarligen om en vilja från regeringen. Man måste inse att det här är ett problem och se till att skapa ett utrymme för det i budgeten. Menar man allvar med sin ekologiska satsning måste man också inse att anslagen till det här området definitivt måste höjas - inte till fyra och en halv miljard på ett år, för det vet jag att verksamheten inte klarar av, men kanske till 200-250 miljoner om året. Det skulle vara en rejäl skjuts framåt. I många av de här fallen vet vi att det inte finns någon annan finansiär än staten. Det finns inte någon som vi lagligt skulle kunna få att bidra till saneringen, därför verksamheten upphörde långt före 1969. Och då är det staten som gäller. Antingen ser man från statens sida till att man gör saneringen nu. Eller också säger man: Den här saneringen kommer vi att vara tvungna att göra på ett eller annat sätt. Hur vi skall göra saneringen vet vi inte. Vi låter därför kommande generationer göra den. Det anser jag knappast vara ekologiskt riktigt. Det visar heller inte att man menar allvar med satsningen på ett ekologiskt bärkraftigt samhälle. Det är det som är så sorgligt. Det finns inte några ambitioner. I Södertälje har man skrivit till departementet och frågat: Finns det verkligen inte någon möjlighet att få pengar nu när vi vet att det går att få från EU? Det svar man har fått är precis det som jag har fått av Anna Lindh: Tyvärr kan vi av budgettekniska skäl inte bidra just nu. Det svaret måste de som har miljöambitioner i olika kommuner känna som ett slag i maggropen. De jobbar hårt för att hitta ett sätt att sanera. I det här fallet handlar det inte om att ta upp kvicksilver. I stället lägger man på ett lock av aluminiumoxid, så att det ligger stadigt och stabilt och inte kan spridas. Den här tekniken är också mycket intressant internationellt. Sverige är ju inte ensamt om att ha de här problemen. Det finns många länder som har miljöskadade områden. Får vi fram en bra teknik i Sverige kommer vi också att kunna sälja den. Det kan alltså skapa arbeten för svenska företag även internationellt. Det skulle därför kunna vara en framtidsnisch för svensk verksamhet att hjälpa andra länder att sanera. Jag skulle verkligen önska att det fanns en litet större vilja hos miljöministern att se till att ta fram pengarna. Det handlar naturligtvis om hur hårt man driver miljöfrågorna i regeringen. Om miljöfrågorna hela tiden kommer på undantag i regeringen förstår jag att det är svårt. På något annat sätt går det inte att tolka detta. Man har hela tiden låg ambitionsnivå, man skyller på budgetunderskottet just när det gäller miljön och man är alltså villig att låta miljöskulden öka. När det gäller industriell verksamhet finns det möjlighet att se till att vi med dagens industri inte ställer till samma oreda i framtiden som man gjorde tidigare. Varje företag som bedriver miljöfarlig verksamhet måste ju ha koncession för sin verksamhet, och då kan vi se till att den här typen av problem inte uppstår i framtiden. Vi får verkligen hoppas att koncessionsnämnderna är så pass kompetenta och alerta att de kan se till att industrin som finns i dag inte förorenar på det sätt som gamla tiders industri gjorde, när det inte fanns koncessionsnämnder som prövade verksamheten. Jag önskar verkligen att miljöministern ser till att plocka fram pengar nu när man säger att man skall satsa på ett ekologiskt hållbart samhälle. Jag hoppas att hon verkligen får den övriga regeringen att förstå att om man menar allvar med det här är det också en mycket angelägen uppgift.
Fru talman! Gudrun Lindvall säger att vi skyller på budgetunderskottet just när det gäller miljön. Vi hade en liten historielektion här under frågestunden, och det är ju så att när man lånar till 30 % av utgifterna är man tvungen att minska på allt. Gudrun Lindvall säger att det just gäller miljön. Det gör mig litet förvånad att Gudrun Lindvall har missat diskussionerna när det gäller neddragningarna. De görs ju på alla andra områden i samhället och är naturligtvis väldigt smärtsamma. När det gäller den sociala välfärden och alla andra områden görs det ju nedskärningar i dag just därför att vi är tvungna att sanera statens ekonomi. Miljödepartementet är bara ett av alla departement som är tvungna att anpassa verksamheten efter de medel om faktiskt finns tillgängliga. Vill Gudrun Lindvall diskutera vallstödet föreslår jag att hon gör det med jordbruksministern. Jag vill rätta en uppgift. Gudrun Lindvall säger att vi har sänkt anslagen. Nej, det har vi inte gjort. Vi behåller anslagen oförändrade. Jag tror att Gudrun Lindvall blandar ihop det här med en tillfällig satsning som vi gjorde i arbetsmarknadspolitiken ett år. Vi ville kunna göra en något större insats just det året för att framför allt få kontroll över och utreda ett antal förorenade områden. Gudrun Lindvall tycker också att vi skulle kunna hjälpa just Södertälje. Men det är inte riktigt så det går till. Jag tror inte att jag som minister skall fatta beslut om vilka av de här 2 000 områdena i Sverige som vi bör börja med att sanera. Därför har Naturvårdsverket i uppdrag att göra en lista över vad som är mest prioriterat och vilka områden vi bör börja med. Vill man därför diskutera vilka projekt som skall finansieras med nationella medel och vilka som man skall be EU finansiera, skall man vända sig till Naturvårdsverket. Det har jag också sagt till Södertälje kommun. Till syvende och sist kommer det för alla att vara fråga om att hitta en bättre finansiering. Inte ens när Gudrun Lindvall går ned till 250 miljoner kronor per år kan vi i dagens läge enkelt säga att vi tar från sjukvården, pensionerna eller någonting annat. Vi måste i stället hitta nya sätt att finansiera saneringen av miljöförorenade områden. Vi skall återkomma till det i statsbudgeten. Man kan också se att det finns exempel på alternativ planeringsform. Jag tycker t.ex. att det är bra att oljebolagen som har en stor skuld i en del av de här områdena nu har ett program för att sanera gamla bensinstationer. Det är ett exempel på alternativ finansiering. Det är också ett bra exempel som jag tycker att andra kan följa.
Fru talman! I fallet Södertälje är just det här saneringsobjektet ett av dem som har legat mycket långt fram i Naturvårdsverkets hela planering. När pengar anslogs för ett par år sedan, under den förrförra mandatperioden, trodde man att fem områden skulle kunna saneras. Det blev två. Då fanns Södertälje med som det kvicksilverförorenade projektet. Man plockade ut några projekt; ett kreosot-, ett gruv-, ett kvicksilverprojekt osv. Södertälje var alltså kvicksilverobjektet den gången. Detta saneringsprojekt har alltså funnits högt upp på Naturvårdsverkets lista hela tiden. Verket har också varit med och diskuterat hur man skall kunna finansiera detta, samt i diskussioner runt EU. Det är alltså inte alls så att Naturvårdsverket inte har varit med i hanteringen. Tvärtom är det snarare så att verket har varit mycket drivande för att man skulle skriva till regeringen och på det sättet försöka få fram pengar. Jag har full förståelse för budgetunderskottet. Därför blir jag ibland förvånad över vad regeringen anser att Sverige har råd med. Jag måste säga att jag blev mycket förvånad över att regeringen ansåg sig ha råd med 300 miljoner till vallstödet. Det var väl inte precis vad man hade kunnat vänta sig med tanke på budgetunderskottet och det man brukar få höra. Vi har nu den första regeringen i svensk historia som säger sig vilja skapa ett ekologiskt hållbart samhälle - och det kostar pengar. Menar regeringen allvar med satsningen och inte bara tänker använda orden och retoriken måste den också visa att den vill satsa. Det handlar inte om att bara bygga om miljonprogrammet - det är inte en ekologisk satsning. Det handlar om att visa att man skall minska miljöskulden. Ett mycket konkret sätt att minska miljöskulden är att se till att börja sanera de gifter som finns. Det är någonting som jag anser att vi är skyldiga kommande generationer. Vi skall se till att giftbomberna som finns skall saneras. Jag hoppas, Anna Lindh, att den här diskussionen bidrar till att visa regeringen att den har stöd om den vill öka anslaget till miljöskadade områden i kommande budgetar.
Fru talman! Gudrun Lindvall och jag är som sagt överens om att alla de förorenade områdena är ett stort problem. Det jag däremot inte riktigt förstår är att Gudrun Lindvall vill ställa detta i motsatsställning till den miljard regeringen har gett till ett ekologiskt hållbart Sverige. Den miljarden skall nämligen användas under fem år - inte bara till att satsas på ombyggnation av miljonprogramområdena utan till att därmed ge oss ett antal pilotprojekt som kan visa hur vi skall bygga på ett miljövänligt och miljöriktigt sätt för framtiden. Hur kan vi göra de vardagsmiljöer som många svenskar lever i miljöanpassade och kretsloppsanpassade? Det är ett oerhört stort och viktigt projekt. Det förvånar mig att Gudrun Lindvall inte vill vara med om det, utan i stället säger att vi skall använda framtidspengarna till att betala våra miljösynder. Jag tror att vi måste fortsätta att försöka se till att de som har varit med och ställt till miljösynderna också skall vara dem som är med och betalar. Vi skall rensa upp i miljösynderna i stället för att använda de framtidspengar vi har till det.

Fru talman! Erling Bager har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta i syfte att åter få det samlade grepp om bullerfrågan som riksdagen beslutade om i juni 1994. Vid detta tillfälle beslutade riksdagen om en handlingsplan i denna för många människor mycket besvärande miljöstörning. Planen förutsatte en samordning av ansvaret för arbetet med att få till stånd en bullerfriare miljö liksom även för arbetet med att genomföra handlingsplanen. Denna uppgift kom att läggas på Statens naturvårdsverk. Regeringen har följt upp genomförandet bl.a. genom uppdrag till ett antal myndigheter. Flera av dessa uppdrag hade som övergripande målsättning att trafikbullret kraftigt bör minskas, och i proposition 1996/97:53 om infrastrukturinriktning för framtida transporter har regeringen lämnat förslag till ett flertal åtgärder i syfte att minska bullerstörningarna från transportsektorn. Regeringen har redovisat sin uppfattning i frågan om riktvärden för trafikbuller, vilket även innefattar buller från spår och flygtrafik. Vidare föreslog regeringen etappvisa åtgärdsprogram invid trafikinfrastrukturen med målsättningen att successivt förbättra bullersituationen i befintliga bullerexponerade miljöer. Det åligger berörda trafikverk samt Försvarsmakten att analysera bulleråtgärder i avsikt att påskynda uppfyllandet av riktvärdena. Det åligger även trafikverken att finansiera dessa åtgärder. Regeringen har aviserat en förändring av Luftfartsverkets landningsavgifter som bl.a. innebär en ökad bullerdifferentiering. Detta skapar förutsättningar för ambitiösa bullerisoleringsprogram för civilflygets del. I övrigt innehöll infrastrukturpropositionen bl.a. förslag om medel till bulleråtgärder vid det kommunala vägnätet. Andra insatser som kan nämnas är medel till bulleråtgärder i sysselsättningspaket, skärpta bullerkrav på fordon och bullerförslag rörande snöskotrar och båtmotorer. Jag tycker att denna kortfattade redovisning visar att regeringen anser bullerfrågan vara viktig. Jag vill också särskilt kommentera Erling Bagers påstående att propositionen 1996/97:53 har ändrat bullervärdena från att ha varit gränsvärden till riktvärden. Det måste handla om en missuppfattning. Nivåer för trafikbuller som anses för högt anges generellt som riktvärden. Så var även fallet i propositionen om en handlingsplan mot buller. I redovisningen av regeringsuppdraget rörande flygbuller ansåg exempelvis även utredningen att riktvärden är mest lämpade för reglering av flygbuller. Som framgått av min redovisning har regeringen ambitionen att fullfölja arbetet med att minska bullerstörningarna i samhället.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Med tanke på de frågor jag tog upp i interpellationen kan jag dock inte vara nöjd med svaret. När riksdagen behandlade den förra regeringens proposition om buller slogs det fast att Naturvårdsverket skulle ansvara för, och vara den samlande kraften för bullerfrågor genom att ta ett fast grepp om dessa frågor och driva dem med kompetens och tillräcklig kraft. För att klara detta viktiga samordningsansvar inrättades en särskild tjänst inom Naturvårdsverket med ansvar för bullerfrågor. Denna tjänst har inte varit tillsatt på över ett halvt år. Naturvårdsverket avser inte heller, såvitt erfars, att tillsätta den igen. På detta sätt behandlas riksdagsbeslut gällande det viktiga samordningsansvaret för hantering av bullerfrågor. Naturvårdsverket lever uppenbarligen inte upp till det samordningsansvar som riksdagen har beslutat skall ligga på verket. Detta gjordes i stället för att inrätta en statlig bullerkommission, vilket utredningen om en handlingsplan mot buller föreslog. Fru talman! Detta fritar naturligtvis inte på något sätt regeringen från ansvaret. Läget i dag är att det saknas ett kraftfullt samlande grepp om handlingsplanen mot buller - detta grepp som är så viktigt för att man skall kunna genomdriva planen. I infrastrukturpropositionen finns ett åtgärdsprogram mot buller för kommunerna, som skall verka fram till år 2002. Det kan säkert ha positiva effekter, men jag tycker att det finns oklarheter om hur mycket som skall gå till bullerbekämpning. I detta ligger nämligen också insatser av trafikpolitisk natur. I min interpelllation tog jag också upp frågan om på vilket sätt Sverige bedriver kampen för skärpta bullervärden inom EU.
Fru talman! Jag tror att bullret är en sådan fråga som uppmärksammas mer och mer av människor. Det hänger naturligtvis samman med att det också blir alltmer störande runt omkring oss. Regeringen uppvaktades för övrigt i förra veckan av Musikakademin, som också tog upp bullerfrågorna. Vad kan man då göra? Jag har redovisat ett antal saker där regeringen försöker göra någonting, framför allt på trafikområdet. Jag tycker att detta visar att regeringen, kommunikationsministern och undertecknad verkligen tar bullerfrågorna på allvar. Vi försöker minska det som är mycket störande för de flesta människor i vardagen, nämligen trafikbullret. Vad kan man då göra utanför Sverige och i EU? Kommissionen har tagit fram en s.k. grönbok i bullerfrågan. Den heter Framtidens bullerpolitik. Sverige har också varit med och efterlyst en sådan bok. Det här visar att bullerfrågorna tas upp och uppmärksammas också i EU. Grönboken har också remitterats, och det gör inte alla sådana här böcker. För det krävs att de skall anses ha ett intresse i EU. Detta tycker jag är ett bra exempel på att kommissionen prioriterar bullerfrågorna. Regeringen är alltså beredd att fortsätta driva bullerfrågorna både i Sverige och i EU. De exempel jag nämnde i mitt svar på att man faktiskt har börjat ställa bullerkrav på ett antal utomhusmotorer, där det tidigare inte har funnits några krav, visar att frågorna tas på stort allvar. Erling Bager ställde också en specifik fråga om tjänsterna på Naturvårdsverket. Jag vill inte kommentera tjänstefördelningen inom ett enskilt verk. Jag förutsätter att Naturvårdsverket kommer att fortsätta att ta det samordnande ansvaret för bullerfrågorna, och att man på verket precis som man nu har börjat med också kommer att göra ett bra arbete när det gäller dessa frågor. Men förutom att Naturvårdsverket har ett samordnande arbete, måste man inom varje enskilt sakområde också försöka se till att vi minskar de bullerproblem som vi har i dag.
Fru talman! Jag vill se Sverige som mer drivande inom EU-arbetet för att skärpa bullernivåerna. Det är viktigt att det sker en samordning. Jag tycker att regeringen skall ta på fullt allvar att ett riksdagsbeslut inte följs och att Naturvårdsverket inte tar det ansvar man har att vara en samordnande kraft som ser till att handlingsplanen mot buller verkställs. Jag vill också ta upp miljöministerns svar angående gränsvärden och riktvärden. Något missförstånd kan väl inte ha skett? Den förändring till riktvärde som regeringen föreslår i infrastrukturpropositionen pekar på att man vill ha riktvärden även för vägtrafiken. Låt mig först läsa ur den förra regeringens proposition 1993/94:215. Där står det på s. 9: Begränsa bullernivån utomhus så att den inte överskrider 55 Liknande formuleringar finns på s. 17 och s. 35. Fru talman! Detta är gränsvärden på vanlig svenska. I denna regerings proposition vill jag läsa på s. 49. Där står det under rubriken Skälen för regeringsförslaget: Åtgärder mot trafikbuller slås fast för alla trafikslag med s.k. riktvärden. Riktvärdena är inga rättsliga bindande normer, utan skall vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Längre ned på s. 49 står det: Regeringen anser att de nu beslutade värdena för trafikbuller bör benämnas riktvärden. För varje läsare av regeringens proposition står det klart att regeringen har flyttat tillbaka positionerna i kampen mot bullret. Det finns också partimotioner i riksdagen som behandlas i trafikutskottet som tar upp denna försvagning av gränsvärdena i kampen mot buller. Fru talman! Bullrets gränsvärden har nu ändrats till att kallas riktvärden. Detta är ytterst tänjbart och, som jag ser det, litet förpliktande. Det är som att kalla trafikmärkena för riktvärden. Om det står 110 km/tim kan man köra 140 utan att få böta. Detta är en försvagning i kampen mot bullret.
Fru talman! Jag står faktiskt litet frågande här. Jag har nog uppfattat att även de tidigare propositionerna har talat om riktvärden, eftersom det är riktvärden som vi alltid har angett när det gäller den här sortens bullerfrågor. Jag skall gärna studera Erling Bagers exempel litet närmare sedan. Det är svårt att göra det när jag står i talarstolen. Jag har uppfattat att det är riktvärden som har gällt och som fortsätter att gälla som utgångspunkt för detta. Dessutom kan man konstatera att regeringen har sett till att ställa stränga krav på riktvärden i de trafikprövningar av enskilda anläggningar som regeringen har gjort under den här mandatperioden. Om man väger samman allt det som regeringen har gjort mot buller tycker jag att regeringen väl har försökt att följa upp handlingsplanen genom de exempel som jag har gett, t.ex. infrastrukturpropositionen, enskilda motorer, utomhusmotorer, skotrar, båtar m.m. Vi har dessutom drivit på bullerfrågorna i EU. Ett exempel på det är kommissionens grönbok där jag tror att remisstiden avslutas precis i dagarna. Jag hoppas att Erling Bager och jag tillsammans kan fortsätta att arbeta för att minska det buller som jag vet stör många människor.
Fru talman! Jag tror att miljöministern blandar samman vägtrafiken, flyget och tågen när det gäller gränsvärden och riktvärden. För vägtrafiken har det varit gränsvärden som inte får överskridas, däremot inte för flyget och tågtrafiken. Nu har regeringen lagt fram en proposition som försvagar lagstiftningen för vägtrafiken. Vi tappar nu ett antal decibel. Detta sker genom ett förslag från regeringen. Innan debatten funderade jag på om det är så att miljöministern har gett upp eller om kommunikationsminister Ines Uusmann har tagit över och kört över miljöministern. Det är en uppenbar försvagning av normerna för vägtrafiken. I trafikutskottet behandlas partimotioner som tar upp detta och som kräver att de gränsvärden som finns för vägtrafiken inte tas bort och görs till riktvärden. Det blir en försämring och innebär att man får en svagare lagstiftning. Man urvattnar den proposition från den förra regeringen som riksdagen godkände Om miljöministern har ambitionen att åstadkomma att vi får en bättre bullerbekämpning innebär det också att lagstiftningen måste skärpas och inte försvagas. Miljöministern kan få titta i propositionen från den förra regeringen och jämföra med infrastrukturpropositionen. Det är en försvagning. Jag beklagar att den nuvarande regeringen urvattnar lagbeslut som riksdagen fattade 1994. Jag beklagar också att Naturvårdsverket inte är den samlande kraft som ser till att handlingsplanen verkställs. Det är uppenbart att det behövs. Regeringen måste ta ett ansvar om riksdagsbesluten inte genomförs. Då får man väl inrätta en bullerkommission som utredaren föreslog.
Fru talman! Med tanke på alla åtgärder som regeringen vidtar tycker jag inte att Erling Bager har någon anledning att beklaga sig. När det gäller frågan om gränsvärden och riktvärden tror jag faktiskt att det är Erling Bager som har missuppfattat detta. I Naturvårdsverkets allmänna råd har alla värden, inklusive de för vägbuller, utgetts som riktvärden och inte som gränsvärden. Men vi kan kanske gå igenom texterna och resonera mer om detta när vi inte står i talarstolen.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig om jag avser att värna äganderätten i samband med pågående lagstiftningsarbete. Om jag har förstått Göte Jonsson rätt syftar han med sin interpellation framför allt på beredningen av Miljöbalksutredningens förslag till ny miljöbalk. Regeringen har nyligen till riksdagen överlämnat skrivelsen 1996/97:50 som beskriver regeringens arbete under år 1996 med omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Av skrivelsen framgår bl.a. att regeringen under våren 1997 avser att överlämna en proposition om en miljöbalk till riksdagen. Som Göte Jonsson säkerligen förstår kan jag inte nu, när lagstiftningsarbetet pågår, föregripa regeringens kommande förslag. Låt mig ändå från allmänna utgångspunkter säga att Göte Jonsson tar upp en intressant miljöpolitisk fråga om förhållandet mellan äganderätten och miljövården. En diskussion kring frågan bör lämpligen ha som utgångspunkt de miljömål som gäller enligt riksdagens olika beslut. De övergripande målen för den svenska miljöpolitiken är att skydda människors hälsa, att bevara den biologiska mångfalden, att hushålla med naturresurser och att skydda natur och kulturlandskap. De allra flesta i vårt land kan säkerligen ställa sig bakom miljöpolitikens mål. Vi skall då komma ihåg att alla måste bidra för att miljömålen skall kunna uppnås. Ett av de centrala budskapen från Riokonferensen om miljö och utveckling år 1992 var att alla, även den enskilda människan, måste medverka vid övergången till en hållbar utveckling. I anslutning till detta vill jag också erinra om att riksdagen i fråga om bevarandet av skyddsvärda naturområden har betonat vikten av att åstadkomma en lämplig och ändamålsenlig fördelning av ansvaret mellan samhället och den enskilde. Vid behandlingen av regeringens miljöproposition år 1991 framhöll riksdagen att ökade kunskaper visar att ansvaret för att säkerställa den biologiska mångfalden och den genetiska variationen inte får begränsas till en fråga om statens ekonomiska resurser för intrångs och inlösenersättningar. Regeringen har naturligtvis att ta fasta på sådana uttalanden vid utarbetande av förslag som gäller natur och miljövård. Också annat som kan tänkas stå i motsatsställning till äganderätten måste beaktas, t.ex. principen om att den som förorenar skall betala kostnaden för de skador som orsakas, den s.k. Polluter Pays Principle, som lyfts fram i såväl Riodeklarationen som EU:s Romfördrag. I den mån det har betydelse för att nå miljömålen är det självfallet, som Göte Jonsson har pekar på, angeläget att se det positiva sambandet mellan personligt ägande och miljön. När det gäller lagförslag som rör miljöfrågor och som har avseende på äganderätten är regeringen dessutom bunden av bestämmelserna om egendomsskyddet i regeringsformen och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna . Jag kan för min del inte se någon utpräglad konflikt mellan äganderätten och vår strävan att nå ett ekologiskt hållbart samhälle med Sverige som en pådrivande internationell kraft.
Fru talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret. Jag skulle bara vilja ta upp en del frågor för att förtydliga innehållet i de besked jag har fått. Miljöministern säger att hon inte ser någon utpräglad konflikt mellan äganderätten och strävan att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle. Man behöver inte se någon konflikt i detta, men frågan är hur man skall lösa de problem som finns i relationen mellan å ena sidan den enskilde ägarens ansvar när det gäller de ekonomiska frågorna och å andra sidan det gemensamma ansvaret när det gäller de ekonomiska frågorna. I miljöministerns tidigare svar står det att man inte får begränsa dessa frågor till en fråga om statens ekonomiska resurser för intrång och inlösenersättningar. Vad ligger i detta begrepp? Om inte staten, det allmänna och vi alla är beredda att ta på oss ett solidariskt ansvar för kostnaderna som det innebär att t.ex. bevara den biologiska mångfalden, vem skall då ta kostnaderna? Det är en intressant fråga. Vilken modell har miljöministern för att kunna klara de gemensamma åtagandena i ett sådant sammanhang utan att det enbart drabbar vissa medborgare i samhället, de som vid ett givet tillfälle råkar äga mark? Det har nu gjorts en hel del inventeringar när det gäller bl.a. frågan om biologisk mångfald i våra skogsområden. Skogsstyrelsen har lämnat en utomordentlig rapport, där man bl.a. säger att de frivilliga avsättningarna är av betydande omfattning när det gäller t.ex. biotopskydd. Det gäller då framför allt mindre områden. Det är viktigt att betona att det finns en hög ambition hos enskilda skogsägare när det gäller att bevara biologisk mångfald inom de egna områdena. Det är samtidigt väldigt besvärande att miljöministern i olika sammanhang har sagt att vi nu måste lägga en miljövårdsavgift på skogsbruket. Detta skapar väldigt stora frågeställningar inom en näring som är viktig för hela samhällsekonomin. Jag vill fråga om miljöministern avser att driva denna uppfattning vidare, eftersom vi har inte fått fullständiga klarlägganden på den punkten. Jag vill också ta upp några allmänna frågeställningar om miljöbalken. Det är viktigt att vi utifrån Miljövårdsutredningen kan föra en politisk diskussion och ett politiskt samtal innan en proposition läggs fram. Enligt utredningens skrivningar utesluts rätten till ersättning när en verksamhet bedöms som inte laglig markanvändning. Aktsamhetsregeln skall då ta över det nuvarande begreppet pågående markanvändning, och då har man inte rätt till ersättning, enligt utredningen. Detta är ju en utomordentligt viktig fråga, därför att om miljöministern skriver en proposition med detta innehåll, kommer den att stå i konflikt med rättsskyddet och äganderättsskyddet i regeringsformen. Jag vill fråga miljöministern: Vad är miljöministerns syn på just den viktiga frågan om aktsamhetsregeln? En annan fråga som är intressant är om vi skall ha en miljövårdslag som står över skogsvårdslagen när det gäller sättet att bedriva skogsvård. Detta skapar också väldigt många frågetecken och stor oro i beredningsskedet. Det är också angeläget att vi i beredningsskedet får möjlighet att utbyta tankar om de viktiga principerna. Om man låter miljövårdslagens allmänna regler stå över skogsvårdslagen, uppstår en ganska märklig situation när det gäller lagtolkningen.
Fru talman! Jag tror att Göte Jonsson har rätt i att egendomsrätten och den privata äganderätten är viktiga förutsättningar för en bra miljövård. Den linjen är också miljöministern inne på. Men det finns också en konflikt någonstans mellan äganderätten, det privata ägandet och gemensamma intressen av en bra miljöpolitik - till syvende och sist kom också Göte Jonsson in på att det är så. Staten bör ersätta markägare för att den biologiska mångfalden skall kunna bevaras. Vi har nyligen genomfört en grundlagsändring i Sverige, som gör att vi har fått ett av världens starkaste skydd för just äganderätten. I lagtexten har vi gått väldigt långt. Men i motiveringarna i samband med lagens genomförande är det sagt att denna ändring inte skall ha någon reell praktisk betydelse. Samtidigt ser vi att Sverige genomgår en förändring. Vår svenska tradition har ju varit ganska speciell internationellt sett. Motiveringarna har haft en väldigt stor betydelse. Det förändras nu, så att motiveringarna inte får samma betydelse som tidigare. Jag tror nog att miljöministern, som också är utbildad jurist, kan hålla med om att vi är inne i en sådan process. Man kan fråga sig om riksdagen i praktiken blev mer eller mindre förd bakom ljuset när man genomförde skärpningen av äganderätten, inte bara i enlighet med internationella konventioner utan man gick mycket längre. Jag skulle vilja höra hur Anna Lindh ser på frågan, som jag menar har mycket stor betydelse för miljöpolitiken generellt sett. Det handlar inte alls bara om markägare, jordägare och bönder i Sverige som äger skog och åkermark, utan det är av generell betydelse. T.ex. är det ju väldigt aktuellt att ta upp frågan kring kärnkraftsavvecklingen. Energikommissionen har ju intensivt diskuterat vad den nya regeringsformen innebär för kärnkraftsavvecklingen. Hur mycket mer kommer vi att behöva betala i ersättning till energibolagen på grund av ändringen i § 2:18 i regeringsformen, när vi skall avveckla kärnkraften? Det gäller givetvis också andra företag som bryter mot det som vi menar är en bra miljöpolicy. Till syvende och sist handlar det ganska mycket om ifall vi har råd med en bra miljöpolitik och samtidigt ett av världens starkaste skydd av äganderätten. Historiskt sett har ju inte socialdemokraterna drivit just äganderätten som någon stor fråga. Men nu har socialdemokraterna gått med på en ändring som jag tycker är ganska märklig. Tycker Anna Lindh att det är rimligt att vi skall betala så mycket mer i framtiden, som ledande jurister i Sverige menar att det kommer att innebära, eller är det rimligt att se över lagstiftningen? Miljöpartiet har en motion i frågan som kommer att behandlas i kammaren ganska snart. Vi menar att man behöver se över och kanske göra en ändring av § 2:18 för att inte miljöpolitiken skall hamna på undantag.
Fru talman! Jag tänker inte gå in på miljöbalken i dag, vare sig med inriktning på grundlagen eller med inriktning på skogsvårdslagen. När det gäller frågan om både grundlagen och skogsvårdslagen får Göte Jonsson och Peter Eriksson avvakta lagrådsremissen, som kommer om någon månad. När det gäller den allmänna debatten om äganderätt och miljö förstår jag att Göte Jonsson framför allt tänkte på skogen. Jag hoppas att vi är överens om att det är viktigt att vi kan klara den biologiska mångfalden. Jag kan hålla med om att äganderätten har varit viktig när ett antal skogsägare har känt ett eget ansvar för att värna den skyddsvärda skogen. Jag kan också hålla med om att det har skett väldigt mycket inom skogsvården under senare år. Men detta räcker inte. Även om det har hänt mycket inom skogsvården, finns det många skyddsvärda områden som skulle behöva avsättas men som vi i dag inte kan avsätta på traditionellt vis. Vi har tidigare här haft en diskussion om att det skulle kosta många miljarder för samhället att betala för alla de miljöskadade och förorenade områden som finns. På samma sätt kan vi konstatera att det skulle kosta miljarder att på traditionellt vis avsätta all den skyddsvärda skog som finns. Något som är mycket hoppfullt i detta sammanhang är den debatt som pågår om certifiering, dvs. om miljömärkning av de olika skogsbolagen. Jag tycker att det är en bra och spännande debatt. Jag har därför sagt att jag så länge den diskussionen pågår och det finns förhoppning om att den kan komma fram till ett positivt resultat inte anser att någon miljövårdsavgift på skogen är aktuell. Jag kan inte låta bli att framföra också en något filosofisk fundering om äganderätten till skogen. Jag tycker att det är litet underligt att industriägare förutsätts ta ett eget ansvar för att hans industri inte skall ha miljöstörande effekter på omgivningen, medan det anses självklart att en skogsägare skall få göra vad han vill med skogen, annars skall staten betala en ersättning. Jag tycker att det handlar inte bara om en äganderätt utan också om ett ägandeansvar, och i det ingår också ett ansvar för den biologiska mångfalden.
Fru talman! Filosofiska resonemang är intressanta. Miljöministern och jag har tidigare varit inne på den här frågan. Det är ju en skillnad mellan att vara skogsägare och att vara industriidkare så till vida att vi för en tillverkningsindustri som bedriver en verksamhet som bedöms negativt påverka miljön lägger fast bestämmelser om utsläppsgränser och liknande som är likartade för alla tillverkare av den produkten. De slår således generellt. Det är vi konsumenter som får betala den merkostnad som det handlar om i sammanhanget. Det är således produktionen som betalar. För en markägare i skogen gäller till att börja med, Anna Lindh, att vederbörande inte får bära sig åt hur som helst. Vi har en strikt skogsvårdslag som reglerar de övergripande verksamheterna i skogen och där miljömål och produktionsmål är jämställda. Vi kräver ingen ändring i skogsvårdslagen. Där sätts rimliga gränser för det personliga ansvarstagandet. Men i frågor som direkt berör biotopskydd inom begränsade områden av en skogsareal blir situationen annnorlunda. Där kan det vara så att Johansson som på sin gård har en mycket värdefull biotop får ett avverkningsförbud för att denna biotop skall kunna bevaras. Pettersson, Lundström och Jansson som har motsvarande gårdar men inga intressanta biotoper får däremot ingen kostnad för bevarande. Det är den stora skillnaden. Vi från moderat håll menar att den kostnad som Johansson har måste bäras solidariskt. Det är alldeles orimligt att han själv skall bära den kostnaden. Det går alltså inte att dra en filosofisk parallell mellan å ena sidan verksamheter i skogsbruk och jordbruk och å andra sidan verksamheter i industrin, där reglerna är på ett annat sätt generella. Certifieringsresonemanget är ju intressant, och jag skulle vilja vädja till ministern att inte blanda sig i det. Jag ser det så att näringen sköter detta bäst själv. Jag tror att man utifrån certifieringsresonemang kan nå en hel del positiva mål och effekter. Väldigt mycket av resonemangen i frågan om ägaransvaret kontra det gemensamma ansvaret har väckts i anslutning till miljöbalken. Jag kan i och för sig respektera att ministern säger att hon inte nu vill ta upp ett resonemang om konkreta frågor i miljöbalken, men jag tycker ändå att det är litet synd. Det är just frågorna de allmänna aktsamhetsreglernas inverkan på pågående markanvändning utifrån förslagen i miljöbalken som är intressanta ur ägarsynpunkt. Andra intressanta frågor är lokaliseringsbestämmelserna i miljöbalksförslaget, som egentligen inte heller är tillämpliga på skogsbruket. De utgör nämligen i princip en stoppregel för skogsbruket, och det har inte varit meningen i det här sammanhanget. En annan angelägen fråga gäller t.ex. det vildvuxna beslut som har fattats i Nora kommun, som helt plötsligt bestämde sig för att lägga en generell miljövårdsavgift på skogen, utan några mera sakliga motiv för detta. Jag skulle därför vilja veta hur miljöministern ser på kommunernas agerande. Kommunerna har ett ansträngt ekonomiskt läge, och de ser sig om efter alla möjligheter att skaffa inkomster. Men också för dem måste allmänna rättsregler gälla. Hur ser miljöministern på äganderätten i förhållande till en kommuns agerande utifrån t.ex. Norafallet?
Fru talman! Miljöministern vill nu inte gärna diskutera grundlagsfrågan vad gäller äganderätten. Jag tycker dock att det borde vara rimligt med några allmänna synpunkter på de förändringar som jag menar faktiskt redan nu har påverkat svensk miljöpolitik. Vi har en situation där bl.a. miljöministern gång på gång säger att vi inte har råd att avsätta pengar för att skydda svenska skogar med mycket viktiga hotade biologiska värden.

Vore det inte rimligt att i en ny utredning se över frågan om miljöpolitiken och grundlagen i stället för att bara acceptera att miljöpolitiken rullas tillbaka på det sätt som många jurister nu befarar?
Fru talman! Jag skulle vilja be Göte Jonsson och Peter Eriksson att spara debattglädjen när det gäller miljöbalken till dess att miljöbalksförslaget verkligen kommer. När det gäller sådant som redan har skett vill jag säga till Peter Eriksson att den förändring som han är rädd för faktiskt inte är genomförd. Han refererar till farhågor från ett antal jurister, inte till en förändring som de facto har skett. Vi får återkomma till debatten om miljöbalken, grundlagen m.m. När Göte Jonsson argumenterar om Johansson, Pettersson och Lundström låter det som om han föreslår en skogsvårdsavgift för att de solidariskt skall betala den skog som skall sparas. Jag är tacksam för det engagemanget, men jag tror inte att en skogsvårdsavgift är aktuell just nu. Något som jag däremot tror kan vara bra vad gäller ett solidariskt ansvar är att statens resurser i framtiden kunde användas för ersättning till enskilda skogsägare. Det gäller då i huvudsak små privata skogsägare som Johansson, Lundström och Pettersson med skyddsvärda områden som utgör en mycket stor del av skogsinnehavet, samtidigt som de inte har möjligheter att kompensera sig genom avverkning någon annanstans. Däremot tycker jag att de stora skogsbolagen, de stora markägarna, borde kunna ta på sig ett större ansvar inte bara för att följa skogsvårdslagens principer utan också för att faktiskt avsätta den lilla andel gammelskog, naturskog och urskog som finns kvar, utan att varje gång kräva en fullständig ersättning från statens sida för att man tar ett sådant ansvar för den biologiska mångfalden.
Herr talman! Nu gjorde miljöministern en medveten vantolkning av vad jag sade om Johansson, Pettersson och Lundström. Miljöministern vet mycket väl att jag inte vill ha någon skogsvårdsavgift. Jag har tidigare frågat miljöministern om synen på denna fråga. Jag är tacksam för att också miljöministern nu säger att hon inte vill ha någon skogsvårdsavgift. Nu kan vi säga: Vi vill inte ha någon skogsvårdsavgift. Tack så mycket för det beskedet! Det var väldigt bra! Vad jag menade med solidaritet var ett betydligt vidare sammanhang, där vi alla i det svenska samhället ingår i den solidariteten, för att använda ett kärt uttryck från bl.a. miljöministerns sida. Anna Lindh säger att vi inte på ett traditionellt sätt kan bevara dessa biotoper, dessa viktiga områden. Jag kan hålla med henne om det. Här krävs en hel del nytänkande. Vi har t.ex. naturvårdsavtalen, som jag tror kan bli ett bra instrument. Men det förutsätter att vi också ändrar lagen så att naturvårdsavtalen får en rättsverkan vid försäljning och byte av egendom och fastighet. Det har de inte i dag. Därför kan man inte teckna naturvårdsavtal som är bindande. Om vi gör den ändringen skulle det kunna bli ett bra instrument. En ägare tecknar ett naturvårdsavtal, får ersättning för detta, och sedan följer avtalet vid försäljning också nästa ägare. Det skulle i sin tur innebära att vi hade ett ganska bra instrument. Det är ett exempel som vi har fört fram i detta sammanhang. Sedan säger miljöministern att de stora ägarna får betala själva. Det låter sig göras, i och för sig. Men jag gratulerar miljöministern till att dra gränser mellan stora och små. I dag tar både stora och små ägare redan på sig kostnader utöver vad lagen anger inom väldigt viktiga områden. Slutligen vill jag säga att det är oerhört viktigt att det inte blir konflikt mellan ägande och bevarandeintressen. Ägandeintressena är en styrka i sig i dessa sammanhang. Tack så mycket för svaret.
Herr talman! När det gällde skogsvårdsavgiften var det nog inte så att jag missuppfattade Göte Jonsson. Jag behagade skämta, men det var inte illa ment. Det garanterar jag. När det sedan gäller vad det kan finnas för nya förslag för att se hur vi skall klara den biologiska mångfalden i framtiden arbetar Miljövårdsberedningen hos oss för närvarande för högtryck med detta. Den skall återkomma med förslag i juni när det gäller skyddsbehovet och också titta på vad det finns för olika förslag till hur man skall klara att spara den skyddsvärda skogen. Det exempel som Göte Jonsson tar med naturvårdsavtalen är mycket intressant. Jag är själv väldigt positiv till det, och jag tror att man måste hitta ett sätt för att använda naturvårdsavtalen i betydligt större utsträckning. Där är vi helt överens. Det borde också gå att komma överens med de stora skogsbolagen om att frivilligt avstå från, och göra avsättning av, den skyddsvärda skogen i större utsträckning än i dag. Vi skall komma ihåg att det växer mer i den svenska skogen än vad vi avverkar varje år. Det växer ungefär 20 % mer än vad vi avverkar. Därmed borde vi inte behöva avverka det som vi är överens om är allra mest skyddsvärt och som bara är några procent av den svenska skogsarealen. Det ägaransvaret tycker jag att de kan ta.

Herr talman! Göte Jonsson och Eva Eriksson har frågat mig om regeringen avser att föreslå riksdagen att revidera målet för utsläpp av koldioxid i Sverige. Jag har valt att besvara frågorna i ett sammanhang. Den överenskommelse som nyligen har träffats mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänstern innebär vad gäller klimatpolitiken att Sverige kommer att genomföra insatser såväl nationellt som internationellt. Den svenska klimatpolitiken lägger vikt vid kostnadseffektivitet och rättvisa. Genom att klimateffekterna är globala till sin natur spelar det mycket stor roll hur vi kan påverka andra länder för att åstadkomma en önskvärd utveckling. Det gör vi bl.a. genom att visa på vad vi själva gör. Vi har sedan 1970 minskat våra CO2-utsläpp med 40 % och har därmed nått bland de lägsta utsläppen av koldioxid per capita, 7,16 ton per capita och år, bland industriländerna. En åtgärd som medverkat till detta är vår koldioxidskatt. Vi räknar också med att inleda kärnkraftsavvecklingen utan någon avgörande ökning av utsläppen. Riksdagen har lagt fast ett långsiktigt miljömål, vilket innebär att temperaturhöjningen skall begränsas till 0,1 C per decennium eller 2 C från industrialismens början. Detta innebär att utsläppen i världen måste minska med 50-80 % inom en femtioårsperiod. Ett likalydande mål har också slagits fast av EU. Det är utifrån dessa långsiktiga mål vi måste arbeta. En viktigt milstolpe i kampen mot klimatförändringar kommer klimatkonventionens tredje partsmöte att vara. Mötet äger rum i Kyoto i Japan i december detta år. Sverige verkar för att beslutet i Kyoto innebär att vi skall vara på rätt kurs för att kunna infria riksdagens och EU:s långsiktiga miljömål. Jag kan också berätta för Göte Jonsson och Eva Eriksson att EU:s miljöministrar i måndags kom överens om en gemensam klimatstrategi. I de globala klimatförhandlingarna kommer EU att föreslå att alla industriländer skall minska sina utsläpp av koldioxid,CO2, metan, CH4 och dikväveoxid, N2O med 15 % till år 2010. EU skall som en part i klimatkonventionen gemensamt uppnå detta mål. När det gäller EU:s interna bördefördelning kan tre grupper urskiljas. De länder som i dag använder mycket kol skall göra stora reduktioner. De länder som beräknas öka sin ekonomiska tillväxt mycket tillåts högre utsläpp än i dag. Övriga länder skall klara ungefär oförändrade utsläppsnivåer. Sverige tillåts öka sina utsläpp med 5 %. Detta innebär dock inte att Sverige behöver utnyttja detta utrymme. Bördefördelningen är heller inte slutlig utan kommer att revideras med ledning av beslut om att ytterligare gemensamma åtgärder skall fattas inom unionen, så att man med säkerhet kan uppnå en femtonprocentig reduktion för gemenskapen som helhet. Detta kommer att innebära avvikelser för i stort sett alla medlemsländer från de i rådsslutsatserna nu angivna utsläppsförändringarna. Det är riksdagen som fattar beslut om vår klimatpolitik. Miljöministrarna tryckte också vid rådsmötet på vikten av gemensamma EU-åtgärder för att nå målet. När det gäller Sveriges mål för utsläpp till år 2000 kan jag säga att det är flera åtgärder som har planerats och som kommer att begränsa och reducera utsläppen. I dessa åtgärder ingår bl.a. höjda skatter på bensin och olja, en fördubblad koldioxidskatt för industrin från den 1 juli i år samt de ytterligare åtgärder som kommer att presenteras i den energipolitiska propositionen i nästa vecka. Därtill kommer viktiga utredningar såsom Skatteväxlingskommittén. Kommunikationskommittén och Utredningen om alternativa drivmedel inom transportsektorn att lämna bidrag till ytterligare åtgärder. Arbetet inom delegationen för ekologisk omställning, som jag leder, kommer också att påverka utvecklingen. Därmed har jag klargjort att insatserna mot klimatpåverkan ingalunda kommer att mildras; i själva verket kommer de att intensifieras.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. I det här sammanhanget är vi nog inte lika överens som vi var sist när det gäller vissa frågor. Jag blev utomordentligt konfunderad över svaret och miljöministerns agerande. Här har vi en proposition om åtgärder mot klimatpåverkan. I den har regeringen redovisat FN:s klimatkonvention. Där framgår klart att var och en av dessa parter skall föra en nationell politik, och vidta motsvarande åtgärder, för att motverka klimatförändringar genom att begränsa sina utsläpp av växthusgaser. Detta har Sverige skrivit under på. Om vi tittar på den skrivelse som vi fick så sent som för en vecka sedan hänvisar miljöministern på s. 35 just till det beslut som vi har fattat i Sveriges riksdag att vi skall se till att vi stabiliserar utsläppen på 1990 års nivå år 2000. Det står bl.a. så här på s. 36: För att åtgärda problemen är det av vikt att Sverige agerar pådrivande i det nationella arbetet, vilket bl.a. Sedan kommer miljöministern hem från Bryssel och har med sig ett paket där vi skall få öka våra utsläpp helt i strid med FN:s klimatkonvention, Sveriges riksdags beslut, den skrivelse hon lämnade för 14 dagar sedan och det riksdagsbeslut som vi har fattat i denna kammare när det gäller koldioxidmålet. Man kan fråga sig hur en minister kan agera på det sättet. Jag är utomordentligt kritisk! Ministern skriver i sitt svar att vi bidrar till respekt för koldioxidmålet bl.a. genom att vi själva visar vägen och går först på det här området. Sedan går miljöministern och gör raka motsatsen! Jag måste fråga: Är det så att de andra miljöministrarna har satt sig på Sveriges miljöminister och förbjudit Sverige att fullfölja koldioxidmålet i överenskommelsen? Har de tagit över den svenska klimatpolitiken, eller har Anna Lindh försvarat riksdagsbeslutet i Bryssel? Det är en ganska intressant och viktig fråga. Om det är så att Anna Lindh har försvarat riksdagsbeslutet, varför får då Sverige rätt att släppa ut ytterligare 5 % koldioxid? Det måste ju finnas någon logik i resonemanget i de här sammanhangen. Ministern skriver på första sidan att de räknar med att inleda kärnkraftsavvecklingen utan någon avgörande ökning av utsläpppen. Vad ligger i begreppet avgörande ökning av utsläppen? Är det de fem procent som vi nu skall få öka utsläppen med? Är det den icke avgörande ökningen? Det skulle också vara intressant att veta. Jag skulle också vilja fråga om miljöministern delar Olof Johanssons uppfattning att vi nu i stor omfattning skall introducera fossilgas i Sverige genom att dra en ledning från Norge till Finland över Sverige och därmed själva utnyttja den? Vilken effekt skulle det i så fall få på svensk klimatpolitik? Jag har uppfattningen, herr talman, att en minister i Sveriges regering i EU skall driva de frågor som Sveriges riksdag har fattat beslut om. På miljöområdet har Sveriges riksdag sagt att klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna. Men här agerar Sveriges miljöminister i direkt motsatt riktning i Bryssel. Så får det helt enkelt inte gå till!

Herr talman! Jag skall börja med att tacka miljöministern för svaret. Jag tappade nästan andan efter Göte Jonssons inlägg, men jag skall försöka nyansera det litet grand. Jag har en del direkta frågor som jag vill ställa till miljöministern efter Götes Jonssons inlägg och efter det jag skrev i min interpellation. Det finns några frågeställningar som är väldigt otydliga för mig, framför allt när jag läser miljöministerns svar. Någon avgörande ökning av utsläppen behöver vi inte räkna med - vad innebär det? Är det en förändrad inställning jämfört med vad vi tidigare alltid har uttryckt i riksdagen, nämligen att koldioxidutsläppen inte skall öka? Kan miljöministern, som miljöministern gjorde under frågestunden, klart och tydligt uttala att den 5 procentiga ökning som vi nu har till godo i något slags pott inte kommer att användas? Det vore bra om miljöministern kunde uttrycka det. När man tittar på det nederländska ordförandeskapets förslag och de förhandlingar som då fördes, finner man en fotnot där det står om Sveriges 5 procentiga ökning. Där hänvisas till en förmodad kärnkraftsutfasning. Har man angivit det skälet? Det är egentligen ingen långsiktig konspirationstanke när man funderar på vad energiöverenskommelsen kommer att innebära, eftersom man skall ersätta med fossilbränslen i en övergångsperiod. Man kommer ju att få använda sig av dansk kolkraft och svenskproducerad oljekondenskraft under en övergångsperiod, vilket naturligtvis kommer att öka koldioxidutsläppen. Göte Jonsson var inne på denna fråga: Står också miljöministern bakom den fossilgasintroduktion som Olof Johansson säger att han och statsministern är överens om? Eller är det något slags gaskomplott bakom ryggen på miljöministern? I sådana fall skulle jag vilja att miljöministern aktivt stoppade detta vanvett. Man säger inte att det är fossilgasledningar man skall föra genom Sverige och förmodligen också koppla in sig på - inte i början av 2000-talet men senare, vilket också näringsminister Anders Sundström talat om vid en del tillfällen. I stället talar man om naturgas. Förmodligen låter det litet bättre i debatten. Jag vädjar till miljöministern att stoppa detta vanvett, och det skulle vara intressant att höra vad miljöministern har att säga i den frågan.
Herr talman! Jag går in i den här debatten trots att jag sitter i EU-nämnden och egentligen redan har fört debatten med Anna Lindh. Men det var i ett annat sammanhang. Vi i Miljöpartiet tycker att det är mycket bra att EU nu äntligen börjar komma till skott och hitta ett sätt för hur man skall reducera utsläppen av koldioxid, metan och lustgas. Vi hade naturligtvis gärna sett att reduktionsmålet varit tuffare än 10 % till år 2005 och de 15 % till år 2010. Vi hade också egentligen gärna sett att man delat upp gaserna och behandlat lustgas, metan och koldioxid var för sig. Det finns nämligen vissa länder som har stora utsläpp av metan, t.ex. jordbrukstäta länder som Nederländerna och Belgien, och där hade man kanske kunnat kräva en större reduktion. Men nu har man gjort som man har gjort. Det är ett första steg, och vi är övertygade om att det i alla fall är ett bra första steg. Rom erövrades ju inte på en dag, som bekant. Detta handlar egentligen om hur man skall fördela bördan mellan olika länder. Antingen kan man som Göte Jonsson hävda att EU som union inte skall hantera frågan utan att den skall ligga på nationell nivå. Eller kan man anse att EU skall samarbeta i det här fallet. Eftersom jag är negativ till EU kan jag säga att jag hyser en viss sympati för Göte Jonsson som inte anser att unionen skall vara en union utan att varje land skall hantera detta självt. Samtidigt ser jag fördelar med att i det här fallet faktiskt hantera frågan i ett sammanhang. Man kan ha många utgångspunkter när det gäller fördelningen av bördor. Om utgångspunkten är att växthusgaserna skall reduceras med 10 % till år 2005, är det naturligtvis angeläget att de länder som i dag har ett högre utsläpp per capita än vad andra länder har tar en större del av bördan. Det vore logiskt, och man kan också se att det där skulle finnas större potential att minska utsläppen av dessa växthusgaser. Det som är intressant för Miljlöpartiet är emellertid om Sverige kommer att använda sig av den ökning som man har fått efter att den här modellen använts. Vår bedömning var att det egentligen inte fanns någon större anledning att gå emot modellen som sådan. Det fann vi inget skäl till. Vi trodde nämligen inte att det var möjligt för Sverige att komma längre än 10 % till år 2005 och 15 % till år 2010. Det skulle i sådana fall ha varit en förutsättning för att göra om bördefördelningsmodellen. De ytterligare 5 % som Sverige fått är alltså en effekt av bördefördelningsmodellen. I den debatt vi hade i EU-nämnden fick jag mycket klarare svar från Anna Lindh än hon ger i svaret i dag. Jag hoppas att Anna Lindh vill upprepa det som då sades. Från Miljöpartiets sida är det oerhört viktigt att det svenska målet ligger fast, dvs. att Sveriges utsläpp av t.ex. koldioxid inte skall vara högre år 2000 än det var 1990 och att det därefter skall minska. Det är väsenligt att veta att de nationella målen står kvar. Nu ser man över miljömålen och skall eventuellt revidera dem. Det är vad som sker i Agenda 21-kommittén, där bl.a. Eva Eriksson sitter med. Kommer regeringen, när vi nu ser över dessa mål, att föreslå ett mål som är identiskt med det gamla? Eller kommer regeringen att vilja ändra koldioxidmålet och försämra det, med utgångspunkt från att Sverige har fått en ökning på 5 %? I sådana fall stämmer det som de övriga interpellanterna har sagt, nämligen att Sverige kommer att utnyttja detta till att öka koldioxidutsläppen. Jag håller med den kd-representant som i EU-nämnden sade att om Sverige tänker behålla sitt koldioxidmål hade det varit bättre om Sverige hade fått en ökning på mycket mer än 5 %, en ökning som vi i så fall inte hade utnyttjat. Det hade ju inneburit att reduktionen i EU totalt hade blivit mer än 10 %. Jag vill ha klara besked, Anna Lindh! Det är här viktigt.
Herr talman! Om alla länder hade vidtagit samma åtgärder som Sverige vad beträffar att minska koldioxidutsläppen - det gäller att införa koldioxidskatt, se till att man höjer skatter på bensin och drivmedel, satsar på stora investeringsprogram, satsar på forskning och utveckling för att få energisparande och för att gynna alternativa bränslen - hade vi inte haft något klimatproblem. Vi har bland de lägsta koldioxidutsläppen inte bara i EU utan i hela OECD. Det är det viktiga. Det skall man komma ihåg. Det ser andra länder faktiskt upp till oss för. Vad är det då som har skett i EU? Inför de globala klimatförhandlingarna har vi kommit överens om att till år 2010 minska utsläppen med 15 %. Precis som jag sade i mitt svar har man gjort en fördelning mellan olika länder. När den fördelningen har gjorts har ordförandelandet Holland tittat på hur stor andel tung industri vi har, hur stor kolanvändning vi har och hur stora utsläpp i övrigt vi har. Utifrån det har man gjort ett förslag. Utifrån det förslaget skulle Sverige få en ökning med 5 %. Det innebär inte att vi behöver öka utsläppen med 5 %. Men om vi hade fått detta förslag av ordföranden, åkt till EU och sagt att vi inte ville ha ökningen och att vi tyckte att den skulle tilldelas någon annan hade den tilldelats någon annan. Det handlar faktiskt om att fördela rätten till utsläpp inom EU. Moderaterna har många gånger talat för en s.k. bubbla. Vi vill ha en så stor del av denna bubbla som möjligt. Vi har inte kämpat för en större andel av bubblan, men det är en fördel att vi har en andel av bubblan som vi inte utnyttjar. Riksdagens mål står fast. Jag står fast vid riksdagens mål. Vi skall stabilisera koldioxidutsläppen till år 2000. Vi skall minska dem till år 2010. Ingenting hindrar oss från att ha hårdare regler än den preliminära bördefördelningen i EU innebär, tvärtom. Jag tycker att vi skall utnyttja vår del. Vi skall behålla den, men avstå från att göra dessa utsläpp. Jag tycker att det både förhandlingstekniskt och sakligt hade varit vansinnigt om Sverige nu hade avstått från de fem procenten och i stället sagt till Storbritannien att använda dem för att släppa ut mer kol. Det är faktiskt det de skulle ha använts till. Sedan vill jag kommentera Gudrun Lindvalls fråga om korgen för växthusgaser. Det är riktigt. Rena mål för koldioxid, metan och dikväveoxid hade egentligen varit renare, men det var en del i kompromissen. Vi tyckte att det var väldigt viktigt att vi fick en kompromiss och att vi fick en överenskommelse i EU, och då var vi också beredda att acceptera den s.k. korgen. Slutligen vill jag bara påminna interpellanterna och speciellt Göte Jonsson om att den största och viktigaste utsläppskällan i dag - den som vi har de största problemen med när det gäller koldioxidutsläppen - är transporterna. Göte Jonssons partikamrater har hånat mig här i kammaren för att jag vill ha insatser och åtgärder mot de ökade transporterna och de koldioxidutsläpp som följer av de ökade transporterna. Jag tycker att de vore glädjande om Moderaterna i fortsättningen ägnade sin klimatenergi åt att vara med och diskutera hur vi kan minska transportutsläppen och därmed minska problemen för klimatet i framtiden.
Herr talman! Jag tycker i och för sig att bubblan är bra. Det var vi som kom med bubblan först. Då kritiserade Socialdemokraterna den, men det är historia. Det intressanta är ju vad man fyller bubblan med. Det Anna Lindh säger stämmer inte. Enligt de uppgifter vi har fått gav Hollands miljöminister Sverige denna procentsats därför att han hade uppfattningen att Sverige behöver de fem procenten i och med att Sverige skall ändra sin energipolitik. Det är ganska klarlagt att det var på det sättet. Jag vill fråga Anna Lindh om det är fel. Har inte Hollands miljöminister gjort den formen av uttalanden? Innan man bestämmer bubblans storlek, Anna Lindh, måste det finnas kontakter mellan den som snickrar bubblan och dem som finns med i sammanhanget. På vilket sätt skedde de kontakterna från miljöministerns sida gentemot den holländske miljöministern i det förberedande arbetet? Hade det kommit klara signaler från Sverige till dem som hade ansvaret för att ta fram underlaget inom EU hade man i stället sett till att bubblan blivit litet mindre. Sveriges mål hade legat kvar också i det internationella perspektivet. Miljöministern måste hålla med om att det skulle se utomordentligt märkligt ut om Sverige, som är ett av de mest industrialiserade länderna, som har legat väl framme när det gäller klimatfrågan, som har drivit frågan och som också ligger väl till i internationell jämförelse, helt plötsligt skulle svika Rioöverenskommelsen och FN:s klimatmål och inte vara med och bidra till minskningen. Resonemanget är fullständigt ologiskt i detta sammanhang. Det har tidigare sagts att utsläppen minskar om Sverige tillåts öka sina utsläpp med 5 % därför att vi inte använder vår kvot. Om det är på det sättet skulle vi i stället ha begärt 50 %. Det resonemanget är heller inte logiskt. Hur har det varit under förarbetena? Varför har inga klara signaler gått fram till dem som har arbetat med denna fråga? Jag skulle också vilja säga att det är utomordentligt ologiskt att Sverige plus Grekland, Portugal, Spanien och Irland är de som får öka sina utsläpp. Motiven för utsläppsökningen är helt annorlunda för de andra länderna. De finns inget samband mellan motiven. I FN:s klimatkonvention resonerar man om behovet av att få öka utsläppen i vissa länder. Det gäller framför allt i u-länderna. Det är de länder där det finns sociala motiv till detta. Det står ingenting om att de länder som ligger väl framme helt plötsligt skall släppa sina ambitioner och börja öka utsläppen. Detta är faktiskt internationella signaler från det land som har varit pådrivande i detta sammanhang. Det är nog inte så att vi har hånat Anna Lindh när det gäller vissa skatter. Vad vi har sagt är att miljöfrågan inte får bli en förtäckt skattefråga. Det är det regeringen har gjort den till. Jag vill också understryka att det var vi moderater som först började tala om ekonomiska styrmedel när det gäller miljöpolitiken. Det var vi som var först. Men vi blev då hånade av bl.a. Socialdemokraterna. Det var vi som ställde de stora kraven när det gällde att införa katalysator på bilar och att stimulera just den möjligheten. Detta var en av de främsta åtgärderna för bättre miljö i Sverige. Man måste tolka frågorna om skatter och avgifter utifrån var de gör bäst nytta.

Herr talman! Jag vet inte vem jag skall argumentera emot, men det är förmodligen miljöministern jag för debatt med. Jag skulle ändå vilja säga till Göte Jonsson och till miljöministern att också vi i Folkpartiet har blivit hånade för förslag om miljöavgifter. Jag kommer ihåg att redan Gunnar Helén på sin tid tog upp frågan om miljöavgifter. Då handlade det om att sänka energiförbrukningen. Då blev vi också hånade. Det är rätt intressant att miljöpolitik ligger väldigt nära människor, och det är lätt att ta till sådana metoder i miljöpolitiken. Jag måste ändå understryka att jag är glad att denna fråga engagerar så oerhört många. Både under frågestunden och här märktes det att det finns ett stort engagemang runt klimatfrågorna. Det är jättebra. Regeringen och miljöministern säger att vi inte skall använda de fem procenten. Vi har kommit till en bubbelteknik. Är det så är det ett fantastiskt sätt att trycka på vad gäller tredje världen och se till att de länder som nu håller på att utvecklas får möjligheter att utvecklas och använda den energi som de har tillgång till. Vi kanske t.o.m. kan sälja våra 5 % till uländerna, miljöministern, så att de kan expandera och öka sin tillväxt. Jag känner efter denna debatt ändå att utrymmet på 5 % innebär ett miljöåtagande från miljöministern. Är det så att man tänker öka koldioxidutsläppen genom att införa en energiintroduktion i landet lovar jag att jaga miljöministern med blåslampa. Det lovar jag miljöministern och Göte Jonsson och alla som är intresserade av detta. Miljöministern har i denna debatt ändå lovat att man inte skall använda sig av utrymmet. De mål som vi har fastslagit i riksdagen står fast. Jag förmodar att en regeringsrepresentant står fast vid det ordet. Därmed kommer jag att återkomma till den här frågan med jämna mellanrum, när energipropositionen kommer och energiöverenskommelser och annat skall genomföras. Jag är icke så hoppfull som miljöministern är, men jag hoppas att vi kan föra den här debatten vidare.
Herr talman! Det är bra att miljöministern är tydlig. Det mål som vi har satt upp gäller. Regeringen har inte för avsikt att ändra det när man nu reviderar målen. Men vi är inte riktigt där ännu; vi ligger inte riktigt på 1990 års nivå. Det skall faktiskt minskas en del innan vi är där. Det innebär att Sverige har en liten väg att gå innan man når målet. Vi måste göra ett jobb på två år. Vi måste se till att minska växthusgasutsläppen, vilket innebär att det blir en förbättring även i Sverige. Jag hoppas att vi är lika måna om att det här målet skall nås och också om att vi sedan skall fortsätta att minska växthusgaserna. Det finns mycket som är intressant i debatten. Bl.a. är det intressant att Holland förutsätter att man, för att man skall kunna avveckla kärnkraften, måste öka koldioxidutsläppen. Jag hoppas att Sverige kommer att kunna bli ett land som visar att det inte alls är nödvändigt. Det finns möjligheter, dels genom att spara, dels genom att utnyttja el på ställen där man i dag inte utnyttjar den. Det finns många värmeverk som i dag inte har kraftvärmedelen utbyggd. Det skulle finnas en möjlighet att bygga ut kraftvärme i stället för bara värme. Det finns definitivt en potential - man skulle inte behöva öka utsläppen ett dugg. Man utnyttjar bara energin på ett bättre sätt. Jag hoppas och förmodar att detta också kommer att bli aktuellt. Det är intressant att höra att Göte Jonsson anser att vi skall vara duktiga själva och inte överlåta till andra att vara det. Jag hoppas, Göte Jonsson, att detta kommer att bestå. Vi har ofta hört från Moderaterna att man skall göra miljöinsatserna i Baltikum och Ryssland i stället för i Sverige. Efter den här debatten förmodar jag att vi aldrig kommer att höra det igen. Vi skall dra vårt strå till stacken, och vi skall inte säga att det är bättre om det görs i Ryssland. Det är mycket bra att den här diskussionen kommer upp. Jag hoppas också att Sverige i det fortsatta arbetet kan driva på, så att målet och ambitionen blir litet högre än 15 % år 2010. Detta är nämligen ett allvarligt miljöproblem, och vi kan se att klimatförändringarna redan har kommit. Vädret är extremare. Tromberna är större. Det är en ökenutbredning osv. Detta är något som vi kommer att återkomma till, men i det här fallet hoppas jag att det går bra i Kyoto. Lycka till!
Herr talman! Ibland beklagar man att man känner sig tvingad att gå in i debatten. Jag beklagar att regeringen valde att inte göra upp med oss kristdemokrater i energipolitiken. Om man hade gjort det hade vi sluppit den här debatten. Då hade också Anna Lindh sluppit den oerhört besvärliga sits som hon nu har och kommer att ha under de närmaste månaderna. Anna Lindh sade tidigare att det inte hade varit några problem om alla länder hade gjort som Sverige. Men det är ju ingen ursäkt, herr talman, för att Sverige nu med öppna ögon kommer att bryta den klimatkonvention som Olof Johansson skrev under i Rio Vi behöver inte göra den här ökningen, säger Anna Lindh. Men det här förslaget har väl inte uppkommit i något lufttomt rum som en idé hos en ordförande? Det har väl förts diskussioner? Sverige har ju inte motsatt sig det här upplägget. Sedan säger Anna Lindh att hon fortfarande har ambitionen att stabilisera koldioxidutsläppen till år 2000 för att därefter minska dem. Hon skriver i sitt svar "utan någon avgörande ökning av utsläppen." Vi har ännu inte fått svar på frågan vad hon menar med "avgörande ökning". Vi har tidigare hört energiministern tala om någon droppe olja extra i energisystemet. Herr talman! Jag tror att det hade varit bättre för regeringen om man hade valt att öppet redovisa effekterna av den energiöverenskommelse som nu ligger. Det hade varit hederligare, och vi hade fått en bättre debatt. Och då hade svenska folket på ett lättare sätt kunnat delta i den debatten och göra jämförelser. Jag vet ju, herr talman, hur det ligger till och vad som kommer att hända. Vi kommer att ställa av de avkopplingsbara elpannorna. Det innebär att vi kommer att öka oljeförbränningen motsvarande minst två terawattimmar. Det är en rätt stor ökning av oljeförbränningen och därmed koldioxidutsläppen. Det övriga kommer i första hand att ersättas med kolimport. Och så småningom skall man bygga ut naturgasen eller, som Eva Eriksson mycket riktigt säger, fossilgasen. Dessvärre ligger Olof Johanssons stora dröm om det storskaliga naturgasprojektet i botten. Han kan inte avhålla sig från att redan avslöja detta. Det är bra. Då får vi en litet hederligare debatt. Det handlar faktiskt om att vi kommer att låsa fast oss i såväl ett kärnkraftssamhälle som ett fossilsamhälle. Detta kommer att hindra möjligheten att få till det ekologiskt uthålliga energisystemet baserat på biobränslen. Jag funderar faktiskt litet på hur Anna Lindh har formulerat sig. Hon försöker hela tiden att få det att framstå som att det här inte är något absolut. Vi kommer inte att behöva använda det här osv. Men dessa faktauppgifter kommer vi inte ifrån. Vi kommer att öka fossilbränsleanvändningen i Sverige. Danmark kommer att öka den, eftersom man ökar kolförbränningen. Det ingår ju inte i den svenska kvoten, men totalt sett är det en ökning. Anna Lindh fortsätter att hävda att vi skall arbeta för en stabilisering, men det håller inte. Detta är fakta, Anna Lindh. De går inte att springa ifrån. Jag beklagar att den här situationen har uppstått. Är det inte bättre att faktiskt redovisa effekterna och ta den debatten i stället för att försöka glida omkring och tala om någon oljedroppe mer i systemet? Anna Lindh säger i svaret: "Vi räknar också med att inleda kärnkraftsavvecklingen utan någon avgörande ökning av utsläppen." Det är inte sant, Anna Lindh. Varför redovisar hon inte sanningen? Jag hoppas att Anna Lindh har tagit till sig rapporten Tillståndet i världen. Där beskriver man noggrant effekterna av de ökade koldioxidutsläppen. De är förskräckande.
Herr talman! Jag kan börja med Göte Jonsson och hans frågor om mina kontakter med den holländska miljöministern. Göte Jonsson sade "han", men det är en "hon". Den holländska miljöministern tog hänsyn till tung produktion, elproduktion och övriga delar, som jag sade i mitt tidigare svar. Principerna diskuterades men ingen fördelning mellan länderna. Om ordförandeskapet i EU hade valt att börja med att förhandla om alla procentsatser innan man lade fram ett förslag hade vi fortfarande inte haft något förslag. Då hade förhandlingarna fortfarande pågått. I stället valde man att diskutera den s.k. triptykmodellen, dvs. att man skall utgå från den tunga produktionen, elproduktionen och övrig konsumtion som princip. Utifrån detta utformade ordföranden sitt förslag. Det blev 5 % för Sveriges del, som vi nu alla vet. Och jag hade faktiskt aldrig någon kontakt med min holländska kollega om dessa 5 % innan hon lade fram förslaget. Det kan jag garantera Göte Jonsson. Det finns något annat som jag också tycker är viktigt - om man verkligen bryr sig om klimatfrågorna. Och det har inte kommit fram i debatten i dag. Det gäller resultatet av EU:s beslut, nämligen att man utöver den här bördefördelningen mellan EU:s länder skall ta fram ett antal gemensamma EU-åtgärder så att vi faktiskt skall nå fram till en reell minskning av koldioxidutsläppen. Det innebär t.ex. att vi nu äntligen kan få ett genombrott när det gäller koldioxidskatten i Europa, som vi från svensk sida länge har drivit. Det innebär att vi äntligen kan få reella diskussioner om hur vi skall minska utsläppen från trafiken och transporterna, inte bara i Sverige utan också i andra EU-länder. Det innebär säkert att vi kan få ett större europeiskt intresse när det gäller investeringar och energisparande och när det gäller att gynna alternativa bränslen - som vi redan har börjat med i Sverige. Vi har från svensk sida drivit mycket hårt att vi skall komma med åtgärder och inte bara sätta upp mål. Därför tyckte vi att det här var positivt. Herr talman! Det här handlar egentligen inte om klimatpolitiken. Detta handlar om att de här partierna inte tycker att det är riktigt att avveckla Barsebäck. Jag säger att det inte blir någon avgörande ökning. Jag vågar inte säga exakt vilken tillfällig marginell ökning det handlar om. Men jag tror att Barsebäcks nedläggningen kan leda till en mycket tillfällig och marginell ökning av koldioxidutsläppen. Den viktiga ersättningen för Barsebäck är faktiskt energisparande, alternativa bränslen och energisnålare teknik. Vi vet att kärnkraften i längden inte är en hållbar energikälla. Vi vet att kärnkraftverken byggdes ungefär samtidigt och blir gamla ungefär samtidigt. Om vi skall undvika panikåtgärder, för det skulle leda till väldigt stora utsläpp, är det viktigt att börja med en kärnkraftsavveckling nu. Jag menar att vi, genom de åtgärder som vi har gjort och genom den energiöverenskommelse som vi har fattat också har påtagit oss ett bra och långsiktigt ansvar för att i tid se till att vi får en bra omställning av det svenska energisystemet. Jag tror faktiskt att många länder komma att följa efter.
Herr talman! Jag vill först säga till Eva Eriksson att när jag talade om vem som var först, menade jag socialdemokraterna och moderaterna utifrån den diskussion som vi för. Det är i och för sig en parentes i svunnen tid. Jag måste fråga miljöministern: Kan ett land ha två mål? Vi har i Sveriges riksdag fattat beslut om att vi skall minska koldioxidutsläppen. Men i EU står Sverige för principen att vi skall öka koldioxidutsläppen. Jag vill nu fråga om jag har fattat rätt. Är det inte EU:s gemensamma klimatpolitik som man skall diskutera i samband med FN:s nya klimatkonferens? Hur kommer det att se ut? Vad kommer att gälla i det internationella samfundet? Är det ökningen med 5 % eller är det det av riksdagen fattade beslutet? Hur skall Anna Lindh kunna ställa sig upp och, inom ramen för FN:s diskussioner om framtida klimatpolitik, säga att vi har visserligen fått 5 % av EU i ökning, men det tänker vi inte använda oss av? Detta är fullständigt förödande för trovärdigheten i den viktigaste miljöfrågan. Anna Lindh säger att hon inte har haft kontakt med Hollands miljöminister. Någon måste väl ändå ha haft kontakt. Någon från departementet måste väl ha haft kontakt. Eller är det fullständig kontaktlöshet mellan svenska departement och dem som arbetar med viktiga frågor i Bryssel? Varför har man tagit hänsyn till svensk energipolitik när man utfärdat detta? Det är intressant att Anna Lindh sade: Ni är motståndare till den här förändringen. Ja, vi är motståndare till en energipolitik som innebär ökade koldioxidutsläpp. Jag vill säga som Dan Eriksson: Var ärlig, Anna Lindh. Det innebär ökade utsläpp. Det går inte att mörka i denna viktiga fråga och gömma sig bakom olika debattmetoder.
Herr talman! Jag uppfattade att miljöministern i det förra inlägget sade att vi inte skulle använda de fem procenten. Nu säger miljöministern att, under en övergångsperiod när man fasar ut kärnkraften, kan man tänka sig en viss ökning. Det gör mig orolig. Är det så? När man tittar på avställningen av kärnkraften handlar det under övergångsperioden om olja, gas och kol. Det kommer naturligtvis också att minska möjligheterna för biobränsleutvecklingen. Om man satsar på fossilgasutvecklingen innebär det en ganska dyr investering. Om man dessutom kopplar på den har jag svårt att se hur biogasutvecklingen skall kunna bli konkurrenskraftig. Det oroar mig. Jag vill därför än en gång fråga: Kommer miljöministern att ställa sig upp och protestera mot denna fossilgasintroduktion? Jag tror ändå att det är det största hotet mot miljön, att man säger att vi skall ha den introduktionen. Jag blir förvirrad i den här debatten. I mitt förra inlägg trodde jag att jag hade fått någon sorts säkerhet i att miljöministern ändå hade ett så djupt engagemang i och en sådan övertygelse om att riksdagens mål när det gäller koldioxidutsläppen inte skulle förändras. Nu är jag mer tveksam. Därför ställer jag frågan igen: Tänker Anna Lindh se till att målet står kvar och att vi inte ökar koldioxidutsläppen, även under den korta överfasningsperioden?
Herr talman! Anna Lindh hade en poäng i ett tidigare inlägg, när hon sade till moderaterna att de inte har så stor trovärdighet i och med att de på trafikområdet inte driver frågorna på samma konsekventa sätt. Det ligger en viss poäng i det. Vi måste på alla områden ha klart för oss att vi måste hantera koldioxidfrågan, stabilisera och dra ned utsläppen. När det gäller katalytisk avgasrening, vill jag säga till Göte Jonsson, att jag själv åkte runt med den katalytiska avgasrenaren med Björn Gillberg redan 1982. Jag avhånades då faktiskt också av moderaterna. Så det var kanske inte helt rätt att moderaterna var först på plan med att driva den frågan. Det är flera som hånats genom åren, Anna Lindh, men det får man leva med. Mycket tillfälligt, mycket marginellt, säger Anna Lindh om utsläppen. Men det är ju inte så. Om vi räknar på Barsebäckverkets båda reaktorer sammantaget, motsvarar det sex ton kol per minut i förbränning om de skulle stängas av idag. Det är inte marginellt. Det är inte mycket tillfälligt. Problemet är ju att när vi gör detta på ett år kommer hela den första reaktorn att ersättas av oljekraft och kolkraft. Det är i ljuset av detta vi skall se uppgörelsen. Det handlar inte om att vi skall eftersträva några panikåtgärder. Från Kristdemokraternas sida eftersträvade vi en uppgörelse som skulle innebära att vi kunde inleda en utfasning av kärnkraft på sådant sätt att vi tillförde förnybara energikällor och sparade bort el och därefter stängde reaktorn. Nu blir det inte på det sättet. Nu ersätter vi direkt med fossilbränslen. Det är det som är det allvarliga, och som skadar tilltron till hela omställningen av energisystemet. Det är därför, herr talman, som jag tror att man med uppgörelsen riskerar att omöjliggöra att vi får det ekologiskt uthålliga energisystemet.
Herr talman! Till att börja med vill jag gå tillbaka till EU:s position inför FN:s klimatkonvention. Jag vill förklara hur de globala förhandlingarna ser ut. EU är gemensamt en part. Det som redovisas i Kyoto är ett gemensamt ansvarstagande från EU att minska sina koldioxidutsläpp med 15 %. EU ställer sedan krav på de andra parterna, USA m.fl. att göra samma åtagande.

Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att vi har en mycket stark position både i EU och OECD i de här frågorna, just därför att vi kan visa att vi har gjort mycket och att vi ligger lågt. Det var också därför vi fick den här lilla ökningen. Men, Eva Eriksson, jag räknar definitivt med att vi inte skall utnyttja ökningen. Jag anser att målet står fast. Vi skall stabilisera till år 2000. Vi skall fortsätta att minska. Men då krävs också ett antal insatser, inte bara för att satsa på förnyelsebar energi och energisparande och för att se till att vi får ett hållbart energisystem, utan också för att vi skall minska utsläppen från trafiken, som är det riktigt stora problemet i dag. Ganska snart kommer energipropositionen efter energiförhandlingarna. Där kommer det att redovisas hur ett antal miljarder ytterligare skall läggas både på forskning, utveckling och investeringar för att stötta energisparande alternativa bränslen och annat som kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp i framtiden.

Herr talman! Eva Flyborg har frågat mig vad regeringen avser göra för att mildra övergången för företag som bundit upp sig för beställningar och som nu när antidumpningstullar införts får svårt att avsätta varorna. Bakgrunden är att kommissionen beslutat införa provisoriska antidumpningstullar för textilskor från Det är mycket höga tullar, som har trätt i kraft omedelbart och som kan få allvarliga effekter för importörer som inte i förväg vidtagit några anpassningsåtgärder. EU-medlemskapet har inneburit betydande handelspolitiska fördelar för Sverige. Vi deltar nu fullt ut i den inre marknaden, som svarar för den avgörande delen av vår handel, och vi har genom EU:s tyngd i internationell samverkan nu större möjligheter att påverka den internationella handelspolitiska utvecklingen. Samtidigt finns det tyvärr också negativa inslag, och dit hör antidumpningspolitiken. Sverige arbetar aktivt för att begränsa gemenskapens antidumpningsåtgärder. Vi har särskilt riktat in oss på att hänsyn måste tas till alla som berörs av åtgärderna, dvs. inte bara den industri som vill ha ett skydd mot konkurrens från dumpad import utan också konsumenter, handel och samhällsintressen som att främja konkurrens och strukturanpassning. Eva Flyborg skriver i sin interpellation att de nu aktuella besluten tycks ha kommit som en blixt från klar himmel. Jag vill hävda att de inte har gjort det och vill redovisa vilken information som funnits att få på förhand. Eftersom antidumpningsåtgärder kan vara så drastiska är det en mycket viktig uppgift för oss att se till att alla som kan drabbas är medvetna om risken. Det är samtidigt inte alldeles enkelt, särskilt inte när det är fråga om många små företag och det inte finns någon branschorganisation där alla är med. EG informerar om inledda undersökningar och beslutade åtgärder i sin officiella tidning. Detta är den officiella kanalen. Kommerskollegium för ut denna information till näringslivets organisationer genom direktkontakter och genom sin nyhetssida på Internet. Dessutom redovisar kollegiet på sina kontinuerligt uppdaterade hemsidor på Internet en komplett förteckning över åtgärder i kraft och inledda undersökningar. Företag som vi vet är berörda eller som spontant tar kontakt får ofta information direkt av UD och Kommerskollegium. En stor del av ansvaret för att informationen når ut till alla ligger också på näringslivsorganisationerna, och jag vet att de lägger ned mycket arbete på denna viktiga uppgift. I de aktuella fallen med skor och väskor inleddes undersökningar i februari 1995 respektive maj 1996. Information om detta gick omedelbart ut till näringslivsorganisationerna. Både Kommerskollegium och UD har stått i kontakt med företagen och ägnat mycket tid åt att informera om vad antidumpningstullar är och om förfarandet bakom beslut om sådana tullar. Det har skett genom organisationerna och direkt till enskilda företag under hela tiden fram till dess att kommissionen fattade sina beslut. De båda branscherna bör därför på ett tidigt stadium ha varit medvetna om att undersökningar inletts och att det därmed fanns en uppenbar risk att antidumpningstullar skulle kunna införas. Besluten borde inte heller ha kommit som någon överraskning. Men, som jag har sagt, med tanke på att det här handlar om ett stort antal små företag kan det tyvärr inte garanteras att alla företag nåtts av uppgifterna i god tid. Sverige har i det konsultationsförfarande som föregår kommissionens beslut motsatt sig de provisoriska antidumpningstullarna på skor och handväskor. Vi kommer naturligtvis att tillsammans med likasinnade medlemsländer fortsätta att verka för att de slutliga besluten blir att lägga ned de båda ärendena utan åtgärder mot den undersökta importen.

Herr talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret. Av svaret kan man utläsa att också ministern är angelägen om att de här felaktigheterna rättas till. Antidumpningstullarna kan ju få väldigt långtgående konsekvenser för i synnerhet landets småföretagare. Dessa har inte lika stora möjligheter att ta till sig informationen på det sätt som den ges. De stora företagen har också på ett helt annat sätt ekonomiska möjligheter att möta problematiken med antidumpningstullar än vad ett litet företag har. Att Kommerskollegiets internetsidor och EU:s officiella tidningar har informationen gör det inte självklart att de små företagen får den. Med tanke på relationen mellan de små företagen, som ändå är ca 375 000 i det här landet, och de stora är det viktigt att regeringen tar ansvaret för att man hittar någon typ av information. Jag förutsätter utifrån det här svaret att handelsministern kommer att vidta åtgärder för att vid liknande situationer i framtiden förbättra informationen för småföretagarna.
Herr talman! Jag delar Eva Erikssons oro för att den här informationen inte når ut till de små företag som bör få del av den. Jag kommer att ägna uppmärksamhet åt det här och göra mitt bästa för att vi med traditionella och otraditionella kanaler kan se till att de som berörs får den förvarningstid som behövs. Jag tar gärna emot förslag på hur det arbetet kan bedrivas. Jag utgår från att de allra flesta företag är med i branschorganisationer.

Det är ingen stor tröst när beslutet väl kommer, men det borde i alla fall inte ha kommit som en blixt från klar himmel. Låt mig också säga en sak till apropå detta speciella fall med väskorna och importören i Göteborg. Under den tid som de provisoriska antidumpningsåtgärderna är i kraft, dvs. de som kommissionens tjänstemän har rätt att besluta om utan att medlemsländerna har något inflytande över det, behöver företagen inte betala tullen kontant. Det räcker om de ställer säkerhet. Om det sedan blir en permanent straffåtgärd måste säkerheterna inlösas och pengarna betalas. Men om åtgärden inte förlängs, om den inte blir permanent, skrivs detta av och inga pengar behöver betalas in. Jag är optimistisk om att den här åtgärden inte kommer att bli permanent, eftersom vi vet att många medlemsländer liksom Sverige är emot den. Det speciella fall det nu gäller tycks också vara ovanligt svagt underbyggt. Jag tror därför att man kan vara optimistisk om att de här småföretagen inte kommer att behöva ta ut den här tullen. Jag har i dag på morgonen försäkrat mig om hur det här har gått till. Detta har nu varit i kraft i en månad, och än så länge har inget väskpris i handeln behövt höjas på grund av detta. Importören har ännu inte tagit med det i sina kalkyler, och de enskilda detaljisterna har ännu inte behövt betala avgiften. Jag är alltså optimistisk om att det inte kommer att bli så allvarliga effekter av det här som man hade kunnat frukta. Men det illustrerar ändå vådan av missbruk av antidumpningssystemet och hur viktigt det är för oss som sysslar med detta att tänka på de mindre och medelstora företagens behov av framförhållning. Vi skall hjälpa dem till rätta så långt vi kan med att förebygga och mildra effekterna när sådana här åtgärder, trots vårt motstånd, blir genomförda.
Herr talman! Jag kan bara säga att jag känner tillförsikt inför ministerns information. Men det visar ändå hur dåligt förberedd man är och hur litet man ser konsekvenserna av ett antidumpningsförfarande. Även om branschorganisationerna informerar sina företagare är det svårt för företagarna att se vilka konsekvenserna blir. I det aktuella fallet i Göteborg har man väl agerat utifrån att man inte tror att det kommer att få några konsekvenser. Sedan ser man att detta är något som finns i realiteten. Jag tror ändå att det är viktigt, precis som ministern säger, att man fortsätter arbetet i EU och att Sverige driver på för att man inte skall ha de här provisoriska antidumpningstullarna inom det här området. Man bör också ge branschorganisationerna fler möjligheter och kraft att ge den information som behövs till företagen.

Herr talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om det kommer att finnas ekonomisk stimulans för de producenter som vill vara med i ny teknikprovning. Hon har också frågat vad jag avser göra om provningen drar ut på tiden och om godkännande omöjliggörs för att inga producenter vill testa. Dessutom har hon frågat mig om dispenserna till burproducenterna kommer att förlängas av det skälet att nya system inte kunnat godkännas på grund av brist på försöksomgångar. Vidare har hon frågat om färre antal omgångar än 15 kan räcka för godkännande. Slutligen har Gudrun Lindvall frågat om jag avser att göra det möjligt för äggproducenter med högst nio höns per kvadratmeter att använda de i dag testade systemen Marielund, Oli-Voletage och Vencomatic. Alla nya tekniska system och ny teknisk utrustning för djurhållning måste prövas från djurhälso och djurskyddssynpunkt och godkännas av Statens jordbruksverk innan de får användas. Syftet med dessa bestämmelser i 7 och 8 §§ djurskyddsförordningen Nya inhysningssystem för höns måste för att tillåtas alltså uppfylla vissa krav när det gäller bl.a. låg dödlighet, sjukdomsfrekvens och skadeförekomst. Det är bl.a. dessa bestämmelser som gör den svenska djurskyddslagstiftningen unik vid internationella jämförelser. Det är intressant att Gudrun Lindvall, som säger sig företräda hönsens bästa, nu vill diskutera försämringar i djurskyddslagstiftningen. Ekonomisk stimulans för de äggproducenter som medverkar i ny teknikprovning finns redan. Ekonomisk ersättning med 20 000 kr per hönsomgång lämnas för det merarbete som provningen medför. Dessutom har dessa producenter fördel av att få mycket god kontroll på sin produktion och möjlighet till experthjälp. När det gäller investeringar för äggproduktion kan i vissa fall även ett av riksdagen nyligen beslutat investeringsstöd utnyttjas. Bidrag får beviljas för stöd till djurskyddsåtgärder, t.ex. ombyggnad till golvsystem, förutsatt att produktionen inte ökar. Marielundssystemet provas för närvarande i sex avdelningar på fyra anläggningar. Att antalet avdelningar är litet innebär inte att ett godkännande omöjliggörs. Konsekvensen är i stället att det tar längre tid innan resultat från 15 hönsomgångar föreligger och en prövning av ett eventuellt godkännande kan göras. Trots detta beräknar Jordbruksverket att en prövning av godkännande för Marielundssystemet kan göras kring årsskiftet 1997/98. Med ledning av experterna i referensgruppen för hönshållning har Jordbruksverket beslutat att prövning av godkännande inte skall ske förrän resultat från 15 hönsomgångar föreligger. Detta antal omgångar har bedömts vara nödvändigt för att det skall kunna göras en någorlunda säker utvärdering. I stort sett alla producenter med högbeläggningssystem deltar i ny teknikprovning. Resultat strömmar sålunda in kontinuerligt. När prövning av godkännande sker är dåliga resultat främst från djurskydds och djurhälsosynpunkt enda skälet till underkännande. Högbeläggningssystemen har bedömts vara helt nya djurhållningssystem som skiljer sig från lågbeläggningssystemen på en rad punkter. Det är inte bara beläggningstätheten som gör att de måste provas som ny teknik. Det är hela inhysningssystemet i sig med dess olika inredningsdetaljer som bedöms och provas från djurskydds och djurhälsosynpunkt. Det har visat sig att t.ex. utformning och placering av värpreden, sittpinnar och utfodringsutrustning har stor inverkan på djurens hälsa och välbefinnande. De frågor som Gudrun Lindvall tar upp är föremål för behandling i jordbruksutskottet mot bakgrund av regeringens skrivelse 1996/97:64 om alternativ till traditionell burhållning av höns. Vi skall därför inte här i alltför hög grad föregripa den kommande behandlingen i kammaren, men jag vill avslutningsvis ändå påpeka att regeringens förslag innebär att kraven på djurhållningen väsentligt skärps. Arbetet för att komma ifrån en oacceptabel burhållning intensifieras.
Herr talman! Låt mig först säga att det är litet beklämmande att det alltid finns små personliga dumheter i de svar man får av jordbruksministern. Det är inte så konstigt att jag tar upp frågor som handlar om djurskyddet. Jag är intresserad av dem. När jag kan se att det finns en risk för att förhållandena kommer att försämras tycker jag att det är på sin plats att ta upp diskussionen. Avsikten med den här interpellationen är absolut inte att föregå den diskussion som vi skall ha om en vecka, som handlar om hur systemet för framtida hönshållning skall se ut. Skälet till den är att jag hade en diskussion med Agneta Brasch på Jordbruksverket, som är ansvarigt för den här frågan, för ungefär en månad sedan när jordbruksutskottet hade en hearing om höns. Jordbruksministern hade tyvärr inte möjlighet att delta. Då visade det sig att man på Jordbruksverket är mycket orolig för det som sker i dag. Man hittar inte producenter som är intresserade av att vara med i ny teknikprovning. Tittar man närmare på vilka som har varit med i ny teknikprovning när det gäller utvärdering av Marielund, Vencomatic och Oli-Voletage finner man att det i många fall har varit nya producenter, sådana som inte tidigare har haft höns. Det är vi medvetna om båda två. Men när det gäller de nya modifierade burarna - som vi har olika uppfattning om ifall de är bra eller dåliga för hönsen - är det trots allt bursystem. Det innebär att nya producenter inte får testa dem. De här systemen måste testas av producenter som redan har höns, eftersom det står att burar inte får finnas i ny anläggning. Jag kan inte tolka det på annat sätt. Det innebär att vi måste hitta producenter som i dag har höns och som är intresserade av att satsa på de modifierade burarna för att få dem testade. Det här kommer naturligtvis att stöta på mycket stor patrull, eftersom de människor som skall byta sina konventionella burar mot nya burar kommer att ha fått dispens. För dem kommer det att innebära ett ekonomiskt avbräck om de dels skall investera i de s.k. modifierade burarna, dels i och med det får ha en lägre beläggningsgrad. Jag har räknat litet grand på det här. Om man skulle gå in med den yta som man i dag kan ha 2 000 höns på, vilket innebär 600 kvadratcentimeter per höna, och därefter tittar på hur många höns man får in i modifierade burar, där varje höna skall ha 756 kvadratcentimeter, kan jag se att man får in 1 600 höns. Räknar man med att varje höna lägger ungefär 20 kilo ägg per år och att äggpriset är ungefär 7 kr per kilo, vilket är vad många producenter i dag får, innebär det att man gör en förlust på 56 000 kr. Det skall jämföras med de 20 000 kr som man kan få i dag när man är med i ny teknik. Det innebär att varje äggproducent bara med den här typen av flock gör en reell förlust per år på 36 000 kr. Vem är intresserad av det? Jag är övertygad om att den farhåga som Agneta Brasch gav uttryck för, att det kommer att bli svårt att hitta producenter som vill testa modifierade burar, tyvärr stämmer. Då är min fråga: Vad tänker jordbruksministern göra åt det här? Det står nämligen i betänkandet att de gamla burarna skall fasas ut. "Skiftet av system får ske i takt med att de alternativa systemen kunnat färdigutvecklas." Om det inte finns några producenter i framtiden som är intresserade av att testa nya system, om man inte hittar några som vill testa, vad gör man då? Innebär det att dispenserna kommer att förlängas i all evighet? Det är en fråga som jag mycket gärna skulle vilja ha svar på. Jag hoppas att vi kan föra diskussionen på en vettig nivå, för det här är något som oroar Den andra frågan jag skulle vilja ställa beror på att det står i svaret att man avser att godkänna Marielund vid årsskiftet 1997/98. Varför bara Marielund? Varför inte Oli-Voletage och Vencomatic? Min tredje fråga, som jag inte alls tycker att jag har fått svar på, är vad som gäller för lågbeläggningssystem, dvs. upp till sju höns per kvadratmeter. Det finns ingenting i de lagar och förordningar som i dag existerar som innebär att man skall titta på placeringar av värpreden, sittpinnar och utfodringsutrustning. Det borde vara lika intressant när det gäller de hönsen som för några andra. Varför finns det inget sådant?I dag säljs Vencomatic, fast i ett litet annat utförande, till sådana producenter som har upp till nio höns per kvadratmeter. Begår de ett brott då, när de sätter in det systemet? Det här är frågor som jag gärna vill få svar på. Jag tycker inte att jag har fått det i det svar jag har fått hittills.
Herr talman! Låt mig först konstatera att Gudrun Lindvall inte tycker om att jag säger som det är, nämligen att hon i sin interpellation föreslår försämringar i den svenska djurskyddslagstiftningen. Det är inget personligt angrepp från min sida; det är ett sakligt konstaterande utifrån den interpellation som Gudrun Lindvall har skrivit. I övrigt måste jag säga att interpellantens argumentation här inte var helt glasklar, så jag är inte säker på att jag riktigt förstod innebörden av frågorna. Men när det gäller frågan om äggpriserna är för låga för att någon i framtiden skall vilja producera ägg är det naturligtvis en del av hela den stora diskussionen om burhöns. Det finns en mycket stark konsumentinställning i Sverige att vi inte skall ha en oacceptabel burhönshållning. Om vi som konsumenter är beredda att omsätta denna mycket glädjande inställning i praktisk handling bör man kunna uppnå ett äggpris som möjliggör en fortsatt produktion. Där har vi alla naturligtvis ett viktigt arbete att bedriva för att den teoretiska uppfattningen skall omsättas i praktisk handling. Gudrun Lindvall befarar att ingen kommer att vilja testa modifierade burar. Det stämmer inte med den information som jag har fått. Den säger att det tvärtom finns en lång kö av producenter som är intresserade av att testa nya inhysningssystem. Jag tycker att det är viktigt att understryka att den här diskussionen inte handlar om burproduktion eller golvproduktion. Den handlar om hönsens välbefinnande, och det är just det som är så beklämmande med Gudrun Lindvalls interpellation: Den avslöjar att det egentligen inte är hönsens välbefinnande som intresserar henne utan någon besynnerlig princip som går ut på att golvhållning i alla lägen är bättre än varje annan tänkbar form. Jag kan konstatera att redan det förslag som regeringen har lagt fram och som riksdagen förhoppningsvis kommer att fatta ett klokt beslut om nästa vecka innebär att mycket av kreativitet och innovation sätter i gång på det här området. Det hölls t.ex. ett idéseminarium i februari vid SLU i Alnarp, och där fanns många idéer om nya framtida inhysningssystem som kombinerar en god djurhållning med andra typer av krav, t.ex. på god arbetsmiljö, som ju också är viktigt, och de mer produktionsmässiga konsekvenserna. Jag tror att om ett antal debattörer, t.ex. Gudrun Lindvall, kan ta sig ur de mentala burarna och försöka diskutera verkligheten, kommer vi nog att finna att vi med det beslut som vi förhoppningsvis är i färd med att fatta äntligen kommer att i praktiken åstadkomma bättre förhållanden för värphönsen.
Herr talman! Det är beklämmande att vi har en jordbruksminister som inte är intresserad av att föra sakdebatter. Nu försöker jag igen. Det står i dag i förordningar att det inte är tillåtet för en ny producent att sätta in burar. Det måste betyda att om jag som ny producent vill sätta i gång äggproduktion kan jag inte vara med bland dem som skall testa de modifierade burarna. Är det rätt eller är det fel? Kommer nya producenter i framtiden att få sätta in modifierade burar? Eller är det så att det bara är de som i dag har burar som kan byta dem mot de modifierade? Om det är så går det mycket lätt att räkna på detta. Medelflocken i utprovning av ny teknik har innehållit ungefär 2 000 höns, och det innebär att man förutom investeringen får en förlust på 36 000 kr på den flocken. Dessutom, Annika Åhnberg: Om man har tänkt sig att nya producenter skall testa de modifierade burarna kan de med de regler som finns i dag för investeringsbidrag inte få detta bidrag. Reglerna innebär att man inte får investeringsbidrag om man är ny äggproducent utan bara om man är gammal och gör om sitt system. Det här är ett problem. Jag hoppas att vi kan diskutera det här problemet på ett riktigt sätt. Det andra jag frågade om och som jag inte alls fick något svar på var: Varför står det i svaret att man bara kan tänka sig att godkänna Marielund? Tittar man på de olika testen kan man se att Marielund skiljer sig radikalt från de andra system som har testats, för i Marielund har man bara testat en hybrid, LSL. Man har haft goda resultat för de allra flesta parametrar utom fothälsa som är en defekt som finns hos de här hönsen. När det gäller Oli-Voletage och Vencomatic är det många hybrider som har testats, framför allt bruna, eftersom handeln och framför allt packerierna kräver bruna ägg som sprättägg. Är det så nu att Annika Åhnberg anser att Marielund är det enda som eventuellt kan godkännas när man kommer upp till 15 omgångar så säger man till producenterna: Var så god att bara testa den hybrid som fungerar bäst i ert system, så får ni godkänt. Blir det godkänt bara för LSL, eller blir det godkänt för alla hybrider? Det här vore mycket intressant att få reda på. I Marielund är det bara LSL i produktion. Sedan har det varit en brun hybrid på institution och en svensk höna. Annars är det bara LSL. Det här skulle jag vilja ha ett svar på. Jag skulle också vilja ha svar på om det är tillåtet för dem som har upp till nio höns per kvadratmeter att sätta in alternativ, t.ex. Vencomatic. Det är samma fabrikant, men det ser litet annorlunda ut. Varför, Annika Åhnberg, tittar man inte på placeringen av sittpinne, värprede och utfodringsutrustning för höns som är nio stycken per kvadratmeter på golv? Är det inte intressant att de har det bra? I de föreskrifter som finns för detta står det ingenting om det. Det är bara att läsa innantill. Här står angivet hur vattenförsörjningen skall se ut, utrymmesmått finns angivna och antalet värpreden tas upp. Men det står ingenting om hur det skall se ut. Många gör hembyggen. Jag har sett en mängd varianter på detta. En del sätter som sagt in Vencomatic, men på Vencomatic säger man ju själv att det inte är lika tätt med värpreden som för dem som har högintensiv drift - det ser ju litet annorlunda ut. Det är litet mindre faciliteter, om man säger så. Vad gäller egentligen? Det är ingen värdering, Annika Åhnberg, i att jag frågar: Kan ett mindre antal omgångar än de 15 som nu gäller räcka för godkännande? Det är en farhåga. Jag börjar nämligen bli övertygad om att om det visar sig att det finns få dispensproducenter eller vad vi skall kalla dem, dvs. sådana som får dispens efter den 1 januari att ha kvar burar och som vill testa de modifierade burarna, ja, då kommer det att ta tid innan man har haft dessa 15 omgångar. Då kommer det att sättas viss press på jordbruksministern: Varför händer det ingenting? Varför blir vi inte av med de konventionella burarna? Och vad händer då? Är Annika Åhnberg då beredd att minska antalet omgångar som skall testas? Det finns en mängd frågor som jag tycker att vi seriöst kunde diskutera och som jag vill ha svar på före debatten om en vecka.
Herr talman! Jag måste tyvärr säga att det är rätt svårt att föra en saklig debatt med en motdebattör som tycks hämta sitt faktaunderlag i en helt annan dimension än den verklighet vi andra befinner oss i, men jag skall också göra ett seriöst försök. Syftet med regeringens skrivelse är just att tala om att vi har för avsikt att ändra i förordningen så att själva den här skrivningen, som är fixerad till bur, ersätts av en skrivning vari det ställs krav på inhysningssystemet. Det är ju det som är innebörden i det förslag som riksdagens ledamöter har fått ta del av och skriva motioner till, vilket Gudrun Lindvall också har gjort. Att vi nämner Marielund just i svaret på interpellationen beror på att det är Marielund som interpellanten nämner och frågar om i sin interpellation. Det är inte bara Marielundssystemet som Jordbruksverket förväntar skall kunna prövas vid årsskiftet 1997-98. Men jag antog att det var det som Gudrun Lindvall var intresserad av eftersom det var det hon frågade om i sin interpellation. Lågbelagda system finns reglerade. Det finns kriterier för lågbeläggningssystem, och det finns fler kriterier än själva beläggningsgraden. I Jordbruksverkets författningssamling SJVFS 1993:129 finns detaljerade bestämmelser för hur höns på golv skall hållas. Följande gäller för lågbelagda system: När höns hålls på nätgolv eller annat dränerande golv skall minst en tredjedel av stallgolvet vara försett med ströbädd. Det finns också reglerat hur många höns man får ha per golvyta vid si eller så stor gödselbinge, det finns reglerat att det skall finnas fackrede per sex höns, det finns regler för kollektivredesyta och det finns regler för vattennippel. Jag förstår alltså inte över huvud taget Gudrun Lindvalls fråga om lågbelagda system. På frågan om man kan tänka sig att godkänna system efter färre omgångar än 15 är svaret definitivt nej. Vi har mycket höga ambitioner i Sverige när det gäller utprovning av ny teknik, till skillnad från de länder som ofta i debatten lyfts fram som föregångsländer, t.ex. Schweiz, där man över huvud taget inte gör någon prövning på det sätt som vi gör utifrån specificerade kriterier utan nöjer sig med en allmän bedömning, och där man för övrigt också tillåter näbbtrimning. Vi har inte för avsikt att sänka kraven när det gäller prövningen av ny teknik.
Herr talman! Den dimension som jag befinner mig i är att jag har diskuterat med Jordbruksverket. De uppgifter jag redovisar och de farhågor jag har kommer efter samtal med Jordbruksverket. Jag vet inte om det är en dimension som jordbruksministern inte brukar befatta sig med. Det låter så. Jag kan också läsa innantill i de bestämmelser som finns, Annika Åhnberg. Det står inte exakt hur utformning och placering av värpreden skall vara eller hur sittpinnar och utfodringsutrustning skall se ut. Det står mått, men det står inte hur värpreden skall sitta. Det står om golvutrymme för höns, värpreden, fackreden, högst antal höns per rede, kollektivreden och kvadratmeter rede per 100 höns. Men det står inte alls i detalj hur det skall se ut. Det här är också någonting som de som har upp till nio höns per kvadratmeter vidimerar. Det finns ingen kontroll av detaljerna. Jag konstaterar att jordbruksutskottet är mer medvetet än ministern uppenbarligen är om den situation som kan uppstå. Jordbruksutskottet skriver i det betänkande som vi skall behandla om en vecka: "Det är samtidigt viktigt att nya system för inhysning av värphöns kommer ut på marknaden så att övergången till en mer djurvänlig äggproduktion möjliggörs. Utskottet utgår ifrån att regeringen kontinuerligt följer upp hur Jordbruksverkets program för ny teknikprovning påverkar utvecklingen av nya system för inhysning av värphöns och vid behov vidtar åtgärder. I detta sammanhang torde det även vara väsentligt att bevaka hur de förändrade dispensmöjligheterna påverkar producenternas benägenhet att delta i utprovning av nya system." Såvitt jag har förstått, är det i dag så att nya producenter har att välja mellan lågbeläggningssystem och högbeläggningssystem och att de då måste ingå i ny teknikprovning. Är det riktigt? Såvitt jag har förstått, är det i dag inte tillåtet för nya producenter att ha burar. Menar Annika Åhnberg att det i framtiden kommer att vara möjligt för nya producenter att ha de modifierade burarna? Jag skulle vilja ha svar på den frågan. Jag kan inte se att det är möjligt med dagens bestämmelser. Det står alltså att en ny producent i dag inte får sätta in burar. Anser Annika Åhnberg att de modifierade burarna i det sammanhanget skall ses som något annat än burar, utan som högbeläggningssystem? Den här debatten är naturligtvis inte slut med det här. Jag tycker att det är synd att det är svårt att föra en sakdebatt med jordbruksministern.
Herr talman! Jag kan hålla med om att det är svårt att föra en debatt. Jag har här framför mig, som jag kan visa Gudrun Lindvall, ganska tydligt och mycket detaljerat beskrivet hur golvsystem skall vara inredda. Jag kan inte riktigt förstå att man skall behöva vara oenig om ett faktamaterial som finns tillgängligt för alla intresserade. I övrigt vill jag säga när det gäller de s.k. modifierade burarna, som kan vara ett tänkbart inhysningssystem för framtiden, att det självfallet gäller samma krav för dem som för andra nya system. De skall testas på samma sätt som golvsystem. Det skall vara en lika noggrann prövning av dem, med samma typ av noggranna kriterier som rör dödlighet, befjädring, skador, fothälsa, olycksfall och alla de aspekterna. Det kommer inte att ställas lägre krav på den typen av system. I övrigt kan jag instämma med interpellanten i att vi säkert får anledning att återkomma till den här diskussionen, inom en snar framtid, för att diskutera vår skrivelse till riksdagen. Jag delar verkligen förhoppningen att det skall bli en mer seriös och på fakta grundad diskussion.

Herr talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att arter som tas upp som hotade av Artdatabanken i Uppsala automatiskt upphör att vara jaktbara och om jag avser att se till att jakten på stjärtand upphör eftersom den är en hotad art som återfinns i hotkategori 4. Statens naturvårdsverk fastställer med jämna mellanrum en förteckning över hotade, sällsynta eller hänsynskrävande arter av ryggradsdjur i Sverige. Denna förteckning kallas "rödlistan". Underlaget till förteckningen tas fram av Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket. Det är således Naturvårdsverket och inte Artdatabanken som fastställer förteckningen. Rödlistan innehåller fem olika hotkategorier: förutom kategori 0, försvunna, är de övriga kategorierna akut hotade, sårbara, sällsynta samt hänsynskrävande. Kategori 4, hänsynskrävande, innebär att arten inte är hotad, sårbar eller sällsynt men att den kräver en artvis utformad hänsyn. Stjärtand har under lång tid funnits med under kategorin hänsynskrävande i rödlistan. För varje art som finns med i förteckningen har Artdatabanken tagit fram ett faktablad, som bl.a. beskriver hoten mot arten och vilka åtgärder som bör vidtas. Hoten mot stjärtanden beskrivs vara igenväxning av strandängar och sjöar samt ett hårt jakttryck i, och på väg till, övervintringsområden. De åtgärder som föreslås är, förutom att hålla vatten och strandängar öppna, att beräkna tröskelvärdet för en acceptabel beskattning och att dimensionera jakttrycket därefter. Något jaktförbud föreslås däremot inte. Verket påpekade att Wetlands International håller på att utreda andfågelarternas status och jakten efter änder i dess helhet. Wetlands International är en internationell organisation med huvuduppgift att säkerställa och återställa våtmarksområden. Resultatet av den utredningen kan enligt Naturvårdsverket innehålla uppgifter som kan få konsekvenser för jakten efter vissa andarter. Naturvårdsverket ansåg inte, trots sitt tidigare beslut om stjärtandens status som hänsynskrävande, att jakttiderna för någon andfågel borde ändras innan Wetlands Internationals utredning var klar. Så blev även regeringens beslut. Något jaktförbud på stjärtand har således inte föreslagits av vare sig Artdatabanken eller Naturvårdsverket. Jag är därför inte beredd att för närvarande föreslå regeringen att den allmänna jakttiden på stjärtand upphör. Arbetet med att beräkna tröskelvärdet för en acceptabel beskattning av stjärtand på det sätt Artdatabanken föreslår pågår. Resultat av Wetlands Internationals utredning kan komma att medföra en fullständig genomgång av jakttiderna för andfågel i Sverige. I rödlistan finns fler arter än stjärtand upptagna som hänsynskrävande som ändå får jagas. Det gäller exempelvis tjäder och rapphöna. För tjädern anges det moderna skogsbruket som ett hot, och de föreslagna åtgärderna avser således skogsvården. För rapphönan anges i stället de moderna jordbruksmetoderna vara ett hot, och de åtgärder som föreslås avser därför jordbruket. Inte för någon av arterna anges jakten vara ett hot. Bland de föreslagna åtgärderna nämns därför inget om en förändring av nuvarande jakt. Jag ser mot denna bakgrund inget skäl att automatiskt ta bort den allmänna jakttiden för en art som återfinns i kategorin hänsynskrävande. Frågan om jaktförbud bör i stället även fortsättningsvis avgöras av situationen i det enskilda fallet.
Herr talman! Bakgrunden till detta är att stjärtanden är en av våra sällsynta änder. Det finns mellan 1 000 och 2 000 par i hela landet. Det är mycket litet. Det är en art som är mycket trängd på grund av mänsklig påverkan. bl.a. genom att våtmarkerna minskar. För att se hur vanlig arten är kan man t.ex. titta på Gotland. Om där finns ungefär 5 000 par gräsand finns samtidigt 150 par stjärtand. Det visar hur relationerna är mellan de två änderna, där framför allt honorna är ganska lika varandra. Det är svårt att hitta jaktstatistik, men 1994-1995 sköts 1 500 stjärtänder. Då vet vi att jaktstatistiken ofta är låg, dvs. att det nästan alltid skjuts mer, framför allt fågel. Undersökningar visar nämligen att jägarna är dåliga på att rapportera jakt av fågel, framför allt ripa. Om vi tittar på återfynden av ringmärkta stjärtänder kan vi se att man fram till 1994 hade ringmärkt 472 stjärtänder och att man hittade 87 av dem. Av dessa 87 återfynd var 83 % skjutna, och resten var fåglar som man inte visste vad de hade dött av. Av erfarenhet vet vi att det brukar betyda att de också har blivit skjutna. Av de skjutna fåglarna var 70 % yngre än ett år och endast 10 % äldre än tre år. Det visar alltså att mycket av dödligheten hos stjärtand i dag beror på skjutningen. Man skjuter helt enkelt bort dem. Jag tycker att det är dags att vi börjar ställa jakten i ett annat läge. Varför skall vi ha jakt på arter? Jag tycker att det finns anledning att fundera på varför vi i Sverige skall ha jakt på en art som är så pass sällsynt. Vad finns det för skäl? Jag tycker att det måste finnas ett skäl, herr talman, för att ha jakt på arter, och jag skulle vilja höra Annika Åhnbergs förklaring till varför det måste finnas jakt på stjärtand. Vi pratar mycket om biologisk mångfald i dag. Mycket av den biologiska mångfalden - de arter vi har i landet - är hårt pressad av olika skäl. Det kan bero på att våtmarkerna försvinner, att födan minskar, att människan använder mycket gifter i jordbruket osv. Men vi kan också se att jakten ofta kommer som lök på laxen. Jakten är lätt att påverka. Det kan vara svårare att påverka de andra faktorerna. Jag menar att vi i det här fallet bör tillämpa det som kallas försiktighetsprincipen. Jag har svårt att se varför vi skall ha en jakt på stjärtand. Egentligen finns många änder med i jaktförordningen därför att det är svårt att skilja dem åt. Jag hoppas att inte det är skälet till att vi har jakt på stjärtand. Många jägare menar att just artkunskapen när det gäller änder är en stor stötesten när man skall ta jägarexamen. Många ornitologer kan också bevittna att de har stött på jägare som suttit med en fågel i handen och ändå inte har kunnat artbestämma den. Det krävs alltså en rejäl uppryckning från jägarna i det här fallet. Det kan ju inte vara så att vi skjuter på fåglar som uppenbarligen är ganska få - det är en mycket liten population - därför att det är svårt att skilja dem från andra fåglar. Jag skulle alltså vilja veta varför det måste finnas jakt på stjärtand. Finns det någon möjlighet för jordbruksministern att ta ett eget initiativ på samma sätt som förra jordbruksministern faktiskt gjorde när det gällde jakt på viss fågel? Är det möjligt att ta bort jakten och säga att den faktiskt inte är nödvändig längre? Det finns ju egentligen inget skäl att ha jakt på stjärtand. Jag skulle gärna vilja höra jordbruksministerns synpunkt på det här. Vi är många fågelintresserade som i dag är litet kritiska till att det finns jakt på t.ex. stjärtand. Det faktum att den står på hotlistan borde naturligtvis påverka besluten. Jag har också pratat med företrädare för Artdatabanken som menar att det känns litet märkligt att man påtalar problem som finns. I det här fallet handlar det alltså om vad tröskelvärdet är. Hur stor del av populationen kan beskattas? Det går naturligtvis inte att göra en sådan utvärdering internationellt. Det måste göras varje land för sig. Menar Annika Åhnberg att vi nu i Sverige tittar på vilket tröskelvärdet är för stjärtanden och hur många vi kan skjuta? Kommer det i så fall en bestämmelse om ett antal som får skjutas?
Herr talman! Nu vidgar Gudrun Lindvall diskussionen till att gälla varför vi över huvud taget skall ha jakt. Det tycker jag kanske är ett ämne som vi kan återkomma till. Det förtjänar nog en egen längre diskussion. När det gäller just jakten på stjärtand vill jag säga att uppenbarligen delar inte ett antal andra seriösa aktörer på området Gudrun Lindvalls uppfattning om att man borde förbjuda jakten. Det har inte Artdatabanken föreslagit. Det har inte Naturvårdsverket föreslagit. Det var heller inte meningen bland de remissinstanser, t.ex. Sveriges ornitologiska förbund, som yttrade sig över Naturvårdsverkets förslag till jakttider att jakten skulle förbjudas. Såvitt jag kan förstå är alltså Gudrun Lindvall rätt ensam om sin bedömning. Däremot säger jag i svaret på interpellationen att när Wetlands International har gjort sin genomgång skall vi återkomma med ett mycket mer gediget material. Förmodligen skall vi också se över situationen över huvud taget när det gäller andfåglar. När det gäller en annan art, sädgåsen, föreslog Norrbottens län skulle tas bort. Det förslaget följde också regeringen. Det är alltså inte så att vi motsätter oss de seriösa bedömningar som gäller olika arter. Tvärtom är det min uppfattning att man skall bedöma varje art för sig. Rödlistan innehåller ju alla dessa olika kategorier just för att vi skall kunna uppskatta graden av hot. Det handlar inte enligt bedömningen om ett akut hot för den här arten som motiverar ett totalt jaktförbud. Det handlar om att vi måste ta hänsyn, om att vi med ett noggrant och bra underlag skall göra en god undersökning och analys och med den som grund dimensionera jakttrycket. Jag har redan i mitt första svar talat om att det är precis vad som också kommer att hända.
Herr talman! Jag har varit medlem i SOF väldigt länge. Jag vet att SOF också tidigare vid flera tillfällen påtalat att jakten på stjärtand kanske inte är speciellt lämplig. Förra året var inte första gången man yttrade sig över jakten. Det har skett vid många tillfällen. Jag efterlyser fortfarande jordbruksministerns inställning. Jag vill inte ta upp en diskussion om jakt i allmänhet. Det är inte så. Nu tar vi stjärtanden som exempel. Vilken anledning anser jordbruksministern att det finns till att ha jakt på stjärtand? Jakten ligger än så länge hos Jordbruksdepartementet. Miljöpartiets uppfattning är att det är fel departement. Vi anser att jakten i dag är en del av den biologiska mångfalden och att frågan därför bör flyttas till miljöministeritet. Vi anser nämligen att jakt inte är någon areell näring i dag. Det handlar om ett utnyttjande av den biologiska mångfalden. Vi kan också se att många arter är trängda. Vi önskar att det vore en annan minister som skulle svara på frågan, nämligen miljöministern. Men nu är det jordbruksmninistern eftersom det här än så länge anses vara en areell näring i Sverige. Då förmodar jag att jordbruksministern är så pass insatt i frågan att hon kan föra en debatt. Varför skall det finnas jakt på stjärtand? Det är faktiskt en intressant diskussion. Alla är nämligen överens om att den här arten är numerärt liten. Det finns max 2 000 par. Man är medveten om att den är svår att skilja i fält från gräsand, som det skjuts mycket av. Man är också medveten om att den beter sig på ett sätt som gör att den ofta blir skjuten. Man är medveten om att det är så pass många som minst 1 500 som skjuts per år. Man är medveten om att den är klämd på grund av en hel del andra saker, bl.a. våtmarker. Varför skall det finnas jakt på stjärtand? Det här kräver naturligtvis en viss detaljkunskap. Men nu har vi ju inte jakt på så många fågelarter i Sverige, och därför kan man nog lära sig dem, tror jag. Jag skulle gärna vilja ha svar på den här frågan. Det är inte en principiell fråga om vi skall ha jakt eller inte, utan det handlar specifikt om denna art - hänsynskrävande enligt artlistan, liten numerärt, klämd av en mängd andra anledningar i naturen. Varför finns jakten? Är det möjligen så att det gör att det är lättare för jägarna att skjuta? Man behöver ju inte titta så mycket på vilken art det är man skjuter. Är det skälet? Anser Annika Åhnberg att det är intressant att diskutera en sådan här fråga? Eller är den för svår? Det faktum att vi kan se att en stor del av de änder som återfinns har skjutits borde också väcka en viss förstämning. Har man en art som är så klämd som stjärtanden kan inte ett av det stora skälen till att vi tar död på den vara att den skjuts. Det känns fel. Jag hoppas verkligen att jag kan få ett svar på de frågorna. Det finns också andra arter på hotlistan som man naturligtvis kan föra samma diskussion om. Nu har jag valt stjärtanden, just för att jag vet att den skjuts ganska mycket. Det är lättare att se skillnad på tjädrar och andra fåglar än att se skillnad på stjärtand och gräsand. Vi får inte ens rapporter om vilka som skjuts. Många av de stjärtänder som skjuts artbestäms nämligen aldrig. De rapporteras inte heller som stjärtand, utan hamnar i kvoten för gräsand som det skjuts betydligt fler av. Jag menar att det är dags för Sverige att seriöst ta upp diskussionen. Vi måste fundera på om det är försiktighetsprincipen som skall gälla när arter blir så pass klämda som stjärtanden är. Vad skall egentligen gälla? Frågan är också intressant ur principiell synpunkt. Hittills har diskussionen inte förts på det här sättet i Sverige. Man har sagt att de arter som antagligen, möjligtvis, kanske klarar en beskattning också skall ha det. Jag anser att det är dags att vända på problematiken och fråga: Varför skall det finnas jakt? Det är ju inte många som för sitt uppehälles skull nödvändigtvis behöver skjuta just stjärtand. Det finns inte heller någon anledning att säga att bara för att man inte kan skilja arterna åt skall man skjuta dem. Jag har inte fått svar på mina frågor. Jag hoppas att jag kan få det. Jag avser att återkomma på annat sätt så att det finns någon, organisation eller parti, som har yrkat på att jakt på stjärtand skall försvinna.
Herr talman! Det hjälper tydligen inte att Gudrun Lindvall har varit medlem i Sveriges ornitologiska förbund under ett stort antal år. Hon har i alla fall inte trots, som jag förmodar, avsevärd energi lyckats övertyga dem om att hon har rätt i den här frågan. Hon har inte lyckats övertyga mig heller. Gudrun Lindvall skriver i sin interpellation: För många jägare finns inga problem att skilja arterna åt. Jag delar den uppfattningen. Det är självfallet inte någon hänsyn till okunniga jägare som ligger bakom inställningen till jakten på stjärtand. Det är i stället det faktum att varken Artdatabanken, Naturvårdsverket eller någon större krets av remissinstanser har förespråkat detta. Jag delar Gudruns Lindvalls uppfattning att det är en viktig fråga att diskutera. Men jag måste säga att jag ifrågasätter vikten av en diskussion där den ena parten uppenbarligen är oförmögen såväl att lyssna som att läsa innantill. Men jag skall gärna en gång till upprepa vad jag sade redan i mitt första svar. Jag skall läsa långsamt för att vara säker på att det går fram: "Arbetet med att beräkna tröskelvärdet för en acceptabel beskattning av stjärtand på det sätt Artdatabanken föreslår pågår. Resultat av Wetlands Internationals utredning kan komma att medföra en fullständig genomgång av jakttiderna för andfågel i Sverige."
Herr talman! Jag har förstått att regeringen anser att om man får en förfrågan från en enskild organisation skall man behandla den. Jag har förstått att regeringen kommer att behandla frågan om morkullan så - i och med att regeringen fått en förfrågan från Jägarförbundet om att utvidga jakten kommer den också att behandlas som ett regeringsbeslut. Vi får se om det finns andra möjligheter att agera när det gäller stjärtanden. Det är nämligen så att Sveriges Ornitologiska förening, som det heter - inte förbund - vid flera tillfällen har framhållit att det vore angeläget att få bort jakten på stjärtand. Om man dessutom tittar på texten i Artdatabankens skrift ser man att det är få arter för vilka man börjar ta upp en diskussion om jakten på det sätt som görs för stjärtanden. Det är alltså få arter som man verkligen vill göra en undersökning om för att ta reda på hur många individer man kan tänka sig att skjuta utan att populationen kraschar. En sådan undersökning måste naturligtvis göras land för land. Den kan inte göras internationellt. Jag skulle gärna vilja veta vem det är som har uppdragit åt Sverige att göra en undersökning av hur stor del av populationen på stjärtand som kan beskattas år från år. Det vore i så fall bra att få veta vem det är. Jag tänker ta kontakt med den utredaren för att få höra hur långt han har kommit. Jag har inte förstått att det har funnits någon sådan utredning. Hittills har man ju bara hänvisat till det som görs internationellt. Sverige är ju ett land som i mångt och mycket har sagt sig vilja gå före, och när det gäller vilka arter som skall jagas finns det stora möjligheter att gå före. Jag anser också att Sverige har gått före i mångt och mycket. Kramsfågeljakten i Sydeuropa försvann t.ex. genom ett svenskt agerande. Men detta innebär också att Sverige måste gå före när det gäller de arter som man faktiskt ser minska. Stjärtanden är en art som det finns mycket få av. Därför finns det all anledning för regeringen att se över om arten skall minska. Jag lovar Annika Åhnberg att det så småningom kommer att finnas en framställan från organisationer som säger att man anser att jakttiden på stjärtand skall försvinna. Tidigare har man gått via Jaktvårdsberedningen och Naturvårdsverket, men om Annika Åhnberg anser att en framställan skall komma direkt från föreningarna skall vi se till att det blir så. Det var mycket bra att få det här beskedet. Det innebär nämligen att det finns andra möjligheter nu att påverka jakttiderna än vad det funnits tidigare.
Herr talman! Låt mig bara avslutningsvis säga att utgångspunkten när vi bedömer olika jaktfrågor självfallet måste vara, och också är, den biologiska mångfalden och att säkerställa olika arters överlevnad. För de arter som finns i rödlistan eller som hör till de andra kategorierna - akut hotade, sårbara eller sällsynta - torde det aldrig bli aktuellt med någon allmän jakttid. Däremot kan i vissa fall skyddsjakt förekomma, vilket i och för sig också många gånger är en mycket grannlaga och svår uppgift att avgöra och där bedömningarna ifrågasätts. När man bedömer vilken jakt som får bedrivas på vilka arter måste självfallet utgångspunkten vara själva viltvården och den biologiska mångfalden. Jag vill bestämt avvisa alla propåer om att det skulle vara hänsyn till enskilda organisationer som ligger bakom de bedömningar som regeringen gör. Så förhåller det sig definitivt inte. Hittills, nu och i framtiden kommer det att vara den goda viltvården och hänsyn till den biologiska mångfalden som avgör hur och när man får jaga olika arter.

Herr talman! Dan Ericsson har frågat mig hur jag agerat i frågan om kretslopp av växtnäringsämnen mellan stad och land i EU-sammanhang samt hur jag fortsättningsvis kommer att hantera frågeställningen. Vidare har Dan Ericsson ställt frågan hur Miljödepartementet och Jordbruksdepartementet fortsättningsvis kommer att samordna arbetet med en ekologisk omställning. Arbetet för att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle är en högt prioriterad fråga för hela regeringen. I syfte att intensifiera utvecklingen har regeringen inrättat en hållbarhetsdelegation bestående av fem statsråd. En av de frågor som särskilt berör jordbrukssektorn rör kretsloppet av växtnäringsämnen mellan stad och land. Denna del av kretsloppet förutsätter att organiskt avfall från staden i största möjliga mån bör återföras till jordbruket för att kretsloppet av växtnäringsämnen skall slutas och riskerna för förluster av växtnäringsämnen till miljön skall minska. Dessa restprodukter är organiskt material i olika former som t.ex. slam från avloppsreningsverk, urin och komposterat hushållsavfall. Vad som är viktigt att påpeka i detta sammanhang är att jordbruket är mottagare av produkter som ur flera aspekter måste hålla en mycket hög kvalitet för att säkerställa en långsiktig användning utan risker för människa och miljö. Rådets förordning nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel är det regelverk som bestämmer hur en produkt skall produceras för att få saluföras som ekologisk. Förordningens bilagor reglerar bl.a. vilka insatsmedel som får användas i ekologisk produktion. Sverige har i den kommissionsarbetsgrupp som behandlar förordningen vid den årliga översynen av bilagorna verkat för att bl.a. frågan om urin skall uppföras i rådets bilaga. Sverige har framfört önskemålet mot bakgrund av att användning av urin som gödningsämne medverkar till att i större utsträckning sluta kretsloppet mellan stad och land. I dessa sammanhang har naturligtvis behovet av en god kontroll av insatsproduktens kvalitet betonats. Tyvärr har förståelsen för den svenska ståndpunkten hittills varit liten. En stor del av den bristande förståelsen för det svenska förslaget kan bero på att liknande diskussioner inte hunnit lika långt i alla delar av gemenskapen. Möjligheten att med tiden finna gehör för den svenska uppfattningen bör förbättras i takt med att system för urinseparering utvecklas och erfarenheter från hanteringen av denna restprodukt blir större. Därav följer att ökad FoU verksamhet inom detta område behövs. Regeringen har tillsatt ett projektkansli för statliga investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Ett prioriterat område berör VA sektorn. Arbete pågår redan i andra sammanhang för att bl.a. kartlägga de eventuella risker som kan finnas för spridning av smitta vid användning av urin som gödningsämne i livsmedelsproduktionen. Detta är naturligtvis ett av flera viktiga utvecklingsarbeten för att säkerställa de kvalitetskrav som finns från jordbrukets utgångspunkt. Vår iver att förbättra recirkulationen av näringsämnen i jordbruket får inte förleda oss att åsidosätta kraven på säkerhet och vetenskapligt underlag. Då riskerar vi att göra det ekologiska lantbruket mer skada än nytta.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Jag skall börja min första replik med att citera ur regeringsförklaringen från den 17 september 1996. Det är ju ett populärt grepp när man vill följa upp regeringens politik. Där står: "Sverige skall vara en pådrivande internationell kraft och ett föregångsland i strävan att skapa en ekologiskt hållbar utveckling." Herr talman! Verkligheten när det gäller arbetet att sluta kretsloppet stad-land är nu dessvärre en annan. Sverige är vad jag förstår inte pådrivande, utan accepterar det synsätt som finns i EU på möjligheten att få ett tydligt kretslopp till stånd - nämligen stadens humanurin som gödningsämne för ekologisk odling. Den svenska Krav-organisationen har för flera år sedan godkänt användningen av humanurin som gödselmedel i ekologisk odling. Den internationella odlarorganisationen IFOAM har också godkänt detta. Smittskyddsinstitutet har i sina undersökningar visat att en lagringstid på sex månader räcker för att oskadliggöra de eventuella patogena bakterier som skulle kunna finnas i urinen. I kombination med den teknik som finns för spridning av urin med nedmyllning i jorden ger detta ett fullgott skydd mot eventuell smittspridning. Från svensk och även från internationell sida har det alltså getts klartecken på den här punkten. Om vi i Sverige skall vänta på att övriga EU-länder skall föra liknande diskussioner som i Sverige på miljöområdet kommer det kretslopp vi nu diskuterar att få vänta i många år på ett förverkligande. Det skulle vara mycket olyckligt för de ekologiskt odlande lantbrukare som visat intresse för att ta emot humanurin från ekobyar och bostadsbolag som satsat på urinseparerande VA-system. Om regeringen skall leva upp till regeringsdeklarationens stolta deklaration måste frågan givetvis föras upp i ministerrådet som en politisk markering från svenska sida. Det verkar inte särskilt pådrivande om Sverige skall avvakta händelseutvecklingen i andra länder. Jag vill därför fråga ministern om hon är beredd att nu lyfta upp den här frågan till ministerrådet för att följa vad regeringsdeklarationen säger, nämligen att vara pådrivande. Sedan vill jag ta upp en annan frågeställning. Om det är som jordbruksministern antyder i svaret att säkerheten och det vetenskapliga underlaget saknas för att humanurin skall få användas inom det ekologiska jordbruket undrar jag vad ministern avser att göra i det läget. Vilka ytterligare insatser skall göras inom forskningsområdet och vilka medel avsätts konkret för detta? Vilken tidsplan finns? Avslutningsvis vill jag ta upp en av poängerna med min interpellation. Det gäller en av de inkonsekvenser som finns i regeringens politik när det gäller omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Å ena sidan skall vi satsa på projekt som syftar till att bygga om vatten och avloppssystem för avfallsseparering, å andra sidan kan vi inte använda dessa produkter för att sluta kretsloppet i den ekologiska odlingen. Det här går ju inte ihop. Frågeställningen är hur regeringen fortsättningsvis skall samordna sina insatser bättre så att den här typen av inkonsekvenser inte skall uppstå.
Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker att det är trevligt att Dan Ericsson citerar regeringsförklaringen. Det får han gärna göra många gånger. Jag delar uppfattningen att det här är en viktig resurs som vi inte tar till vara. Om vi gör tankeexperimentet att vi kunde återföra alla mänsklig urin skulle det motsvara en reduktion av användningen av handelsgödsel med 15 %. Det är klart att det har sin betydelse. Det har även sin betydelse i den meningen att vi nu får utsläpp till vattendrag och hav genom att vi inte återför den. Jag delar helt den uppfattningen. Men som svar på Dan Ericssons direkta fråga vill jag säga nej. Jag är inte beredd att ta upp detta i ministerrådet. Skälet är att jag har omsorg om det ekologiska lantbruket. Jag ogillar mycket att man, om är starkt miljöengagerad, skall man ta lättvindigt på kraven på vetenskaplighet och gediget underlag. Jag tror att vi gör det ekologiska lantbruket den allra största otjänsten om vi inte ser till att vi noggrant har dokumenterat att detta är utan risker. Dan Ericsson säger att Smittskyddsinstitutet bedömer att det inte finns några risker bara man har en lagringstid på sex månader. Det är ett ganska lättvindigt påstående, eftersom deras arbete bara har inletts. Det är inte projekt som är vetenskapligt utvärderade och bekräftade. Det är ett arbete som befinner sig i en inledande fas. Jag tycker faktiskt att det är viktigt att man har ett gediget resultat innan man för upp den här frågan på en verkligt hög nivå. Sedan vill jag också säga att det finns möjligheter för den konventionella lantbruket att testa den här typen av system. Det måste inte vara det ekologiska lantbruket som går först och är försökskanin i det här avseendet. Det finns också möjligheter att gå via det konventionella jordbruket. Jag tycker däremot att det är viktigt att vi fortsätter med ett forsknings och utvecklingsarbete. Det var precis därför som jag i mitt interpellationssvar nämnde att det finns ett projektkansli för investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling som inbegriper den här sektorn. Sedan vill jag också invända mot Dan Ericssons påstående att vi inte agerar i den här frågan. Den här frågan behandlas inte på ministerrådsnivå som det är nu utan i en kommissionsarbetsgrupp. Där har vi varit mycket aktiva, och inte bara skriftligt. Vi har även bjudit hit kommissionsarbetsgruppens ordförande. Han har varit här och fått en uppfattning om det ekologiska lantbruket. Vi har speciellt visat honom hur urinseparerande system fungerar. Självfallet fortsätter vi att agera för att väcka intresse för de här frågorna. Men om vi verkligen vill ta en stor strid och diskussion i den här frågan är det viktigt att vi också har ett gediget underlag. Innan vi har det är jag inte beredd att ta upp frågan på ministerrådsnivå. Då menar jag att vi får gå vidare och utveckla de svenska erfarenheterna. När vi har ett tillräckligt gediget underlag kan vi också ta den större diskussionen.
Herr talman! Jag tror att ju mer tiden går desto mindre kommer Annika Åhnberg att uppskatta när vi citerar regeringsförklaringen. Det kommer att bli alltmer besvärande för regeringen inte bara i denna fråga utan i flera frågor. Herr talman! Det var ett klart besked. Ministern är inte beredd att ta upp frågan och därmed följa regeringsförklaringen att aktivt driva de här frågorna. Det är också ett besked till t.ex. en lantbrukare hemma i mitt län utanför Linköping. På Siggantorp bor lantbrukaren Sven-Anders Carlsson. Han är redo att använda urinen som gödsel på vallen, men EU-regeln sinkar det här storskaliga kretsloppsförsöket. Det har lett till att den urin som nu separeras med hjälp av särskilda toaletter spolas ut med det vanliga avloppet till reningsverket i Nykvarn. Detta blir effekten av detta, jordbruksministern. Det är ju den stora poängen med interpellationen. Miljöministern kan säga en sak: Satsa på kretsloppsanpassning! Bygg VA-system för separation! Men när det skall användas i kretsloppet stad-land finns inte den möjligheten. Det innebär att möjligheterna för dem som odlar ekologiskt försämras. Vi har ju faktiskt slagit fast en målsättning om att 10 % av svenskt jordbruk skall vara ekologiskt odlat år 2000. Detta är ett hinder för att nå den målsättningen. Ministerns besked är mycket tydligt. Hon vill inte göra något för att politiskt försöka ta bort det här hindret. Det är ju de som odlar ekologiskt som har det största intresset för detta. Ministerns besked om att hon inte tycker att det ekologiska jordbruket skall gå före i alla avseenden utan att det konventionella skall göra det är faktiskt ganska uppseendeväckande. Jag minns ju hur Annika Åhnberg under den förra mandatperioden mycket aktivt stred för det ekologiska jordbruket på ett mycket föredömligt sätt när hon då satt i jordbruksutskottet. Nu har inte det så stort värde längre, herr talman. Nu skall vi titta på det konventionella jordbruket. Då har ministern faktiskt missat mycket av poängen med kretsloppet stad-land och hur det skulle kunna vara en väldig resurs för det ekologiska jordbruket. Mina övriga frågor om resurser på forskningsområdet och tidsplanen för detta kvarstår. Ministern säger att det inte får vara lättvindigt och att det måste vara ett gediget underlag. Det är något krystade argument. Krav har godkänt detta år 1993. IFOAM har också godkänt detta. I andra avseenden kan man definitivt säga att regeringen inte har dessa krav på respekt för vetenskaplig underbyggnad för de olika förslag som läggs fram här i riksdagen. Jag tycker att man skall ha detta. Det är självklart. Men det finns ju. Nu är det på något sätt ett försvar för den obotfärdiges förhinder. Det där var inte riktigt tungt, ministern. Jag hoppas att ministern funderar igenom detta en gång till. Det har bäringar på kretsloppssamhället och på satsningen på ekologiskt jordbruk ur flera aspekter. Det gäller inte minst tilltron ute i landet. Det här är inte det enda exemplet. Jag har ett antal exempel där man befinner sig i samma situation. Tilltron till en omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle minskar ju i takt med att man ser att det inte fungerar i verkligheten. Miljödepartementet kan avge stolta deklarationer i det här avseendet, men sedan vidtar inte jordbruksministern de åtgärder som är nödvändiga för att kunna förverkliga det. Det är då tilltron faller.
Herr talman! Jag tycker inte att det finns så mycket kretslopp i Dan Ericssons argumentation. Det börjar snarare likna rundgång. Jag förstår att han är litet avundsjuk på den regeringsförklaring som den socialdemokratiska regeringen har. Den regeringsförklaring som hans eget parti en gång skrev under hade ju inte dessa ambitioner när det gäller det ekologiskt hållbara Sverige. Jag förstår Dan Ericssons avundsjuka i sammanhanget. Jag delar dock inte Dan Ericssons antydda skadeglädje när han säger att detta nog inte kommer att kunna genomföras. Tvärtom är jag mycket stolt över att tillhöra en regering som faktiskt för första gången med ett sådant allvar och en sådan intensitet går in för arbetet med en omställning till det ekologiskt hållbara samhället. Jag kan försäkra Dan Ericsson att den utvecklingen inte står och faller med att vi år 1997 i EU:s ministerråd tar upp frågan om separering av urin och återföring till det ekologiska lantbruket. Det är fråga om en process som omfattar betydligt mer än så. Jag vill också säga att den nivå på vilken denna fråga hanteras i EU enligt min uppfattning är fullt tillfredsställande. Jag är säker att vi i takt med att vi kan belägga och bekräfta vår uppfattning kommer att vinna ett ökat stöd. Vi har tagit upp frågan, och vi kommer att ta upp den igen, men vi märkte när vi gjorde det att vi behövde en bättre dokumentation för att vinna andra för vår sak. Vi kommer självfallet att fortsätta med det arbetet. Jag är fullständigt övertygad om att den ekologiskt odlade arealen kommer att uppgå till 10 % år 2000, som riksdagen har beslutat. Vi kan i dag konstatera att vi har nått mer än halvvägs. Herr talman! Jag är litet oroad över Dan Ericssons inställning till det ekologiska lantbruket. Tycker inte Dan Ericsson att det är viktigt att man har ordentligt belagt att det inte finns någon risk för smittspridning av sjukdomar från mänskligt urin till det ekologiska lantbruket och att det inte finns någon risk för att vi sprider medicinrester, t.ex. antibiotika, från urin till det ekologiska lantbruket? Jag måste säga att det oroar mig att en riksdagsledamot som talar så varmt för behovet av miljöanpassning och för det ekologiska lantbruket över huvud taget inte tycks bekymra sig om den typen av frågeställningar. Det gör däremot jag och regeringen. Jag har därför också redogjort för att det ställs resurser till förfogande. Det pågår forskning på området, och den är viktig, men jag menar nog att det också är angeläget att vi har resultaten innan vi slår på den riktigt stora trumman i den här frågan.
Herr talman! Jag håller med om att det vore allvarligt om regeringens politik skulle stå och falla med denna fråga, men det tror jag inte att den gör. Det är dock faktiskt fråga om en signal till dem som arbetar med de här frågorna på den lokala nivån och som nu ser att det inte går ihop. Miljöministern säger en sak, men jordbruksministern följer inte upp det och ser inte konsekvenserna av det. Det gör att det här kretsloppsarbetet avstannar. Herr talman! Jag är inte speciellt avundsjuk över regeringsdeklarationen. Däremot är jag faktiskt stolt över den föregående regeringsdeklarationen. Det var under den tidigare regeringens tid som kretsloppsarbetet påbörjades och i praktisk handling kom i gång. Herr talman! Om det, som jag uppfattat, på den här punkten bara är fråga om ord som inte efterföljs av handling, är regeringsdeklarationen inte mycket värd. Det besked som jag fick på min andra fråga, som gällde insatserna, var att det finns medel till förfogande. Det vore intressant att få veta hur mycket det är och hur tidsplanen ser ut. När kan vi gå i mål, om det hela inte är tillräckligt vetenskapligt underbyggt? Jag menar att det redan är det och att det är fråga om den obotfärdiges förhinder. Det anfördes inte någon speciellt tung argumentation för att man inte driver den här frågan i EU. Jag vet att det bland dem som arbetar med de här frågorna finns en rätt kraftig opinion för att driva på och för att Sverige skall lyfta upp det här på den politiska nivån och följa upp det som sägs i regeringsdeklarationen. Som ministern är väl medveten om står jag inte helt ensam i denna fråga. Det är klart att vi skall ha respekt för vetenskapliga fakta, men det finns redan sådana. Frågan är nu om vi skall driva det här politiskt.
Herr talman! Jag har inte sagt att Dan Ericsson är ensam. Tvärtom har jag sagt att han t.ex. har stöd av den svenska regeringen och i vårt agerandet i EU, där vi faktiskt har tagit upp de här frågorna och fört fram dem mycket tydligt. Som jag redogjorde för har vi bjudit hit ordföranden för arbetsgruppen och visat honom vad vi talar om. Men vi har mött en skepsis, och vår inställning är att möta denna skepsis genom att ännu bättre belägga vår inställning. Jag tycker att signalen till de lokala producenterna men också till konsumenterna är att vi tar båda uppgifterna på största allvar; både att bygga om Sverige till ett ekologiskt hållbart samhälle och att allt det vi gör i den processen skall vara tryggt och säkert för konsumenterna. Det är uppenbarligen en aspekt som Dan Ericsson inte är särskilt intresserad av. Jag vill vidare angående när det kommer att finnas färdiga resultat säga att man enligt min uppfattning inte kan tvinga fram forskning till ett visst datum, om man inte har för avsikt att manipulera innehållet. Jag utgår från att varken Dan Ericsson eller jag har den avsikten. Vi måste vänta tills den här forskningen är klar och utvärderad. Jag kan inte exakt på dagen säga när detta sker. Jag kan inte heller exakt säga vilka belopp som kommer att gå till vilka projekt. Men jag har redogjort för att det i första hand finns 1 miljard avsedd för bl.a. projekt som rör ombyggnad av VS-systemen. Det finns också kraftigt utökade forskningsresurser till det ekologiska lantbruket. Det kommer att ställas till förfogande ytterligare resurser inom ramen för arbetet med det hållbara Sverige i den särskilda regeringsdelegation som jag nämnde. Det är inte min uppgift att i dag från denna talarstol exakt tala om hur de olika resurserna fördelas, men de finns, Dan Ericsson, i en omfattning som den tidigare borgerliga regeringen varken ville eller hade förmåga att åstadkomma.

Fru talman! Bo Lundgren har frågat mig om vad jag avser göra för att stärka den ekonomiska friheten och de krafter som ligger bakom välståndets utveckling. I inledningen av sin interpellation tar Bo Lundgren upp betydelsen av väl fungerande institutioner för ekonomisk tillväxt och välstånd samt att just bristen på sådana institutioner kan förklara sammanbrottet för de centralplanerade ekonomierna. Jag håller med Bo Lundgren om att väl utformade regelverk och institutioner är en väsentlig förklaring till ekonomisk tillväxt. Det är politikens uppgift att utforma ändamålsenliga och effektiva regelverk och institutioner som lägger grunden för en fungerande marknadsekonomi. Bo Lundgren argumenterar också utifrån den rangordning av välstånd som kan göras med hjälp av OECD:s statistik över BNP per person. Sverige har enligt denna rangordning "halkat ned" från en tredjeplats i början av 1970-talet till en nuvarande sextondeplats. Detta är i och för sig en riktig iakttagelse, men vad Lundgren inte nämner är att skillnaden i BNP per person mellan Sverige och de länder som passerat Sverige inte är särskilt stor. Sverige har således inte försämrat sitt relativa välstånd så dramatiskt som förändringen i rangordning kan ge intryck av. Det som hänt är att Sverige från att ha varit först i en klunga av jämbördiga länder nu halkat litet längre ned, huvudsakligen som en följd av den negativa Vidare gör Lundgren en koppling mellan den försämrade positionen i rangordningen och utvecklingen av den offentliga sektorns storlek och stigande skatter. Om detta resonemang stämmer kan man fråga sig hur Lundgren förklarar utvecklingen i Danmark. Danmark har förbättrat sin position i välståndsligan till en femteplats 1995 från att ha legat på åttonde plats 1970. Detta har skett samtidigt som den offentliga sektorn liksom skatteuttaget vuxit för att 1995 vara i samma storleksordning som i Sverige. Bo Lundgren refererar också till en studie över s.k. ekonomisk frihet. Grundidén i studien är att stor ekonomisk frihet är en viktig förklaring till ekonomisk tillväxt. Vad avses då med begreppet ekonomisk frihet? Begreppet som sådant är mycket oklart, bl.a. kan man fråga sig vems frihet som avses och i vilken relation som friheten står i förhållande till andra politiska mål såsom inkomstfördelning eller god miljö. Nästa problem uppstår när man skall försöka mäta den ekonomiska friheten. I den refererade studien mäts 17 variabler, och dessa vägs sedan samman till ett enda mått. Valet av variabler, liksom hur dessa skall vägas samman, utgår från en subjektiv bedömning. Förklaringen till att Sverige hamnar förhållandevis långt ned på den rangordning som görs kan främst hänföras till den offentliga sektorns storlek, inklusive transfereringar, och det därav medföljande relativt höga skatteuttaget. Även det faktum att vi har ett värnpliktsförsvar räknas som en inskränkning av den ekonomiska friheten i vårt land. Är då en stor offentlig sektor och ett omfattande välfärdssystem ett tecken på bristande ekonomisk frihet? Jag anser ej att så är fallet, utan tvärtom att den offentliga sektorn och välfärdssystemet är ett utslag av medborgarnas önskemål uttryckta i demokratiska val. Den offentliga sektorn och transfereringarna ökar i många avseenden den ekonomiska friheten. Ett generöst utbildnings och studiestödssystem ökar individens frihet. Det blir möjligt för alla, oavsett familjens ekonomiska situation, att skaffa sig en god utbildning, något som i sin tur ger möjlighet till ett bra arbete. Likaså ökar en väl utbyggd barn och äldreomsorg individens frihet. Om man i stället skulle använda Lundgrens resonemang skulle satsningar på utbildning och omsorg minska den ekonomiska friheten. Jag anser att en jämnare inkomstfördelning ökar den ekonomiska friheten för de sämst ställda i samhället och att den därför är eftersträvansvärd. En jämnare inkomstfördelning behöver inte, något som ofta hävdas, medföra en lägre tillväxt. Tvärtom finns det en studie som visar att en jämn inkomstfördelning har en positiv effekt på tillväxten. Ett område där detta lätt kan ses är utbildning. Ett generöst system med utbildning och studiefinansiering gör det möjligt även för personer med svag ekonomisk ställning att skaffa sig en gedigen utbildning. Därigenom ökar givetvis möjligheten till ett bättre betalt arbete, och utbildningssystemet får en inkomstomfördelande effekt. Detta är självfallet bra för individen, men också för samhället som helhet. Genom att fler får möjlighet till utbildning höjs befolkningens utbildningsnivå, och därigenom främjas produktivitet och tillväxt. En förklaring till den snabba tillväxten i flera ostasiatiska länder anses vara att utbildningssystem verkar inkomstutjämnande. Regeringen för en politik som syftar till att främja välståndet och tillväxten. Utgångspunkten är att sunda statsfinanser och stabila priser ger de bästa förutsättningarna för en långsiktigt uthållig tillväxt. Regeringens ekonomiska politik har också varit framgångsrik; underskottet i de offentliga finanserna har nedbringats drastiskt och vi närmar oss balans, inflationen är mycket låg, utrikeshandeln går med överskott, kronan har stabiliserats och räntorna har sjunkit kraftigt. Regeringen verkar också på andra sätt för att främja ett gott näringslivsklimat. Sverige har en lång tradition med internationellt sett starka företagsskatteregler, som ytterligare befästes genom skattereformen 1990-1991. Vi har medverkat till att föra in Sverige i det europeiska samarbetet genom EES-avtalet och medlemskapet i EU. Regeringen driver en frihandelsvänlig politik som bl.a. syftar till att öka konkurrensen i Sverige. Ett exempel på framgång är det avtal som helt nyligen slöts om telekommunikationstjänster. Det kommer att förbättra de svenska företagens möjligheter att konkurrera utomlands. Samtidigt kommer konkurrensen i Sverige att öka, vilket kommer konsumenterna till godo genom lägre priser och ett större urval av tjänster. Sverige ligger i topp vad gäller satsning på forskning och utveckling. Att vi också har ett bra företagsklimat I Sverige bekräftas av en studie som de amerikanska handelskamrarna i Europa publicerade i höstas. Enligt denna var Sverige det land som tillsammans med Schweiz, Holland, Irland och Israel ansågs ha det bästa företagsklimatet 1996 bland 23 jämförda länder. Samma studie visade också att de tillfrågade företagsledarna rangordnar Sverige högt vad avser livskvalitetsfaktorer som sjukvård, utbildning m.m. Det är just sådana livskvalitetsfaktorer som i vårt land tillhandahålls genom den offentliga sektorn. Men det dessa företagsledare ser som ett väsentligt bidrag till ett bra företagsklimat betraktar Bo Lundgren som ett ingrepp i den ekonomiska friheten. Den politik som Bo Lundgren förordar är en politik som syftar till ökad ekonomisk frihet för de redan besuttna på bekostnad av de svagare i samhället. Regeringen föredrar att driva en politik som ökar friheten även för svagare grupper i samhället och anser att en sådan politik är väl förenlig med en god ekonomisk tillväxt.

Fru talman! Jag tycker att debatter om ekonomi är oerhört intressanta. Bo Lundgren påpekar i sin interpellation att den svenska ekonomin växte i en takt som saknar motstycke mellan 1870 och 1970. Vi lyftes till ett land i välstånd av yttersta världsklass. Det är sant, men jag vill påminna Bo Lundgren om att även de klassiska ekonomerna - Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill och andra - var ganska medvetna om att det efter den enorma tillväxtperioden skulle bli en mättnad. Man kunde se en lång period av tillväxt som en parentes. Påståendena om att Sverige har halkat efter i något slags ekonomisk sifferexercis är naturligtvis sanna. Men det måste väl ändå vara intressant på vilken nivå ett land har sin BNP per person? Jag har med mig en artikel från en svensk dagstidning. Rubriken är: Bråddjupet mellan de fattiga och de rika. Det finns ett mycket fint diagram över länderna runt Östersjön. Man kan se att det, när det gäller BNP per invånare i dollar för 1995, är 10 gångers skillnad mellan länderna på den ena och länderna på den andra sidan Östersjön. Bo Lundgren kan inte vara omedveten om att ekonomisk tillväxt har ekologiska effekter och att den rika delen i världen, i och med att den har växt på detta sätt, har lagt beslag på en oerhört stor andel av jordens resurser. Bo Lundgren talar om fattiga och eftersatta grupper. Hur ser Bo Lundgren på situationen när det gäller länder runt Östersjön - om vi skall prata om närområden? Hur skall vi kunna se till att det sker en tillväxt i länderna på andra sidan Östersjön? Och hur skall vi kunna se till att en utjämning sker mellan oss och att det blir en mer rättvis nivå på vår materiella levnadsstandard, om Sverige i all oändlighet skall ha den tillväxt som vi hade mellan Det finns en annan intressant artikel i en annan morgontidning: Vidlyftig livsstil lämnar djupa spår. Där visar man att befolkningen runt Östersjön, framför allt vi på den västra sidan, lägger beslag på så mycket att vi skulle behöva ha sex, sju östersjöar till. De 22 miljoner människor som bor i de 29 största städerna runt Östersjön utnyttjar 200 gånger större areal än städerna ockuperar för sin existens. Man behöver alltså areal för att kunna se till att man får mat, trä och papper. Om man skulle ta med den yta som dessa städer behöver för att oskadliggöra utsläpp av t.ex. koldioxid, kväve och fosfor behöver man ha mellan 455 och 1 085 - låt oss säga ca 1 000 - gånger större areal. Att tro att vi i västvärlden i all oändlighet skall kunna tillväxa och att problemet för oss är att Sverige har halkat efter i något slags liten liga i toppen när det gäller BNP per person är en snäv syn på vad som är viktigt i politiken och livet. Vi kan inte i all oändlighet växa med en procentsats som är lika stor år efter år och större än alla andras. Då ökar klyftorna.
Får jag i all vänlighet erinra om att ämnet för denna interpellation är ekonomisk frihet. Ämnet i nästa interpellation, som Lena Klevenås har väckt, är ekologisk ekonomi. Vi bör särskilja dessa ämnen i debatten, även om jag inser att det finns de som vill göra kopplingar. Men vi bör hålla oss till ämnet för de respektive interpellationerna.
Fru talman! Jag skall inte lägga mig i den separata interpellationsdebatt som håller på att bryta ut mellan Lena Klevenås och Bo Lundgren, utom på en punkt. Lena Klevenås frågade om Bo Lundgren tror att det är möjligt att upprätthålla den höga tillväxt som Sverige hade mellan 1870 och 1970 också i framtiden. Jag kan svara att Bo Lundgren på ett mycket tydligt sätt avvikit från en sådan utvecklingsbana, nämligen under den tid då han själv satt i regeringen. Då hade Sverige inte någon tillväxt över huvud taget. Det var tvärtom en negativ tillväxt, en tillbakagång. Det var en minskande produktion och minskande inkomster. Så var det dessvärre inte på grund av omsorg om miljö och ekologisk balans. Detta ledde inte till ett bättre Sverige. Det ledde till en massarbetslöshet. Det ledde till att svenska folkets levnadsstandard och inkomster sjönk. Det ledde till att vi fick de största underskotten i de offentliga finanserna som vi någonsin har haft i det här landet. Det var ingen bra utveckling. Och det var framför allt under den perioden som tillbakagången skedde för Sverige jämfört med andra länder. Jag håller med om att vi relativt sett har haft en viss tillbakagång sedan omkring 1970. Men den förklaras till stor del av utvecklingen under den tid då Bo Lundgren satt i regeringen. Det är ett faktum. Bo Lundgren är bekymrad över situationen i dag och frågar om jag ägnar tid åt detta. Jag kan säga att jag ägnar all min tid åt detta. Jag och regeringen i övrigt ägnar all vår tid åt att sanera landets ekonomi och finanser utifrån den situation som vi fick ärva 1994. Vi har kommit en lång bit på väg. Men visst återstår det en hel del att göra, och framför allt gäller det naturligtvis den höga arbetslösheten. Men det här skulle handla om ekonomisk frihet. Bo Lundgren hade en benägenhet att breda ut sig i en allmänekonomisk debatt, och det var kanske inte meningen. När det gäller ekonomisk frihet använder Bo Lundgren en undersökning där den offentliga sektorns storlek är en avgörande parameter för att bedöma vad man kallar ekonomisk frihet och hur stor denna är. I Sverige är de offentliga utgifterna höga, och då skulle vi alltså vara ett ofritt land enligt den här jämförelsen. Jag tycker att det är ett oerhört märkligt synsätt. Som illustration till det kan jag ta hur de offentliga utgifterna har utvecklats under 90-talet. År 1991, när Bo Lundgren inträdde i Regeringskansliet, var de offentliga utgifterna 63 % av BNP. Tre år senare, när den borgerliga regeringen fick lämna in, hade de ökat till drygt 70 %. Med Bo Lundgrens synsätt måste den politik han själv förde ha ökat ofriheten i landet. Sedan dess har de offentliga utgifternas andel av BNP på nytt nedbringats så att de i år ligger under 65 %. Om Bo Lundgren skall vara konsekvent måste han väl då framföra en hyllning till den socialdemokratiska regeringen, som uppenbarligen har ökat friheten på nytt efter det borgerliga bakslaget några år tidigare. Jag skall inte ta hem en fullt så enkel poäng, för jag anser att det här är ett fullständigt barockt synsätt. Det är naturligtvis ett stort problem när man skaffar sig utgifter som man inte kan betala. Det var det stora problemet med den borgerliga regeringspolitiken. Men att påstå att det här avspeglar frihet eller ofrihet är med förlov sagt en oerhört förenklad, för att inte säga direkt felaktig, argumentation. Jag tycker faktiskt att den ekonomiska debatten bör föras på ett något mer kvalificerat plan än så, annars hamnar man total fel. Vi är alla intresserade av ekonomisk frihet och frihet för människorna i det här landet. Men att tro att detta avspeglas i enkla statistiska mått på den offentliga sektorns storlek är totalt felaktigt.

Fru talman! Det skall bli ett kort inlägg, och jag skall hålla mig strikt till den ekonomiska friheten. Jag vill hävda att den offentliga sektorns utvidgning och uppbyggnad i Sverige gav väldigt många jobb för svenska kvinnor och gav dem en ekonomisk frihet. Skatter ger jobb i den offentliga sektorn, och kvinnor arbetar i den offentliga sektorn. Jag vill verkligen understryka att för de svenska kvinnorna har det inneburit en enorm ekonomisk frihet.
Fru talman! Det är kanske på tiden att vi börjar utveckla diskussionen kring både ekonomiska teorier och politisk-ekonomiska filosofier. Jag tror att vi har nått en brytpunkt i vårt moderna samhälle som kräver att vi för en väldigt seriös debatt kring vilka regler som styr och vad som åstadkommer ekonomisk frihet. Fru talman! På 80-talet minns jag att socialdemokraterna och moderaterna tog varandra i hand om den ekonomiska politiken. Det konstaterades i statistik som togs fram här i riksdagen. Vad ledde den ekonomiska politiken till? Ledde den till ekonomisk frihet? Jag uppfattar inte att dess konsekvenser ledde till ekonomisk frihet, utan de klavband faktiskt oss i Sverige och gör det på sätt och vis fortfarande. Det var en ekonomisk politik som utgick enbart från tillväxtbegreppet, vilket bara har varit något slags kvantifiering med vissa storheter som egentligen inte i alla stycken har innehållit någon livskvalitet över huvud taget. Antalet sjuka har ju också påverkat tillväxten, och även trafikolyckor osv. Jag vill fråga både Bo Lundgren och finansministern: Hur kan ni i dag försvara, för det tror jag ni gör, den ekonomiska politik som egentligen fördes då också, dvs. grunderna för den ekonomiska politiken? Lundgren, om vad ekonomisk frihet är. Ekonomisk frihet måste ju innebära att man har tillgång till kapital om man vill sätta saker och ting i verket. Om man ser på dagens kapitalflöden har först folket lokalt jobbat ihop kapital. Sedan lyfts det kapitalet stegvis upp till något slags cyberspace-nivå där ingen har någon kontroll över det. Sedan sitter några och kan trycka på knappar som påverkar i stort sett varje individ, utan att vi egentligen kan påverka den som trycker på knapparna. Då frågar jag mig: Är det ekonomisk frihet att t.ex. kapitalet är tillgängligt för investmentbolag och för dem som kan spelreglerna på kapitalmarknaden? Eller är det ekonomisk frihet att individer på lokal nivå faktiskt får tillgång till riskkapital om de som entreprenörer vill sätta i verket det de har funderat fram? Jag är mycket orolig, därför att det är stor brist på lokalt riskvilligt kapital. Kommunerna får tillbaka en del av de statliga skatterna, men kommunerna förvaltar snart sitt kapital utomlands. Till slut frågar man sig: På vilket sätt skall vi kunna garantera att individen på lokalnivå har ekonomisk frihet?

Fru talman! Först vill jag vända mig till Görel Thurdin som talade om att socialdemokrater och moderater på 80-talet skulle ha tagit varandra i hand när det gäller den ekonomiska politiken. Jag känner inte igen detta. Min minnesbild är en helt annan. Det var hård konfrontation om den ekonomiska politiken mest hela tiden då också. Däremot är jag helt med på att både behålla handslaget och att utveckla samarbetet ytterligare med Centerpartiet när det gäller den ekonomiska politik som förs nu och hur vi tillsammans kan åstadkomma fler jobb, sätta fler människor i arbete och minska den höga arbetslösheten. Det är naturligtvis den allra viktigaste uppgiften som vi nu har att arbeta med. Där har jag gott hopp om att vi gemensamt skall kunna åstadkomma en hel del goda förslag. Jag håller helt med Lena Klevenås om att den offentliga sektorn i mångt och mycket är en bärare av frihet. Vi skapar sysselsättning och det är viktigt, inte minst för många kvinnor. Vi ser ju detta i hög grad i det som är själva kärnan i välfärden och det som de allra flesta människor, t.o.m. de som sympatiserar med Moderaterna tycker är viktigt och är beredda att betala skatter för, nämligen vården, äldreomsorgen, barnomsorgen och skolan. Det är oerhört viktigt att detta fungerar och att det dessutom ger jobb åt många människor, inte minst åt många kvinnor. Det stela och egendomliga synsätt som Bo Lundgren representerar, där man sätter likhetstecken mellan storleken på den offentliga sektorn och graden av frihet, dvs. ju större offentlig sektor, desto ofriare blir samhället, är för mig fullständigt orimligt. Det är främmande för de flesta människor i det här landet, för de uppfattar saken på rakt motsatt sätt. Problemet, Bo Lundgren, uppkommer när man inte kan betala för sig, när man lånar till utgifter, till välfärd och till jobben. Det är ohållbart. Det fungerar inte, och det leder förr eller senare till elände och katastrof. Det var precis den situation som Sverige var på väg in i och som vi socialdemokrater har fått hantera sedan 1994. Den höga arbetslösheten, Bo Lundgren, uppkom under den tiden, inte under den socialdemokratiska tiden. Den var ett arv från den borgerliga regeringsperioden, och det är det som vi nu kämpar med. Jag skall gärna säga att jag inte är nöjd med resultaten hittills på det området. Vi har lyckats mycket bra på andra områden, när det gäller sanering av statsfinanser, att få ned räntor och att få ned inflationen. Vi har ännu inte lyckats lika bra när det gäller att få ned den höga arbetslöshet som vi fick överta. Det är därför som vi nu i ännu högre grad skall inrikta kraften på det området. Men vi kommer aldrig att lyckas med detta om vi utmålar personer som jobbar i den offentliga sektorn, kvinnor och män som jobbar i vården, omsorgen och skolan, som bärare av ofriheten. Att det viktigaste av allt skulle vara att skära ned på de verksamheter som ligger i den offentliga sektorn kan jag aldrig se som en väg till ökad frihet, och det kan aldrig vara en väg till ökad sysselsättning. Det gäller för moderaterna att komma ur detta stelbenta och föråldrade synsätt, om ni på något sätt skall kunna bidra till en positiv utveckling av det här landets ekonomi. Jag måste säga att det jag har hört hittills i den här debatten inte har gett mig större hopp om detta. Men vem vet, även Bo Lundgren kanske lär sig när han blir äldre och förståndigare.